Herr talman! Justitieministern hänvisade till utredningen om unga lagöverträdare. Även den utredningen lyfter fram problematiken med de kriminella unga under 15 år som inte omgärdas av LUL. Man säger att frågan måste lyftas fram i en annan del. Justitieministern säger att detta är uteslutande socialtjänstens ansvar. Jag har en fråga. Hur ser justitieministern på den kritik som polisen har fört fram mot vissa kommuner alldeles nyligen där socialtjänsten helt enkelt låter de unga fortsätta i sitt destruktiva beteende därför att man inväntar en dom under LSU? Då blir det nämligen staten som ska ta hand om kostnaderna. Har justitieministern uppmärksammat detta och vad har justitieministern för tanke om att åtgärda det?

Herr talman! Jag har kommit i kontakt med frågan om kvinnliga intagna och avsaknad av psykolog nu under hösten. Den har dessförinnan redan varit uppe för diskussion. I budgetpropositionen står det just att man måste ta hänsyn till den speciella situation som gäller för kvinnliga intagna. När det gäller den andra frågan om medling vill jag säga att det har visat sig vara en väldigt framgångsrik metod. Det är också därför som det är viktigt att göra det möjligt för alla barn och ungdomar som kan vara i behov av medling att också få det. Det blir starkare om man inför en lag att det ska finnas möjlighet till medling.

Herr talman! Justitieministern nuddade vid familjen och stödet till den i sitt anförande. Sedan hörde jag inte så mycket mer, utan justitieministern gick över till de brottsförebyggande råden ute i kommunerna. Jag skulle gärna vilja höra justitieministern lite mer ingående ange sin syn på familjens roll i det brottsförebyggande arbetet. Den andra frågan gäller samverkan mellan olika myndigheter. Vi hörde att justitieministern har ett gott samarbete med socialministern. Jag skulle vilja höra mer om just samverkan mellan olika myndigheter för att förhindra och förebygga att barn och ungdomar begår brott eller utsätts för brott.
Herr talman! När det gäller familjens roll vill jag först understryka att regeringen nu gör en satsning på familjerna. Den kommer alla barnfamiljer till godo. De får det bättre, klassklyftorna minskas och barnfamiljerna får en bättre social situation. Sedan finns det vissa områden där man behöver göra mer, och det har regeringen också gjort genom en storstadssatsning på 2 miljarder. Det görs många saker, och vi ska fortsätta att göra saker för barnfamiljerna. Fungerande familjer är det bästa receptet mot att barn ska hamna i drogmissbruk eller brottslighet.
Herr talman! Familjens och föräldrarnas roll i det brottsförebyggande arbetet är ju väldigt viktig. Att koppla det till en satsning på familjen med barnbidragshöjning m.m. tycker jag verkar lite väl grunt. Jag hoppas verkligen att justitieministern och Socialdemokraterna har mer att komma med när det gäller familjens roll i detta än barnbidrag och storstadssatsningen. Det som familjerna kan ställa upp med är ju oerhört väsentligt för att överföra normerna i samhället och förhindra att barn begår brott eller utsätts för brott. Den andra frågan jag ställde handlade om samverkan mellan olika myndigheter i det brottsförebyggande arbetet. Jag anser att det är väldigt väsentligt för att vi ska komma till rätta med detta.
Herr talman! Jag glömde den sista frågan. Jag ska svara på den nu. Samverkan mellan myndigheter är mycket viktigt i det brottsförebyggande arbetet. Det handlar om samverkan mellan polis, skola och socialtjänsten. Det har visat sig vara väldigt effektivt. Sollentunapolisen har t.ex. på ett fantastiskt sätt kunnat hindra den alarmerande utvecklingen av ungdomsrån som tidigare fanns i Sollentuna. Det här hänger ihop med stödet till familjen. Många föräldrar till tonåringar känner en ensamhet och vet inte hur de ska hantera situationen. Men om det finns ett fungerande brottsförebyggande råd mellan skola, socialtjänst, polis och kanske andra myndigheter ger man det stödet till föräldrar så att de på ett bättre sätt kan bistå sina barn för undvika att de ska hamna i drogmissbruk och brottslighet.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant och bra att nästan alla talare i dag har diskuterat brottsförebyggande åtgärder. Det är intressant att kunna diskutera det breda spektret. Man börjar i skolan för att se till att det finns tillräckligt med personal, att det finns olika typer av personal, att det finns tillräckligt med ungdomsgårdar och att det finns ett bra samarbete. Vi vet ju att det går att få ned ungdomsbrottsligheten. I Örebro län som jag kommer från har man bl.a. halverat ungdomsbrottsligheten sedan 1997. Man har satsat och prioriterat för att bekämpa det här. Jag skulle vilja fråga om det sista justitieministern diskuterade, samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och polisen, som i många fall inte fungerar. Av alla de skolor som jag har besökt är det här en fråga som man har tagit upp. Man säger: Hur ska vi kunna samarbeta på ett enklare och bättre sätt? Jag skulle vilja fråga justitieministern om man har funderat på det. Hur kan man arbeta på ett förenklat och bättre sätt?
Herr talman! Det är just därför det är viktigt med dessa brottsförebyggande råd så att det finns en samlad kraft och så att inte alla ska fundera över vad man ska göra eller vem man ska fråga. Nu finns det råd i två tredjedelar av landets kommuner. Det är möjligt att det inte går att få i alla kommuner av rent praktiska skäl. Men det bör kunna öka ytterligare. I varje fall finns det nu i två tredjedelar av kommunerna. Jag kan bara rekommendera att skolorna, som Sofia Jonsson talar om, och som i alla fall finns i två tredjedelar av kommunerna ska ha ett brottsförebyggande råd att fråga hur man ska medverka.
Herr talman! Det är viktigt att samarbetet fungerar och kommer i gång överallt. En annan sak som jag tycker är viktig för att få ett förtroende mellan barn och poliser är de besök som polisen tidigare har gjort runtom på skolorna. Tyvärr har man varit tvingad att dra ned det. Det är inte prioriterat för polisen på grund av ekonomiska skäl. Är det något som justitieministern ser att man skulle kunna satsa extra på? Min andra fråga rör något som ministern var inne på i sitt anförande. Det gäller narkotikabrott och ungdomsbrottsligheten. Vi vet att det inte är så sammankopplat som man tidigare kanske har trott. Men hur ska vi ändå kunna bekämpa det här när man ser att narkotikaintaget bland skolelever har ökat?
Herr talman! Vad gäller den första frågan är det helt riktigt, tycker jag, att närpolisen har en mycket viktig roll. I de kommuner - de kanske inte är så många än så länge - som jag har besökt och haft kontakt med har närpolisen haft en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Vi ska inte göra det här till en budgetdebatt. Det finns diskussioner om satsning på polisen. Men satsningar på polisen görs från regeringens sida. Det är de största någonsin. Sedan finns det andra partier som tycker att det ska göras ytterligare satsningar. Men där har närpolisen en viktig roll. Så till det som regeringen gör när det gäller bekämpning av narkotika. Det kommer i morgon en utredning från kommissionen mot narkotika. Rejvkommissionen har sedan den 1 januari 2001 permanentats, vilket spelar en oerhört stor roll i bekämpningen av ungdomars narkotikamissbruk i Stockholm. Det har skett en permanentning, och antalet har ökat till 21. Det pågår diskussioner om Rohypnol. Man har gjort en storsatsning. När det gäller narkotika tror jag att man måste bygga på helheten med brottsförebyggande åtgärder, brottsbekämpning och en aktivitet efter det att en person har dömts.

Herr talman! Justitieministern talar om stödet till familjen och det är naturligtvis mycket viktigt. Tyvärr är min egen erfarenhet och många andras att justitieministerns parti snarare har velat styra familjen. Jag tycker att det är bra om vi utgår från att vi ska stödja familjen och även stärka familjen. Justitieministern har i sin tidigare yrkeserfarenhet och jag i viss mån som högstadielärare ibland kunnat träffa på bristande empati. Den unge har svårt att förstå vad han eller hon har gjort. Vi fick länge i den här kammaren kämpa för medling, vilket ministern kanske känner igen. Först när det blivit en majoritet i utskottet mot ministerns parti fick vi igenom det. Justitieministerns företrädare har, som jag tycker, trots allt förhalat det lite grann, men jag har förhoppningen att det kommer något snabbare nu. Sedan finns det som ministern känner till något som heter familjegruppskonferens. Det lämpar sig väl för de flesta familjer, även s.k. resurssvaga familjer. Det finns oftast någon i närheten av barnet som är så stark att man kan ta del. Vad anser ministern om familjegruppskonferenser?
Herr talman! Jag har inte tillräcklig kunskap för att ha en alldeles klar åsikt. Jag tycker att det är viktigt att se personer runt familjen som oerhört viktiga. Jag tycker också att man tidigare kanske har missat lite i det. Det gäller t.ex. mor och farföräldrar men kanske också syskon eller t.o.m. personer som på lite längre håll är släkt. Det här gäller inte minst personer som är invandrare eller kommer från andra länder där man kanske har större möjligheter att utnyttja släktförhållanden. Jag är i grunden positiv till att utnyttja det.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hoppas att ministern kan förmedla det till sina partikamrater här i kammaren. Exakt de här argumenten har vi fört fram, inte minst det här med personer med invandrarbakgrund. Familjegruppskonferenser är ett sätt att stärka familjen, inte bara den närmsta utan den omkringliggande. Jag hoppas att det blir ett trendbrott så att det här inte är något hiskeligt farligt. Trots goda insatser går det snett för en del ungdomar. Det här vore kanske ett sätt att få fram empati och göra det tydligt. I familjegruppskonferensen ingår också att om man inte följer avtalen finns det en alternativpåföljd utdömd, så det är väldigt tydligt. Jag tackar ministern och hoppas att det går snabbare med den här ministern.
Herr talman! Då har vi en spännande diskussion att se fram emot. Jag vill bara understryka att jag sade att det inte finns några färdiga förslag vad gäller familjegruppskonferenser. Men naturligtvis ska man ta vara på de personer som finns runtomkring där familjer behövs.

Herr talman! Jag liksom många här i kammaren gläder mig över det justitieministern säger, att fungerande familjer och att en utökad familjekrets är det viktigaste i det brottsförebyggande arbetet. Det känns gott. Samtidigt sade också justitieministern att stödet till familjen är viktigt för att motverka kriminalitet bland unga. Stödet till familjen måste innebära att man har tid att vara familj, att man hinner att umgås, att man hinner att skapa de goda förebilder som ungdomar i dag behöver. Tidens uppdrivna tempo talar i precis motsatt riktning. Jag undrar därför hur justitieministern med sina regeringskolleger kommer att verka för att familjerna får mera tid.
Herr talman! Jag tror att vi politiker är ganska dåliga föredömen när det gäller att inte arbeta för mycket. Det viktigaste när det gäller den här frågan tror jag är att frågan över huvud taget diskuteras på ett helt annat sätt än tidigare. Det går ju knappt en dag utan att man talar om alarmerande rapporter om utbrändhet. Jag tror att det är ett annat klimat. I alla fall har jag upplevt det. Som pappa till små barn får man t.ex. en förståelse för att man ska vara ledig, och det även nu i mitt jobb som justitieminister. Det har jag fått från kolleger och från annat håll. Jag tror att det är en annan syn och på sikt tror jag att själva synen har den största betydelsen.
Herr talman! Jag kommer att hålla mig till frågan om LSU. När man införde lagen i januari 1999 sade den socialdemokratiska regeringen att lagen inte skulle öka repressiviteten. I stället skulle det hålla borta de unga som redan hade dömts eller som tidigare dömdes till fängelse. De skulle hållas borta. Därför ansåg man att det inte behövdes mer än tio platser. Hur ser då justitieministern på att även rådmän inom tingsrätten säger att man dömer till sluten ungdomsvård lättare än vad man dömer till fängelse? Vi ser också att det har blivit sex gånger fler platser. Brottsligheten har inte ökat sex gånger, och tiderna har faktiskt trefaldigats, utan att man egentligen skulle skärpa lagstiftningen. Det var regeringen tydlig med. Det skulle inte vara en skärpning utan det handlade om vårdform, om var de som dömdes skulle hamna. Men det har blivit en mycket tydlig skärpning. Hur ser justitieministern på det?
Herr talman! Vad gäller reformen är det precis som Alice Åström säger att det är ett straff. Ibland tror jag att det bara kan uppfattas som någon sorts vårdform som kan missuppfattas. Jag tror inte att domstolarna anser det, men det finns med i debatten. Det är svårt att förutse antalet. En ny lag måste följas under en tid innan man kan analysera om den tillämpas på det sätt som är tänkt eller om man måste inkomma med en lagändring för att få den effekt som man önskar.
Herr talman! Jag glömde det, men jag hade faktiskt tänkt börja med att hälsa justitieministern välkommen till sin första debatt här i kammaren som inte är en interpellationsdebatt. Jag hoppas att det blir många fler debatter, och att vi får se ministern här vid många tillfällen. Jag tycker att det är så väldigt tydligt att den här lagstiftningen fick helt andra effekter än vad regeringen faktiskt lade i sitt förslag - en ökning på sex gånger när det gäller antalet, och en trefaldig ökning när det gäller tiderna. Från tidigare ett par månader till genomsnittstider på nio månader för den här unga gruppen är en väldigt stor förändring jämfört med vad avsikten med lagstiftningen egentligen var. Därför undrar jag: När tänker justitieministern i så fall följa upp lagstiftningen och utvärdera den? Den har varit i kraft i två år, och man ser redan sådana tydliga förskjutningar i den. Kan man tänka sig att utreda detta ganska snart?
Herr talman! Jag vill först tacka för välkomsthälsningen. Procentuellt är det naturligtvis en väldigt stor ökning. Tanken var ju att barn inte ska sitta i fängelse. Men tanken var också att det inte skulle gå i en mer repressiv inriktning. Det här är en av de lagar där vi följer utvecklingen allra noggrannast. Det finns all anledning att komma tillbaka och diskutera saken, även om det just nu inte pågår något utredningsarbete följs lagen mycket noga.
Herr talman! Jag vill inleda med att instämma i justitieministerns beklagande över den händelse som har hänt i dag. Det gör vi nog alla. Justitieministern inledde med att beskriva sina intryck och erfarenheter vad gäller bakomliggande orsaker till ungdomsbrott, och kom fram till att barn och ungdomar har svårt att påverka sin sociala situation; den sociala orättvisan i samhället. Det kan jag också instämma i. Det har vi moderater framfört gång på gång. Vi ser inga förändringar. Vi ser att fattiga finns kvar. Vi har i dag pratat om de 150 000 barn som finns i de fattiga familjerna. Vi ser i dag i stället hur klassklyftorna ökar. Det blir grövre ungdomsbrott. Ser inte justitieministern sambandet? Ser ni inte att ni är på fel väg?
Herr talman! Det är riktigt att skillnaderna mellan rika och fattiga har blivit större under de senaste åren. Det är inte alldeles lätt för ett land som Sverige att ensamt påverka den utvecklingen med tanke på den globalisering och den ekonomiska internationella utveckling som sker. Det är just för att man ska bekämpa klassklyftorna som regeringen gör denna stora satsning på barnfamiljerna.
Herr talman! Då kan jag också påminna om vad vi har diskuterat tidigare i dag, nämligen att de som har det sämst inte får det bättre. De som har socialbidrag får inte tillgodoräkna sig ökat barnbidrag. De som har låg inkomst får ingen ekonomisk effekt av maxtaxan. Det betyder, herr talman, att jag också ifrågasätter politikområde barn. Jag är rädd att man isolerar barnperspektivet. Det finns så mycket i samhället som påverkar våra barn att vi inte kommer att få med alla komponenter här. Justitieministern talar om stöd till familjen. Då frågar jag naturligtvis: Vilket stöd? De som jag nu har nämnt - socialbidrag, barnbidrag och maxtaxa - kommer ju inte de fattigaste familjerna till del. Det vore intressant att höra om justitieministern har andra stöd som inte bara betyder ökade bidrag och ökat beroende, utan faktiskt ger ett verkligt stöd och valfrihet till barnfamiljerna så att man kan få utföra sitt föräldraskap.
Herr talman! Det finns naturligtvis enskilda kommuner som inte kommer att kompensera för den barnbidragshöjning som sker. Det är olyckligt, tycker jag. Jag hoppas att de kommuner som betalar ut socialbidrag ändå ska göra det, och att alla ska få ta del av den barnbidragshöjning som nu kommer familjerna till godo. Det görs satsningar på barnfamiljer, även i form av skattesänkningar, för de familjer som har det svårast. Jag har ingen exakt siffra, men det rör sig om bortåt 30 miljarder. Det kommer alltså att bli ekonomiskt bättre för barnfamiljerna, och det är oerhört viktigt.

Herr talman! Att barnfamiljerna har fått det bättre är inte sant. De exempel som Cristina Husmark Pehrsson gav är skrämmande. Jag har också exempel från min egen hemstad Göteborg i Västra Götaland där skattehöjningen överstiger vad man får i barnbidragshöjning. Barnfamiljerna får det inte bättre, justitieministern. Som flera har nämnt känns det litet meningslöst att tala om barns möjligheter när ett barn just har mist livet i en våldshandling. Justitieministern sade att vi har många gemensamma nämnare när det gäller att få bukt med ungdomskriminaliteten. Jag hoppas verkligen att vi kan diskutera detta och hitta möjligheter att komma överens över partigränserna. Den lilla världen är ett mycket viktigt uttryck, tycker jag. Den lilla världen är en verkligt viktig förutsättning i en människas liv. Man kan överleva utan den lilla världen, men små människor utvecklas bäst och får sin grundläggande trygghet i den lilla världen. Hur ska man då värna den lilla världen? Jo, man måste uppvärdera föräldraskapet. I dag har föräldraskapet mycket liten vikt bland politiska partier. I dagspolitiken är föräldraskapet ingenting som man ska värdera. Föräldraskapet är ett krav, ingenting som man ska sätta värde på. Vi kommer väl alla ihåg Göran Perssons yttrande i valdebatten 1998 då han sade att de som är hemma och tar hand om barn inte gör någon samhällsnyttig insats. Det är arbetslinjen som gäller. Föräldraskapet innebär att kunna ge tid för att ge trygghet och överföra normer. De tre delarna ge tid, överföra normer och ge trygghet, är något som vi i samhället aldrig kan ersätta. Det finns inget fullgott surrogat för det som föräldrarna kan överföra. Det är väldigt viktigt Jag läste alldeles nyligen en utredning som heter Omhändertagen, samhällets ansvar för utsatta barn och unga. Där finns på ett ställe nämnt att man värderar tid med barn. Det gäller barn placerade i familjehem. Där var det viktigt att man gav ekonomisk ersättning så att i varje fall en av fosterföräldrarna kunde vara hemma, åtminstone på deltid. Där är det viktigt - i fosterhem - att man kan vara hemma. Men föräldrars möjlighet att vara hemma förvägras ständigt. Det ska alltså gå så långt att barnen förlorar sin förankring, att föräldrarna inte kan fullgöra sin uppgift och att man går till familjehem. Då är det viktigt att ge tid. Är det inte bättre att ge tid medan det finns möjlighet att rätta till situationen och därmed uppvärdera föräldraskapet? Vi ser detta också när det gäller maxtaxan. Den innebär inte att man ger mera tid för barnen. Den är inte det bästa för barnen och för föräldrarna. Det enda som den är bäst för är för arbetslinjen. Vi ska hela tiden ha fler människor på arbetsmarknaden men inte värdera det arbete som görs i hemmen. Också skolan är ett exempel. Det är inte särskilt önskvärt att föräldrar där bidrar med sina kunskaper m.m. Tonårstiden är lika viktig för de unga som småbarnstiden, om inte viktigare. Det är då, när man utsätts för olika influenser, som det är viktigt att föräldrarna är närvarande för barnen, men det är ju i dag inte möjligt. Det måste vi faktiskt förändra. Morgan Johansson sade tidigare att när familjen är svag måste samhället stå starkt. Jag instämmer till fullo i detta, men socialdemokraterna och majoriteten lever inte upp till det. Det finns många exempel på att man inte vågar stå för detta. Det senaste är att Narkotikakommissionen inte vill genomföra att det ska kunna tas prov på ungdomar under 15 år som man misstänker vara knarkare eller ha provat narkotika. Ett annat mycket skrämmande exempel gäller samverkan mellan myndigheter, som vi tidigare talade med justitieministern om. Det skrivs spaltkilometer i regeringens deklarationer om samverkan mellan myndigheter men inte ett ord om hur man ska se till att denna samverkan verkligen kommer till stånd och om vad man ska göra med de myndigheter som inte samverkar. Man vägrar att ta tag i detta. Det värsta är när det går så långt att barn dör när samverkan inte fungerar. Sådana hemska exempel kan inträffa när myndigheter inte samverkar. Det senaste exemplet inträffade bara för någon dag sedan. En ung pojke tog en överdos - jag tror att det var av heroin - och knarkade ihjäl sig, trots att sociala myndigheter visste att han behövde omhändertas. Polisen försökte få myndigheterna att omhänderta honom, men de hann inte gå in innan pojken tog sitt liv. Det här måste vi förändra, och det måste ske snabbt. Det finns många goda förslag i den riktningen. Det sista exempel som jag vill ta upp gäller barn som offer. Det har talats väldigt mycket om barn som brottslingar och lite om barn som offer, men även de barn som är brottslingar är offer, många gånger för vuxnas negligerande och annat. Vi måste bli mycket bättre på att hjälpa barn när de kommer i denna situation. Det har tidigare nämnts av en polis att man bör tillsätta fler barnutredare för fall där barn har begått brott. Detta måste komma till stånd snarast.
Herr talman! Cecilia Magnusson sade att det inte är många partier som ser föräldrarollen som viktig. Man kan ha olika politik, men vi ser i Miljöpartiet föräldrarollen som ytterst viktig. Därför har vi hela tiden kämpat för att föräldrar ska få kortare arbetstid, nämligen sex timmars arbetsdag. Det är helt nödvändigt för barnens skull, inte endast när de är små utan i kanske ännu högre grad under tonårstiden, att föräldrarna kan ägna mer tid åt sina barn. Vi tycker att det är en oerhört viktig åtgärd att kämpa för. Jag vill alltså bemöta påståendet att man inte tar ansvar för föräldrarollen. Jag måste också lämna den upplysningen att Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har många projekt för att stärka föräldraskapet.
Herr talman! Ja, föräldrarollen är viktig, och vi måste uppvärdera föräldraskapet men inte genom att ge pekpinnar utan genom att faktiskt ge föräldrarna möjlighet att ta ansvar. De ska ta besluten själva. Vi politiker ska inte säga: Ni ska jobba sex timmar per dag, punkt, och sedan ska ni göra det och det. Det är inte så det ska gå till, utan vi ska ge förutsättningar för föräldrarna att själva välja det som är det bästa för föräldrarna. Vi ska helt enkelt ge dem bemyndigande att vara föräldrar och kunna ställa krav på dem. I dag gäller bara de krav som Miljöpartiets medpartier i majoriteten står för - bara kraven och ingenting annat.

Herr talman! För barnen är det faktiskt viktigt att ha tillgång till sina föräldrar och en bra relation med dem, men att ha en lagstiftning om sex timmars arbetsdag garanterar ingen kvalitet i det avseendet, varken lyckligare föräldrar eller tryggare föräldraskap. Nej, Kia Andreasson, jag anser inte att sex timmars arbetsdag är det bästa för barnen.

Herr talman! Vi vuxna abdikerar från vår roll som förebilder när vi smiter från vårt ansvar, när vi underlåter att visa barn och ungdomar på vad som är rätt och fel. Ett exempel är den pojke som nyligen erbjöd sig att betala del av sin veckopeng till en annan pojke för den skada som han hade åsamkat denne. Det slogs upp stort som en märkvärdighet. Pojken insåg vad som var fel, och nu ångrade han sitt beteende. En tidning intervjuade folk på gatan om huruvida det var rätt eller fel att pojken fick betala delar av sin veckopeng. Till min förvåning fanns det vuxna som tyckte att barn och ungdomar inte ska dömas, underförstått: Barn och ungdomar ska gå fria och behöver inte stå till svars för sitt handlande. Vart är vi på väg? Herr talman! Medling har nyss avhandlats ganska intensivt i debatten, och jag går därför inte direkt in på det ämnet. Jag har bara en vädjan till regeringen, och det är att den snarast ska komma till skott med att införa denna möjlighet generellt. Det ska då inte bara göras en registrering hos socialtjänsten. Om det händer någonting ytterligare, att pojken fortsätter att strula eller begår en kriminell handling, vet hans föräldrar då inte att detta har skett. Det kommer en tystnadsplikt däremellan. Det måste bli ett samband där, så att detta blir synligt. Vi har ett ordspråk som lyder: Den som börjar med en knappnål, slutar med en silverskål. Det gäller att stämma i bäcken. Dessutom anser jag att ungdomar under 18 år lättare än i dag ska kunna anhållas någon eller några få dagar för att polisen ska ges möjlighet att säkra bevisföring. I dag vågar landets åklagare sällan anhålla ungdomar. Det måste finnas sannolika skäl för att anhålla yngre, även om grövre brott är begångna. Lagen behöver här ses över. Jag har upplevt polisens frustration över att man inte hörsammar deras begäran om att få en ung person anhållen några få dagar för att den ska kunna säkra bevisföringen. Jag har frågat Riksdagens utredningstjänst om det finns någon statistik över hur många ungdomar under 18 år som har anhållits och häktats. Det fanns inte någon sådan att tillgå. Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Det finns nämligen inte någon ålder registrerad. När det gäller antalet domar, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse under 1998 - jag beklagar att den statistik som jag fick mig tillhanda i januari är från så lång tid tillbaka - var antalet för de i åldern 15-17 totalt 11 849. Eftersom vi i debatten i dag fått höra att antalet grövre brott inte är färre kan vi i varje fall utgå från det. Jag har tittat på vad en 15-åring kan ha roat sig med under 1998 när det gäller grövre ungdomsbrott, dvs. misshandel och då speciellt misshandel mot barn som är 7-14 år. Det förekom 211 sådana fall. Det förekom 113 fall av misshandel mot kvinnor. Det förekom 77 fall av grovt rån, 12 fall av butiksrån, 603 fall av grov skadegörelse och 15 fall av grov mordbrand. Detta var vad som registrerades av vad 15 åringar kunde åstadkomma under år 1998. Kan dessa ungdomar begå så grova brott som de jag nu har talat om tror jag också att de klarar att sitta anhållna något enstaka dygn. Det är inte genom ett icke-agerande vi bäst hjälper våra unga brottslingar till ett bättre liv. Det handlar om att stämma i bäcken. Herr talman! Vi måste också våga värna unga förövare. Många är de studier som i dag visar på bristande kunskaper i skolämnena hos ungdomar som är intagna i den slutna ungdomsvården eller kommit i klammeri med rättvisan. Flera har fått diagnosen dyslexi. Har jag som kriminellt belastad eller strulpelle inte deltagit i skolundervisningen på det sätt jag borde ska det finnas möjlighet till ett ömsesidigt kontrakt mellan mig och samhället att kunna ersätta viss påföljd eller strafflindring mot att jag återupptar studierna och fullföljer dem på ett tillfredsställande och planenligt sätt. Detta var någonting som jag hade velat fråga justitieministern om, men tyvärr är han inte kvar i kammaren. Sedan vill jag instämma i Cecilia Magnussons uppfattning vad gäller provtagning vid misstanke om narkotikabrott. I höstas fann man i Lund en grupp mycket unga narkotikamissbrukare. De var i fjortonårsåldern och hade redan provat på heroin. Föräldrarna misstänkte ingenting. Att inte göra allt för att kontrollera ett missbruk vid blotta misstanken är att lämna barn och ungdomar åt sitt öde. Det deklarerar bara att man inte bryr sig. Vi har också hört att narkotikakommissionen, som ska lägga fram sin rapport, slår fast att narkotikapolisen har misslyckats. Enligt samma källa menar kommissionen att debatten i dag är oengagerad, otydlig och osynlig. Debatten beskrivs som ljum och avslagen. Låt oss ändra på det. Låt oss kunna drogtesta barn och ungdomar också under 15 års ålder vid blotta misstanken. Herr talman! Vi har i dag också varit inne att ungdomskriminaliteten inte kan ses frikopplad från föräldrar och familj. Vi har talat om ensamstående och socialbidrag. Det är i dag svårt i det samhälle som finns att med dessa metoder fostra barn. Vi behöver i stället få ett nytt familjepolitiskt program som stärker familjen i stället för att ge bidrag och öka beroendet. Jag ska inte behöva sitta vid socialsekreterarens bord och vänta på en uträkning av hur mycket jag ska få, möjligtvis lika mycket eller lika lite som jag betalat i skatt nyligen. Jag får nu sitta där och vänta på att politikerna bestämmer det mesta. Mitt föräldraskap ersätts. Jag får inte bestämma vilken skola jag vill ha till mina barn. Jag får inte bestämma vilken barnomsorg jag vill ha. Jag får inte göra min röst hörd. Det är inte konstigt att många abdikerar. Thalén. Hon klargjorde faktiskt att makt över vardagen är en generell välfärdsfråga. Eftersom vi värnar om den generella välfärden ser jag med spänning fram emot förslag som nu ska komma om ett program som verkligen stärker föräldrarnas makt och möjligheter att bestämma över vardagen. Nu har också statsrådet Britta Lejon kommit hit. Jag hoppas att hon i sitt anförande också kommer in på valfrihet för föräldrar med makt och möjlighet. Jag ser det som en stor och tydlig demokratisk fråga. Herr talman! Barn och föräldrar hör ihop. Ska vi kunna värna och stödja vårt uppväxande släkte är det varken justitieministern, socialministern eller ens statsministern som kan åstadkomma det. Det är föräldrarna och familjen som kan och vet om de får förutsättningar och vi politiker ger de möjligheterna. Låt oss satsa på familjen, som är nära barnen och som ser och hör. Då har vi en chans att rädda många barn och ungdomarna från att komma på fel väg.

Herr talman! Barns och ungdomars möjligheter påverkas i hög grad av de beslut som fattas i denna kammare och i andra politiska församlingar. Det är nödvändigt att det fattas politiska beslut om barns och ungdomars villkor. Ibland kanske besluten behövde vara fler och framför allt klokare. Men ibland innebär också de politiska besluten ingrepp - och t.o.m. övergrepp - på den enskildes och familjens möjligheter att forma sina egna liv. Låt mig kort få ta upp tre förhållanden som berör barns och ungdomars möjligheter i För det första: Barns och ungdomars möjligheter startar med familjens möjligheter. Detta oberoende av hur familjen ser ut. Sverige behöver en ny familjepolitik som utgår från barnets behov i starten av livet. En stor majoritet av svenska föräldrar har sagt att det är tid för barnen som är den stora bristvaran i deras livssituation. I stället för att lyssna till de signalerna har en socialdemokratisk familjepolitik utgått från att politiker vet bäst hur familjen vill ha det. Vi kristdemokrater vill bryta detta synsätt. Vi hävdar med stöd av en stark föräldraopinion att det nu krävs en "mer-tid-för-barnen-reform". En reform som ger föräldrarna rätten att forma sin vardag. Den beslutade maxtaxan befäster gamla strukturer medan den familjepolitik vi kristdemokrater m.fl. vill förverkliga öppnar för nya lösningar. Familjen är den naturliga platsen för att fatta beslut om det som berör barns möjligheter. För det andra: En ny familjepolitik måste kompletteras med en kraftfull prioritering av barn och ungdomsperspektivet i den offentliga verksamheten. För det krävs bl.a. större resurser till kommunerna än vad regeringen visat sig beredd att skjuta till. Det kristdemokratiska budgetalternativet utgick från att det nu finns behov av att restaurera sådant som rivits ned under saneringsåren. Vi ville därför omfördela mer till kommunsektorn i förhållande till regeringens förslag. Förvisso är behoven stora på en rad områden, men ansvarskännande lokala politiker vet att skolan och det förebyggande arbetet nu kräver ökade resurser. Barn och ungdomar är nämligen de stora förlorarna efter 90-talets sanering av den offentliga ekonomin i Sverige. När regeringen nu berömmer sig av att ha uppnått balans i statens finanser står det klart att detta i hög grad skett till priset av kraftiga försämringar av välfärd och trygghet för familjer, barn och ungdomar. Skolan har drabbats hårt liksom direkt ungdomsverksamhet som fritidsgårdar och andra aktiviteter. Det vore lätt att rada upp exempel från min hemkommun, och vi har väl alla våra bilder av denna verklighet. Frågan är vilket pris i mänskliga och ekonomiska termer detta innebär när notan för minskade förebyggande insatser ska betalas. Det måste tyvärr ofta ske i form av ökade kostnader för vård och rehabilitering av drabbade barn och ungdomar. Barn och ungdomar är förlorarna efter 90-talet, och frågan är nu vilka politiska visioner vi har för att bygga ett barnvänligare samhälle för framtiden. Några oroväckande tecken berör oss starkt. Det finns ett samband mellan resursbristen i skolan och det förhållandet att 300 000 barn hade anledning att ringa till BRIS under förra året. Det finns ett samband mellan familjers, barns och ungdomars otrygghet och det ökande drogbruket allt lägre åldrar. Det finns ett samband mellan otydligheten i värderingsfrågor och mobbningsproblemen i skolan, osv. För det tredje, herr talman: Ämnet för den här debatten är också ungdomars möjligheter. Känslan av utanförskap är påtaglig hos många i vårt samhälle, och det gäller inte minst ungdomar. Utanförskapet har många ansikten. Det kan handla om att växa upp i en familj som har fastnat i fattigdoms och bidragsfällan. Dessa familjer blir fler och fler. Det har vi talat om en hel del i dag. Men det kan också handla om en känsla av maktlöshet; att inte behövas, att inte ens vara önskvärd i det etablerade vuxensamhället - att inte komma till tals med vuxenvärlden. Dessa känslor ligger farligt nära desperationen. Det naturliga ifrågasättandet och den nödvändiga frigörelseprocessen tar sig ibland desperata uttryck i våldsaktioner och i ett förakt för hela samhällsstrukturen. Militanta aktivister på ytterkanterna både till höger och vänster är beredda att ta till metoder som ödelägger materiella värden och ytterst riskerar andra människors liv och hälsa. Jag har skrämmande exempel och erfarenheter från mitt hemlän Östergötland den senaste tiden. Men om vi ska kunna motivera en kommande generation att ta ansvar för samhällsutvecklingen kan vi inte bara säga usch och fy till allt det här. Vi måste ge också ge ungdomar möjligheter och arenor att komma till tals och kunna påverka. Det är självfallet viktigt att markera politiskt avstånd till våld och odemokratiska tendenser. Men det är också angeläget att se de samband som föder känslor av utanförskap hos stora delar av den unga generationen. En orättvis familjepolitik och en otydlighet kring grundläggande värderingar är, tillsammans med en budgetsanering som gått ut över barn och ungdomar i våra kommuner, tre samverkande faktorer som givit en negativ utveckling. Vi hörde för bara några minuter sedan justitieminister Thomas Bodström säga att barn och ungdomar har ytterst begränsade möjligheter att själva påverka sina livsvillkor. Justitieministern sade också att de sociala bakgrunderna till de ungdomsproblem vi har är påtagliga. Låt mig få instämma i det. Låt mig också få säga att det är i de små och nära gemenskaperna, dvs. främst i familjen, som livet formas. Det sker naturligtvis utifrån familjens materiella villkor, men också utifrån den trygghet och de värderingar som överförs till barn och ungdomar. Skolan och andra kan komplettera och i bästa fall förstärka den positiva grund som lagts i familjen. Ungdomars delaktighet i samhällets demokratiska processer är, som jag sagt, skrämmande låg och måste stimuleras på olika sätt. Ett stort ansvar för det här vilar på de politiska partierna. Det krävs självprövning och att vi har en levande debatt på det här området i fortsättningen. Det är något som berör alla våra politiska partier. Herr talman! Trots allt tal om solidaritet växer klyftorna i det svenska samhället. Alltfler familjer fastnar i fattigdomsfällan. En majoritet av småbarnsföräldrar känner sig maktlösa när politiker styr deras vardag. Unga människors brist på delaktighet leder ofta - alltför ofta - till resignation och i värsta fall till aktiviteter utanför det demokratiska samhällets ramar. Regeringen har, tillsammans med sina stödpartier, kört fast i en förlegad familjepolitik. Regeringen har också visat alltför svag beslutskraft när det gäller att laga revorna i välfärd och trygghet för familjer, barn och ungdomar. För barnens och ungdomarnas skull behöver Sverige en ny politik, en politik som stärker familjernas, barnens och ungdomarnas möjligheter att forma sina egna liv och sin egen framtid.

Herr talman! Varför engagerar sig inte ungdomar i partipolitik? Det frågade jag Robin, 18 år och gymnasist, som i höstas praktiserade på Folkpartiets kansli. Robin bekräftade vad många av oss redan vet, nämligen att de flesta ungdomar inte är ointresserade av politik - tvärtom. Men samtidigt har ju de politiska ungdomsförbunden tappat medlemmar i flera år. Jag undrade varför. Robin pekade då på en rad faktorer. Han nämnde globaliseringen. Världen har blivit mycket mindre sedan moderna kommunikationsmedel som t.ex. Internet och e-post har börjat användas. Då ökar informationsflödet, och de lokala frågorna blir inte lika intressanta längre. Det finns också hierarkier. Partiernas medlemmar och förtroendevalda blir äldre. Antalet nya medlemmar minskar. Det finns visserligen medlemmar i 30-årsåldern, men de väljer att inte delta i arbetet. Förklaringen är att mötena ofta är tråkiga och detaljfixerade. Det känns svårt att påverka och se resultat. Robin nämnde också bristen på visioner. De flesta politiker verkar ha glömt varför de engagerade sig en gång i tiden. Man känner uppgivenhet över att inte kunna påverka mer än man kan. Det är synd att man alltför sällan har möjlighet att ägna tid åt ideologiska diskussioner. Utbildning är ett annat problem. Ofta är ungdomar väldigt dåligt informerade om hur en beslutsprocess i en kommun fungerar. Han föreslog att ett ämne som skulle kunna heta Demokrati och påverkan borde införas i skolan. Samhällskunskapen ger alldeles för dålig insikt i samhällets strukturer. Listan på problem är lång och tung. Men det finns ett konkret problem som Robin också nämnde som det borde gå att omgående göra något åt. Det handlar om ungdomars möjlighet att behålla sina politiska uppdrag. Det är ju ändå inte ovanligt att ungdomar får uppdrag i kommuner och landsting. Men det är heller inte ovanligt att ungdomar flyttar från sina hemorter för att studera vid högskolor och universitet. Nuvarande mantalsskrivningsregler bestämmer att de då ska skriva sig på studieorten om de hyr rum eller lägenhet där. Genom den regeln faller möjligheten bort för dem att behålla sina kommunala uppdrag i hemkommunen. Möjligheten att få ett nytt uppdrag på studieorten är i det närmaste obefintlig eftersom många av dem kommer mitt i en mandatperiod. Det medför ofta att en ung person slutar med sitt lokala politiska arbete. Det borde verkligen gå att råda bot på det förhållandet genom att införa någon form av undantagsregel för antingen mantalsskrivningskravet på studieorten eller kravet på att man ska vara skriven i kommunen för att få kommunala uppdrag för t.ex. ungdomar under 30 år. Alla möjligheter måste prövas, herr talman, för att vi ska få behålla våra ungdomar i politiskt arbete. En utvecklad e-demokrati bör också prövas. När de traditionella mötesformerna, jag tänker då på möten, demonstrationer, namninsamlingar och sådant som vi brukar syssla med, tappar mark, krävs det nya metoder för att manifestera politiska åsikter och kanalisera det politiska engagemanget. Den nya informationstekniken har fått ett stort genomslag i näringsliv, massmedier, utbildning och forskning. Men i politiska sammanhang utnyttjas dess potential inte fullt ut - ännu. Informationstekniken kan inte ersätta de etablerade kanalerna, men den utgör ändå ett värdefullt komplement, inte minst när det gäller att locka nya grupper, särskilt ungdomar, till politiken. Under hösten har Folkpartiet utvecklat ett nytt sätt att kommunicera med medborgarna kring centrala frågor genom att vi har inrättat en för ändamålet särskild hemsida. Där ska människor helt enkelt kunna ta del av Folkpartiets politik och snabbt avge synpunkter och komma med reaktioner på partiets tankar och idéer. I det moderna samhället är ju tiden en bristvara. Men med hjälp av ny teknik får fler människor, som annars inte vill eller har möjlighet, utrymme att delta i den politiska processen. Då kan avståndet mellan väljare och valda krympa. Slutligen, herr talman, har jag en högst personlig reflexion kring det här med ungdomar och politik. Är kanske vi vuxna alltför välkomnande, alltför angelägna att få in dem i det traditionella politiska arbetet? När jag var ung och började i politiken mötte jag och mina kamrater ett visst motstånd från äldre partivänner. Det var inte självklart att vi skulle få politiska uppdrag. Deras motstånd stärkte vår kampvilja. Vi gick in och tog för oss politiska uppdrag. Vi skulle minsann visa gamlingarna - de var då i 40-50 årsåldern - att vi kunde sköta samhället betydligt bättre än de kunde. Jag blev därför nostalgisk, herr talman, när jag härom dagen läste i tidningen att de flesta som nu söker sig till ATTAC är personer i medelåldern. De var med redan 1968. Min uppmaning till statsrådet Lejon är alltså: Gör någonting åt reglerna för mantalsskrivning så att de åtminstone inte försvårar för de ungdomar som vill engagera sig och stanna kvar i politiken!

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för att riksdagen har gett oss detta tillfälle att diskutera den viktiga frågan om barn och ungdomar och deras villkor och möjligheter i Sverige i dag. Regeringen har tre viktiga mål för ungdomspolitiken. Det första handlar om att unga människor ska ha goda förutsättningar för ett självständigt liv. Det andra är att unga människor ska ha reella möjligheter till inflytande och delaktighet. Det tredje målet är att ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som den resurs det är. Alla tre målen är naturligtvis viktiga. Men här i dag tänkte jag särskilt poängtera de två sistnämnda. Om unga människor inte tillåts ha inflytande och vara delaktiga i det som pågår i samhället, så går det heller inte att på allvar ta till vara ungdomars engagemang, skaparkraft och tänkande. Och unga människors tankar, åsikter, förslag och invändningar är viktiga för oss alla, men i synnerhet för oss beslutsfattare. Unga människors delaktighet handlar inte bara om att vi vuxna ska dela med oss av makt och inflytande eller att vi ska se till att fostra en ny generation i en demokratisk tradition och ett demokratiskt synsätt. Det handlar minst lika mycket om att unga ska vara med och forma sin tillvaro och sin verklighet utifrån sina behov, önskemål och kunskaper. Jag tror att vi i de politiska partierna inte alltid har varit tydliga i vår vilja och vår önskan att få med unga i det politiska arbetet. Vi har kanske inte alltid vågat dela ansvaret eller haft tillräcklig tilltro till de erfarenheter, åsikter och färdigheter som unga har. Vi har kanske inte alltid tagit unga människors politiska vilja på det allvar som vi borde. Kanske är det en av orsakerna till att valdeltagandet bland unga är lägre än bland äldre. Andelen unga som väljer att rösta i de allmänna valen har under de tre senaste decennierna minskat kraftigt, från toppnoteringarna i valen 1976 och 1985, då 89 % av förstagångsväljarna röstade till bottensiffrorna vid valet 1998, då bara 74 % i denna grupp röstade. Detta är en bekymmersam utveckling som måste tas på allvar. Ungdomar utgör 19 % av befolkningen, i alla fall om räknar alla upp till 30-årsåldern, men bara 6 % av de kommunala förtroendeuppdragen innehas av unga. Det är naturligtvis en brist för hela det politiska systemet. Kloka politiska beslut kräver ju, som vi alla känner till, en bred diskussion där alla röster får höras, där alla perspektiv vägs in och där alla synpunkter tas till vara och tas på allvar. Det är en nödvändighet för att det ska råda legitimitet kring de beslut som vi politiker fattar. Men det är lika mycket en nödvändighet för att vi ska kunna nå fram till bra och genomtänkta beslut. Kanske är det så att vi vuxna har tagit lite för lätt på vår grundläggande uppgift - att ge den unga generationen kunskaper om rättigheter och skyldigheter i en demokrati. Jag hoppas att dagens debatt för oss ett steg närmare ett samhälle där alla människor, oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund, känner att de har en plats och en viktig funktion i skapandet av det svenska samhället och den svenska demokratin. Men vad kan vi då göra för att stärka ungas delaktighet och möjlighet till inflytande? Att bekämpa klassamhället och försvara välfärdssamhället är det viktigaste. Det är de mest utsatta som har drabbats hårdast av 90-talets massarbetslöshet och nedskärningar. Möjligheten för unga människor att få arbete, bostad och en egen ekonomi är avgörande. Regeringens framgångar med bl.a. ungdomsgarantin har lett till att ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Och i november förra året var den för ungdomar mellan 18 För unga såväl som för vuxna är tillgången till ett arbete inte bara en förutsättning för att kunna försörja sig och planera sitt liv. Det är också en viktig del av en människas identitet och känsla av värde. Lika viktig är rätten till ett eget boende. Det handlar om en möjlighet att skaffa sig självkänsla och självförtroende att klara av sin egen vardag på egen hand. Tillgången till ett eget krypin är en nödvändig del på färden till vuxenlivet. Ansvaret för att unga ska få möjlighet till ett eget boende ligger i dag främst på kommunerna. I dag råder en skriande brist på mindre bostäder till en rimlig kostnad. Regeringen har därför bl.a. gett Boverket i uppdrag att inrätta ett byggkostnadsforum för erfarenhetsutbyte mellan marknadens aktörer kring hur vi ska kunna bygga bostäder som unga människor har råd med. Förhoppningen är att detta ska stimulera till att bra och billiga små lägenheter som passar ungdomars plånböcker byggs. Vi vill också göra det lättare för unga att påverka genom bl.a. elevstyrda gymnasieskolor, ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. Här vill jag också nämna regeringens årliga ungdomsforum. Jag vill också påminna om projektet Skolvalet 2002, som regeringen stöder, men som bedrivs i samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Statens skolverk och Riksskatteverket. Detta projekt syftar till att öka intresset för demokratifrågor bland landets elever, och det innehåller bl.a. en demokratikampanj. Justitiedepartementets arbete Tid för demokrati är en annan viktig del i arbetet för att öka ungas delaktighet och inflytande. Ungdomar är en viktig målgrupp i det arbetet. 16 olika ungdomsprojekt har hittills fått stöd inom ramen för Tid för demokrati. Här kan jag nämna exempelvis en onlinekurs i edemokrati som håller på att utvecklas av elever vid Regeringen kommer också i den demokratiproposition som kommer att överlämnas till riksdagen i höst att presentera förslag med inriktning på ungdomar. För att stärka medborgarnas deltagande i den kommunala demokratin har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté, Kommundemokratikommittén. En av kommitténs absolut viktigaste uppgifter är att föreslå åtgärder för att barn och unga ska kunna vara mer delaktiga i den kommunala demokratin och för att barn och unga ska kunna få bättre kunskaper om hur den kommunala förvaltningen och politiken fungerar. Ett annat viktigt sätt för att öka människors möjligheter till deltagande, insyn och inflytande är att det skapas gemensamma forum och mötesplatser. Här är fritidsgårdar och allmänna samlingspunkter viktiga. Det handlar om att bevara och finna mötesplatser där både barn och gamla, unga och medelålders kan mötas och samtala, där kreativiteten kan blomstra och där alla människors engagemang och skapande förmåga tas till vara som en resurs, ställen där människor, unga såväl som gamla, känner att det som de gör har ett värde och en betydelse. Jag skulle vilja att vi hade fler mötesplatser som Rinkeby Folkets hus i vårt land. Jag tycker att den politiska och ekonomiska prioritering som en del kommuner gör när det gäller unga och deras möjligheter är obegriplig. Det som vi väljer att inte göra för ungdomar i dag påverkar nämligen inte bara deras tillvaro just nu. Det påverkar även allas våra möjligheter och tillvaro i framtiden. Jag har därför svårt att förstå de kommunpolitiker som förordar sänkt skatt före en bra fritidsverksamhet för unga, före en hög kvalitet i skolan och före byggandet av bostäder. Som Demokratiutredningen uttrycker det: Ingen möda får sparas när det gäller att finna nya former för att bejaka och förstärka ungdomars politiska engagemang samt fördjupa deras medborgarskap. Om vi vuxna vänder ryggen åt unga i dag, så kommer nämligen morgondagens vuxna att vända ryggen åt oss och det demokratiska samhället i morgon.

Herr talman! Jag är också glad över att denna debatt kommer i gång. Det är oerhört viktigt att vi inte bara diskuterar utan att det också fattas beslut om hur vi kan få yngre människor in i maktens korridorer, inte bara i riksdagen eller i kommunerna, och få en riktig möjlighet att vara med och påverka. Centerpartiet har lagt ned stor energi på det, och vi kallar det för ungdomsfrid. Vi vill att den här makten och de här möjligheterna ska komma alla ungdomar till del. Det har varit nu en diskussion kring ungdomars demokratikommission, men den kom med kortsiktiga förslag som också ministern har sagt att det kan vara intressant att göra, t.ex. hur man kan arbeta i skolan. Men långsiktigt? Vad anser ministern är det absolut viktigaste att göra för ungdomar och demokrati och för att vi ska få en ungdomsfrid i Sverige?
Herr talman! Långsiktigt sett, Sofia Jonsson, är jag övertygad om att det jag nämnde i mitt inledningsanförande, nämligen kampen mot klassamhället, för en ökad jämlikhet för att bevara välfärdssamhället som ger förutsättningar för alla och inte bara dem som redan har förutsättningarna att göra sin röst hörd, är den absolut viktigaste prioriteringen. Därutöver finns det en mängd saker som vi måste ändra och fundera över hur vi i dag i både politiska partier och också i offentliga verksamheter bemöter unga och på vilket sätt vi ger förutsättningar för unga människor att vara med och ta del av ansvaret. Där kan vi diskutera förslag som Ungdomsdemokratikommissionen eller Demokratiutredningen har lagt fram. Det ska vi göra, det är viktigt, och jag är fullkomligt övertygad om att om vi inte lyckas med det kommer vi inte lyckas vända utvecklingen. Men i grunden är det kampen mot klassamhället och för en ökad jämlikhet som måste vara den basala utgångspunkten.
Herr talman! Ja, det är jätteviktigt, och den kampen tror jag att vi alla här är beredda att ställa upp på och gör det också. Däremot är det lite tunt från ministerns sida att bara säga att vi ska diskutera, vi måste ändra. Det är precis som i början när vi diskuterade jämställdhet. Vi sade att visst är det jätteviktigt, vi ska kvinnor i styrelser för att det ska se bra ut. Nu ska vi ha med ungdomar i kommunerna som sitter vid sidan av den riktiga makten för att vara med och diskutera men inte att bestämma. Jag tycker att vi ska vara tuffa här och se till att vi ska ge alla människor, även dem som är under 18 år möjligheten, att få vara med och påverka. Då skulle jag vilja ställa två frågor: Vad anser ministern om att inrätta lokala skolstyrelser på alla skolor runtom i landet? Ministern har diskuterat rösträtt för 16-åringar. Det finns också reservationer i Demokratiutredningen kring detta. Är det någonting som Britta Lejon kan tänka sig att lägga fram som förslag i riksdagen?
Herr talman! Som svar på de direkta frågorna från Sofia Jonsson kan jag säga att vi har en försöksverksamhet med lokala föräldra och elevmajoriteter i skolor som håller på att utvärderas. Innan vi vet vad resultatet är i de skolor som hittills har haft denna möjlighet är det för tidigt att slå fast någon slutsats. Däremot tror jag att man kan se på de forskningsresultat som en del statsvetare bl.a. vid Uppsala universitet har visat oss, nämligen att i de verksamheter i samhället där människor har möjlighet till brukarinflytande känner man också att demokratin växer. Den färdriktningen är naturligtvis någonting vi måste vara öppna för, att inom den representativa demokratins ram ge nya och ökade möjligheter för direktinflytande. Men att slå fast att vi ska ha fler elevstyrelser innan utvärderingen finns är jag inte beredd att göra.
Herr talman! När jag lyssnar på statsrådet tycker jag att det är lite tråkigt att höra att det är så allmänt hållet, så generellt hållet. Statsrådet talar om alla ungdomar som om de vore en grupp. Visserligen säger statsrådet att det finns klasskillnader. Men jag är mycket intresserad av att veta: Har statsrådet någon uppfattning om hur röstbenägenheten fördelar sig mellan olika grupper av ungdomar? Är det så att vi har stor skillnad mellan unga kvinnliga låginkomsttagare och manliga högutbildade personer är det väldigt viktigt att man fokuserar den grupp som gäller framför allt unga lågutbildade kvinnor och stärker deras självkänsla så att de vågar engagera sig politiskt. Jag hade en uppmaning i mitt anförande till statsrådet som jag inte har fått bemött. Det gäller inte bara att få med ungdomar i politiken utan också om att se till att vi får ha kvar de ungdomar som vill arbeta politiskt.

Herr talman! Helena Bargholtz undrar lite grann över varför jag håller mig så generell i mina uttalanden. Det är med nödvändighet så. Som demokratiminister har jag naturligtvis en del tankar och idéer men jag tycker att det i vissa avseenden skulle vara förmätet av mig att säga att exakt de och de lösningarna ser jag. Remissarbetet kring Demokratiutredningen har precis avslutats. I den proposition som ska läggas fram för riksdagen i höst kommer det säkert att finnas med sådant som jag inledningsvis kanske inte riktigt förstår nyttan av. Med anledning av den uppmaning att försöka hitta vägar för att behålla unga människor som har förtroendeuppdrag även när man byter ort för att studera vill jag bara säga att vi har gett Kommundemokratikommittén i uppdrag att se särskilt på ungas möjligheter att vara förtroendevalda och kunna behålla sina förtroendeuppdrag. Jag vet att de på alla sätt och vis ser över systemen. Jag hänvisar till resultatet från den kommittén som kommer nu i vår.
Herr talman! Då hoppas jag verkligen att det blir ett positivt besked så att ungdomar ska kunna stanna kvar i politiken. När vi nu talar så allmänt om att vi måste få ungdomar att engagera sig får det inte vara formella skäl som gör att de inte stannar kvar. Bara ett ord om 16-årsgränsen. Jag vet inte hur mycket statsrådet talar med ungdomar om detta. Min egen uppfattning är att ungdomar kanske inte alltid är så intresserade av att rösta redan när de är 16 år. Får vi en 16-årsgräns och få ungdomar som röstar, sänks röstdeltagandet ännu mer än det är i dag. Så det är väldigt viktigt i så fall att se till att ungdomarna verkligen känner för att få rösta redan vi 16-årsåldern.
Herr talman! När det gäller 16-årsgränsen har jag tidigare i olika sammanhang - nu har Sofia Jonsson gått - uttryckt en viss skepsis inför vinsterna med att sänka den nuvarande åldersgränsen från 18 till 16 år. I mitt perspektiv måste rösträtt gå hand i hand med myndighetsåldern. Då tror jag att den nuvarande åldersgränsen på 18 år är väl avvägd. Jag har precis om Helena Bargholtz hört ungdomar som tycker att 18-årsgränsen är en lämplig gräns. Men jag vet att ett krav som flera av ungdomsorganisationerna har framfört är att sänka den till 16 år. Vi får se vad remissen kring Demokratiutredningen säger på den här punkten och så småningom återkomma till riksdagen i denna fråga.
Herr talman! Jag vill också anknyta till synpunkten om den generella debatten som är nu om ungdom och demokrati. Det handlar om bostäder, fritidsgårdar, förtroendeuppdrag osv. Jag instämmer i att det är viktigt. Jag tänkte gå lite grann tillbaka till det som har varit uppe tidigare i dag när vi har diskuterat barn, inte bara ungdomar, och familjers möjligheter för att må bra. Då har jag en kort fråga till statsrådet: Anser statsrådet att vardagsmakt och valmöjlighet för barn och deras föräldrar är en demokratisk rättighet?
Herr talman! Självklart är makten att styra sitt liv och möjligheten att vara med och delta i styrelsen av vårt gemensamma fullkomligt grundläggande. Jag tror dock att Cristina Husmark Pehrsson och hennes parti och jag och mitt parti kanske har olika syn på hur detta realiseras på bästa sätt. För mig och socialdemokratin handlar makt framför allt om att se till att inte de som redan har makt från födseln på grund av resurser ska vara de enda som har möjlighet att påverka det här samhällets utveckling och sina egna liv. För socialdemokratin är kampen mot klassamhället och mot ett samhälle där vi går i en utveckling mot elitstyre den absolut viktigaste kampen. Jag tror inte att Cristina Husmark Pehrssons parti delar den uppfattningen.
Herr talman! Jag anser i dag att det är de politiska besluten som hindrar och försvårar vardagsmakt åt föräldrar och barn, speciellt dem som inte har pengar och inte har den möjligheten, som statsrådet pekar på. Det blir en omvänd klasskamp. Jag talar för de barn och de familjer som inte har möjligheter i dag och vädjar att de ska få samma möjligheter som de andra i samhället. Men var går då gränsen? Är vardagsmakt och valmöjligheter en demokratisk rättighet för alla? Då ska vi särskilt tänka på dem som inte har den rättigheten i dag. Var går då gränsen, statsrådet? Är det odemokratiskt att välja alternativ barnomsorg? Är det odemokratiskt att välja den skola som passar bäst för barnen? Det kanske inte är så konstigt att folk i dag ger upp och inte röstar i de kommunala valen eller i landstingsvalen. Man ser ju att om det drivs en politik som man har röstat fram så kommer ändå socialdemokraterna genom ett beslut här i kammaren att åsidosätta demokratin ute i kommuner och landsting.
Herr talman! Jag anser inte att politiska beslut hindrar människors makt såsom Cristina Husmark Pehrsson uttrycker saken, tvärtom.

Här har vi grundläggande skilda uppfattningar om på vilket sätt politiska beslut ökar eller minskar människors makt.

Fru talman! Det var glädjande att höra demokratiministerns brandtal för demokratin. Men detta för faktiskt mina tankar till Heby. Där hade man ju en folkomröstning för två och ett halvt år sedan om Heby skulle tillhöra Uppsala län eller inte. Det blev ju en klar majoritet för det. 57,7 % röstade ja och 39,9 % röstade nej. Sedan dess har Kammarkollegiet också gett tummen upp och gått på samma linje. Har man folkomröstningar måste man ha väldigt starka skäl för att inte gå på resultatet sedan. Om det är så att hebyborna ska rösta i Uppsala län nästa val, måste vi snart närma oss en deadline. Vi måste få besked. Jag undrar om vi skulle kunna få ett besked här och nu.
Fru talman! Jag trodde att den här debatten skulle handla om unga människors möjligheter och villkor i dagens samhälle, men det kanske man med viss generositet kan säga att också frågan om Heby kommun gör eftersom också unga människor lever i Heby kommun. Men tyvärr kommer jag inte att närmare kunna svara Mikael Oscarsson på hans fråga om när regeringen kan väntas fatta beslut i ärendet, eftersom man aldrig på förhand kan säga när regeringen fattar beslut när frågan inte ens har varit uppe till allmän beredning än. Efter det att Kammarkollegiet nyligen kom in med sin utredning i ärendet, har tjänstemännen på departementet utrett frågan både juridiskt och ur en mängd andra aspekter. Jag kan sträcka mig så långt som att jag hoppas och tror att ett sådant beslut inte är långt borta i alla fall.
Fru talman! Tack för det svaret. Jag tror att det är viktigt att det kommer ett besked snart. Vi debatterade ju detta, demokratiministern och jag, för drygt två månader sedan. Då var det två saker som demokratiministern sade som jag sedan har kollat upp. Demokratiministern anmärkte på att det var ett ganska lågt valdeltagande, 75 %. Jag tror att det aldrig har varit högre än 75 %. Vidare sade demokratiministern att Hebys befolkning motsvarade 14 % av Västmanlands läns befolkning. Det visade sig att siffran ligger på ungefär 5 %. Det är viktigt att ha med detta. Jag hoppas att det kommer ett besked snart och att det blir ett positivt besked. Jag tror att det skulle stärka tilltron till demokratin om vi lyssnade på folk när de har sagt sitt och när dessutom expertisen, i det här fallet Kammarkollegiet, har sagt ja.

Fru talman! Självklart är det viktigt att lyssna på folkomröstningsresultat. Men regeringen har som sagt många faktorer att ta hänsyn till när beslut ska fattas i indelningsärenden och i sådana här ärenden. Självklart väger folkomröstningsresultatet i Heby tungt, men som Mikael Oscarsson säkert väl känner till finns det också andra faktorer. En sådan demokratisk faktor handlar om att beslutet i Heby om länstillhörighet inte enbart berör hebyborna, men det är enbart hebyborna som har haft möjlighet att ge sin röst till känna.

Fru talman! Det har varit roligt att följa debatten med statsrådet Lejon. Jag önskar, om det är möjligt tidsmässigt, att hon kan stanna kvar och följa debatten och delta i den. Jag vill föra in en ny dimension i debatten och tala om barns och ungdomars möjligheter utifrån värdegrundens perspektiv. Det är oerhört viktigt att man har med en värdegrund som håller och som bär i framtida generationer. och 19. Där står det: "De normer som skolans verksamhet skall bygga på, såsom respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således har djupa rötter i vår historiska utveckling. Som särskilt viktig framstår skolans värdegrund, förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Skolan har en viktig uppgift i att hävda dessa värden och förklara hur de vuxit fram och förankrats." Utskottsbetänkandet Ny läroplan för grundskolan m.m., 1993/94 UbU1, s. 26, gav bifall till denna syn och skriver: "Med detta klargörande ansluter sig utskottet till den syn på skolans värdegrund som regeringen ger uttryck för i propositionen." Det är detta beslut som Sveriges riksdag senast har fattat. Det är alltså sedan våren 1994, och det är det som vi fortfarande grundar skolans läroplan på. Jag vill då särskilt ta fasta på uttrycket: "Som särskilt viktig framstår skolans värdegrund, förankrad i kristen etik och västerländsk humanism". Vad menas med det? Varför etik, och varför nu en kristen etik? Har det någonting att tillföra den debatt som vi har fört om mobbning och kamratförtryck i skolans värld? Ja, man kan jämföra behovet av gemensamma etiska normer med t.ex. behovet av trafikregler. Vi kan tänka oss ett barn som ska ge sig ut i trafiken och cykla och som frågar sina föräldrar hur man ska cykla. Vi skulle ju bli mycket förvånade om de skulle svara något i stil med: Cykla som du har lust, som du känner för. Självfallet lär ju föräldrarna barnet de viktigaste trafikreglerna och trafikmärkena och visar själva hur man gör. De är självklart också måna om att andra människor ska följa trafikreglerna. Det är ju på det viset som trafiken över huvud taget kan fungera. På liknande sätt, menar jag, är förhållandet människor emellan i ett samhälle. Utan en gemensam etisk grund blir samhället ett slags vilda västern, där uppfattningarna om orätt och rätt i stor utsträckning skiljer sig från person till person. Det är de etiska principerna som talar om för oss hur vi ska handla mot varandra i olika situationer. Och en gemensam etisk grund är avgörande t.ex. för om kampen mot kriminaliteten ska lyckas. Etiska principer som grund för mellanmänskliga relationer måste vara gemensamma för alla. 1970-talets skola hade många brister när det gäller vägledningen i etiska frågeställningar. Den tog inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till att man bara kan göra meningsfulla val om man redan har en uppfattning och en uppsättning kriterier för att bedöma vad om är bra och dåligt, rätt och orätt. Man kan också hävda att skolan när det gäller de etiska frågeställningarna var historielös. Kanske är denna brist på vägledning en viktig faktor bakom dagens samhällsutveckling. Många människor förefaller i dag sakna respekt för människovärdet. Jag tror att det leder till mer våld och människoförakt. Det finns nämligen inte någon neutral uppfostran och det finns ingen neutral kultur. Vi överför värden och värderingar till barn och ungdomar vare sig vi är medvetna eller omedvetna om det. Frågan är alltså vilken grund och vilken etik vi väljer för vårt samhälle och vår skola för att kunna forma ett människovärdigt samhälle. Det som de flesta av oss ser som goda normer, goda värden och som grunden för en god etik såsom människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och varje människas unika värde har en djup förankring i den judisk-kristna etiken. I ett samhälle som levt i en kristen kulturtradition i tusen år har allmängiltiga kristna värden och värderingar blivit en del av vårt tänkande. Det är naturligt att ta till vara den gemensamma grunden som en del av vårt kulturarv. I Sverige är den kristna etiken en del av vårt kulturarv. Denna klassiska syn på vad som är rätt och fel har fått en renässans på 1900-talet och kommit till uttryck i t.ex. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och i FN:s barnkonvention.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 "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap." Detta, fru talman, är en av grundbultarna - kanske den viktigaste - i den kristna etiken. Alla människor har ett och samma värde oberoende av ras, kön, ålder, intellekt, religion osv. Det är detta som i vårt land har förvaltats av den kristna etiken. I en period då fascismen och kommunismen stiftade sin egen s.k. rättvisa relativiserade filosofer och lagstiftare i vårt eget land etiken. Rättspositivismen har länge haft en stark ställning i vårt land. Den menar att lagen inte ska återspegla vad som är etiskt rätt, utan bara att en sak är rätt därför att lagen säger det. Det betyder att vad majoriteten bestämmer skulle vara rätt eller orätt. Det är lätt att inse vilka konsekvenser en sådan etisk syn får för minoriteter och för oliktänkande. I stället, fru talman, är det oerhört viktigt att vi förankrar vår etiska medvetenhet inte i nyttoetik - det som kallas för utilitarism - utan i stället i den kristna etiken och den västerländska humanismen som ser att det finns absoluta värden som inte kan förändras. Detta måste våra barn få i arv. Detta måste räckas till våra barn aktivt och fostra dem precis så som vi gemensamt har beslutat om i Sveriges riksdag. Man skulle kunna sammanfatta de här reglerna med kärleksbudet - du ska älska din nästa som dig själv, eller med den gyllene regeln - allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem, eller med de tio budorden. Vare sig man tror att det finns en gud eller inte så måste man ju erkänna att de tio budorden finns. Och detta behöver våra barn.

Fru talman! Det är mycket intressant att lyssna på Tuve Skånberg. Men både han och jag och alla andra som är här vet att detta med att skolans värdegrund baseras på en kristen-judisk etik inte är alldeles lätt att acceptera för många i dag. Det finns människor som lever med en helt annan inställning och med en helt annan etik. De kanske inte alls känner delaktighet i detta. Jag tänker bl.a. på alla de stora invandrargrupper som kommer med en helt annan religiös bakgrund och kunskap. Det som jag tycker är angeläget att slå fast är att etiken ska genomsyra vår lagstiftning. Vi måste göra klart för alla som bor i Sverige - svenskar och utlänningar, gamla och unga - att i Sverige gäller svensk lag. Det är vi här i Sveriges riksdag som fattar beslut om lagstiftningen, och våra värderingar ska genomsyra den. Det är mycket bekymmersamt att ungdomar i dag inte får tillräcklig kunskap om svensk lagstiftning.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Helena Bargholtz syn att svensk lag ska gälla och att alla födda och inflyttade i Sverige ska bibringas detta. Men jag skulle vilja berätta för Helena Bargholtz och för kammaren att när vi diskuterade detta i samband med förarbetet till läroplanen så kom denna synpunkt upp. Vad ska invandrarna med sina olika religiösa traditioner säga om vi faktiskt slår fast, vilket vi också gjorde, att det är den kristna etiken som är själva värdegrunden? Då visade det sig att man från muslimerna, judarna och från övriga religioner mycket nogsamt sade: Vi får det bättre i Sverige om ni står upp för er bakgrund, er kristna tro och er kristna etik. Den sammanfaller i långa stycken med vår. Särskilt intressant var det att muslimerna var angelägna om att skrivningen skulle komma in.
Fru talman! Jag vet att det finns mycket gemensamt i religionerna. Det är väldigt skönt, för det underlättar ju för den gemensamma lagstiftning som vi ska ha. För att avsluta det som jag inte hann säga förra gången vill jag påpeka att jag är bekymrad över att svenska ungdomar i dag har så dålig kunskap om svensk lagstiftning och om den svenska grundlagen. Jag ser en viktig uppgift för oss alla i att stärka kunskaperna om svensk lagstiftning i skolan. Många ungdomar vet mer om t.ex. amerikansk lagstiftning än om svensk lagstiftning. Här har vi ett gemensamt ansvar.

Fru talman! Först vill jag tacka Tuve Skånberg för hans mycket fina tal om värdegrunden. Vid regeringsförklaringen i höstas förklarade statsministern att barnen skulle sättas i centrum för regeringens politik. Sådant låter givetvis hoppingivande i ett par kristdemokratiska öron och för landets småbarnsföräldrar. Jag vill också tillägga att detta är en fråga som engagerar mig särskilt eftersom jag själv är småbarnsförälder. Jag och min fru har två härliga små pojkar som är ett och tre år gamla - Robin och Vis av erfarenhet av s-märkt familjepolitik är man dock ganska skeptisk. Den socialdemokratiska reformen om maxtaxa på dagis är på intet sätt motiverad utifrån barnens bästa. Tvärtom är det rena arbetsmarknadspolitiska skäl som ligger bakom, vilket också framkommer när man läser regeringens proposition. Barn har rätt till och behov av att föräldrarna ger sin tid. Men maxtaxan går i motsatt riktning. Maxtaxan för dagis innebär givetvis en lockelse att satsa mer tid på förvärvsarbete och mindre tid på barnen. Att sätta barnen i centrum i familjepolitiken betyder i socialdemokraternas värld att selektivt välja ut en grupp av föräldrar och ge den extra mycket barnomsorgspengar medan de som inte tillhör denna grupp blir helt utan barnomsorgspengar. De familjer som väljer det alternativ som regeringen anser att de bör välja subventioneras med tiotusentals kronor. En heltidsplats på dagis subventioneras med i genomsnitt 91 000 kr per år och barn. Väljer man något annat barnomsorgsalternativ blir det inga pengar. Tar man hand om barnen själv blir det alltså noll kronor. Detta kan knappast påstås vara en barnvänlig politik. Det är gammalmodig centralistisk styrning av enskilda familjers angelägenheter. Staten ska självfallet inte favorisera en typ av barnomsorg framför andra. I den socialdemokratiska världen finns det bara ett barnomsorgsalternativ som är bra för barnen. Att familjer som hellre löser sin barnomsorg på annat sätt missgynnas är inte bara en oönskad bieffekt utan ett medvetet inslag i den s-märkta barnvänliga politiken. Föräldrar som tar hand om sina egna barn tillför inget till samhället, enligt regeringens sätt att se det. Det är en oerhört absurd tanke, men en ståndpunkt som dessvärre upprepats av företrädare för regeringen. Detta är en fråga där regeringen är i osedvanligt märkbar otakt med folkopinionen. Det finns undersökningar som visar att upp till 75 % av småbarnsmammorna och 30 % av småbarnspapporna helst skulle vilja vara hemma med sitt barn helt och hållet under de tre första åren. Det är mer tid med barnen som efterfrågas, inte maxtaxa. Regeringen och dess stödpartier ser ned på det arbete som görs av föräldrarna när de tar hand om sina egna barn. Vi borde i stället uppvärdera den här typen av arbete. Fru talman! Det talas ofta om tröskeleffekter. Vi ska naturligtvis sträva efter att komma bort från en situation där det inte lönar sig att arbeta. Men enligt vår uppfattning är det fel att ensidigt stirra på hur tröskeleffekter ska elimineras och hur bidragssystem och skattesystem ska ordnas så att det lönar sig att arbeta. Trots att bidragssystem och skattesystem är viktiga måste utgångspunkten vara vilka de trösklar är som gör att vi som föräldrar ägnar så lite tid åt våra barn. Vi måste auktorisera föräldrarna. Vi måste tillstå att barns rätt till trygghet är viktigare än allt vad utökad materialism heter. Föräldrar, hem och familjer är samhällets största brottsförebyggande resurs. Det måste satsas mer på polis och rättsväsende. Men det kommer aldrig ensamt att skapa den trygghet och trivsel vi eftersträvar. Nu är det hög tid att bryta upp från det förmynderiets domäner som den socialdemokratiska regeringen traskat fram och tillbaka på under så många år i dessa avseenden. Morgondagens medborgare som fått sin horisont vidgad av ny teknik och nya kommunikationer, morgondagens unga medborgare som vant sig vid att kunna välja och bestämma på ett helt annat sätt än vad tidigare generationer haft möjlighet till kommer inte att acceptera något annat än större frihet, större respekt och större valfrihet för sig själva och sina familjer.

Fru talman! Dagens debatt handlar om barns och ungdomars möjligheter, och många har redan betonat hur olika barns och ungdomars möjligheter i verkligheten är. Jag tänker i mitt anförande beröra ett par bostadsfrågor som angår barn och ungdomar i hög grad. Först har vi bristen på bostad. Jag har försökt få fram uppgifter om hur många ungdomar som står i bostadskö i våra tre största städer. Riksdagens utredningstjänst har hjälpt mig men delvis gått bet på uppgiften eftersom det, hör och häpna, inte finns någon fullständig statistik över antalet personer som står i bostadskö. I Malmö och Göteborg förmedlas tillgängliga bostäder i samarbete mellan ett antal hyresvärdar, men något kösystem finns inte. personer står i bostadskö. Av dessa är 10 065 trångbodda och bostadslösa barnfamiljer och 24 586 bostadslösa utan barn. Den senare gruppen består av människor som saknar egen bostad. De har t.ex. andrahandskontrakt, rivningskontrakt, student eller tjänstebostad. Några bor inneboende, och andra får helt enkelt lov att bo kvar hos sina föräldrar. I regel har de tak över huvudet, men de har inga möjligheter att få egen bostad. Har du ingen fast inkomst får du inget kontrakt, inte ens om mamma går i borgen, läste jag just i tidningen. Många ungdomar har tillfälliga anställningar, vikariat och projektanställningar, och situationen blir rätt låst. I och för sig är det inget fel att man flyttar runt och prövar sig fram på olika jobb innan man slutligen slår sig ned och bildar familj. Det kan väl räknas som en naturlig utveckling. Men att bo kvar hemma och vara mambo tills man fyller trettio kan inte vara kul. När nu dessutom utbudet av hyresbostäder minskar, försvåras den här utvecklingen. Vår svenska bostadsmarknad med en hög andel hyresrätter passar våra flyttbara ungdomar bra. Man betalar sin hyra, beaktar uppsägningstider och flyttar till nästa jobb i nästa stad utan att behöva tänka på att köpa och sälja sin bostad. De flesta har heller inte råd att köpa sin bostad. Ojämlikheten blir här uppenbar. Vissa barnfamiljer kan spara hela barnbidraget till barnets framtid, till bostadsköp, studier eller en egen bil, medan andra måste låta hela eller delar av barnbidraget dryga ut den skrala hushållskassan. Skillnaderna i levnadsvillkor ökar genom generationerna. Utan att på något sätt föregripa den familjestödsutredning som presenteras i februari - jag har bara läst vad som sagts till TT - blir jag lite bekymrad över att man funderar på att ta bort bostadsbidraget. Ska pengarna delas ut till alla barnfamiljer är risken stor att de som har låga eller inga inkomster får det ännu sämre. Det beror naturligtvis på hur man utformar det nya stödet, men man måste värna om alla barnfamiljers möjlighet att efterfråga en god bostad. Redan de förändringar som hittills skett i bostadsbidragssystemet har försämrat bostadssituationen för barnfamiljer. Som skolkurator har jag fått många inblickar i hur barnfamiljer sett sig nödsakade att byta ned sig i lägenhetsstorlek. Barnen får dela rum. Tonåringen har mist sin egen vrå i hemmet och därmed fått sämre studiero. Jag tycker inte att vi i tillräcklig grad uppmärksammar betydelsen av en god bostad i välfärdspolitiken. I artikel 27 i barnkonventionen erkänns rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Konventionsstaterna ska i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. I Sverige kan vi i alla fall inte säga att det är brist på resurser, men vi har ändå problem som vi måste ta itu med. Här kommer jag till den andra frågan som jag tycker är viktig och som berör barn i väldigt hög grad. Hit hör problemen med s.k. sjuka hus och den risk vi utsätter barnen för i dessa miljöer. Enligt en expertgrupp inom Världshälsoorganisationen kan 10 30 % av nya och ombyggda hus drabbas av sjuka husproblem. Svenska uppskattningar med olika resultat anger 3-10 % av bostadshusen och 5-30 % av övriga byggnader som tänkbara sjuka hus. till 873 år 2000. Nu senast är det ett helt villaområde i Åmål som drabbats av fukt och mögelskador. Husen är byggda 1976. I dag räknar man med att minst 40 % av mellanstadiebarnen är allergiska. Vad det beror på vet man inte riktigt, men forskning pågår. Både arv och miljö har betydelse. I själva verket har förekomsten av astma och allergisk snuva mer än fördubblats de senaste 30 åren. Framför allt har ökningen skett bland barn och ungdomar. Flera studier tyder dessvärre på en fortsatt uppgång. I Stockholm pågår en brett upplagd undersökning, det s.k. Bamseprojektet, som omfattar 4 000 barn födda mellan 1994 och 1996. Efter de två första åren bedömdes 7,4 % av barnen ha astma. Moderns rökning under graviditeten gav en riskökning för astma hos barnet med ca 60 %, medan amning skyddade mot utveckling av astma med 9 % för varje ammad månad. En riskökning för astma på ca 50 % sågs hos barn som sovit i nymålat rum, i bostad med tecken på hög luftfuktighet eller där luften bedömdes som ofräsch vid besiktning. Dessutom såg man en samverkanseffekt mellan moderns rökning och nymålad bostad då det gäller risken att drabbas av astma i tidiga barnaår. Det är alltså viktigt att vi gör vad vi kan för att förebygga utvecklingen av astma och allergier. Upplysning om riskerna med rökning ges självklart redan via mödravårdscentralerna. Men det är också viktigt att vi inventerar och åtgärdar alla mögelskadade bostadshus, dagis och skolor så att barnen slipper drabbas av kroniska sjukdomar.

Fru talman! Tack, Helena Hillar Rosenqvist. Det talet skulle en kristdemokrat kunnat hålla. Ni är ju ett stödparti till regeringen. Ni har väldigt mycket att ta tag i, t.ex. hyreslagstiftningen, byggandet, se till att man kan göra upphandlingar så att det inte blir så fruktansvärt dyrt att bygga, titta på byggmomsen, se till att det inte blir en tvingande lagstiftning för kommunerna utan att de har självständighet att verka och att över huvud taget få fram bostäder. Vad gäller bostadsbidragen håller jag också med. Hjälp oss att återge bostadsbidraget den auktoritet det har. Vi kristdemokrater har föreslagit 500 miljoner mer än regeringen. Vi vill nämligen bygga på familjen. Vi vill se till att även barnfamiljer kan bo kvar i en villa. Vi vill inte vara så strikta med normer för yta, osv. Jag håller också med om de problem som finns. Jag var i Malmö. Där saknar 9 000 personer förstahandskontrakt för boende. Vad gör Helena Hillar
Fru talman! Jag kan börja med att hålla med Ulla Britt Hagström om mycket. Vi är eniga om mycket saker som bostadspolitiker i bostadsutskottet där vi båda två sitter. Det var intressant att höra det här om bostadsbidragen. Jag vet att ni har tryckt på mycket när det gäller det. Däremot är jag lite bekymrad över bostadsbidragens utformning. Det stödsystemet är inte bra som det är. Jag förstår att man tittar på det. När det gäller alla de andra grejerna, att t.ex. få ned byggkostnaderna, har vi ju Byggkostnadsdelegationen och andra. Jag hoppas verkligen att vi kan uppnå det. Ulla-Britt Hagström drar också in våra försök att förhindra utförsäljning av hyresrätten. Jag påpekade just i mitt anförande att jag tycker att det är viktigt att vi behåller hyresrätten. Men jag tycker inte att jag har med mig kristdemokraterna i den här frågan, tyvärr.
Fru talman! Helena Hillar Rosenqvist har med sig kristdemokraterna när det gäller att behålla hyresrätten. Men vi vill ha andra villkor och andra metoder. Vi vill att man ska kunna arbeta och konkurrera på lika villkor. Men vi kommer verkligen att arbeta för att allmännyttan ska vara kvar. Det var en fråga till som jag vill ge Helena Hillar Rosenqvist en eloge för. Det är när hon tar upp problemen med innemiljön. Det är också frågor vi har arbetat gemensamt för. Där har kristdemokraterna försökt öronmärka resurser för att vi ska kunna använda de lokala investeringsmedlen till allergisanering i förskolor och skolor. Jag vill också att Helena Hillar Rosenqvist nu hjälper till att snabba på detta. Efter två år har vi äntligen genom EU-kommissionen fått till stånd en notifiering så att det är möjligt.
Fru talman! Ja, är det inte helt otroligt. Varför man frågade EU över huvud taget i den här frågan förvånar mig lite grann. Jag tycker att det är sådant som vi kunde bestämma om själva i Sveriges land. Vi har väl förmodligen lite olika synpunkter också om EU. Men det är bra att Ulla-Britt Hagström tar upp den här frågan, så att vi i så stor utsträckning som möjligt får sprida det. Numera finns det alltså möjlighet att söka medel för att åtgärda sjuka hus i samband med de lokala investeringsprogrammen.

Fru talman! När Anton, fem år, för cirka ett år sedan inför TV-tittarna skulle beskriva vad en familj är sade han: Det är när mamma och pappa bor på samma ställe. Verkligheten för en majoritet av barnen i vårt land ser inte ut på det sätt som Anton beskriver. Många barn växer upp i familjer där föräldrarna inte håller ihop. Jag har några gånger blivit ombedd att definiera vad som menas med en familj. Personligen tycker jag att Antons ord för mig borde vara utgångspunkten när vi diskuterar familjens roll i samhället. Låt oss lyssna på barnen och på deras värdering om vad en familj är. Fru talman! Jag är medveten om att verkligheten visar en annan bild. Men i dessa värdefrågor kan inte politiken utgå från en verklighet, utan den måste grundas på en värdering. Jag står inte här och på något sätt försöker förespråka en Sörgårdsidyll. Jag vill bara betona att familjen är viktig för såväl samhället som för de enskilda barnen. Det är i familjen som grundtryggheten läggs. Föräldrarnas villkorslösa kärlek till sina barn bidrar till att skapa den trygghet som barnen behöver för att utvecklas. Det är också i familjen som de grundläggande värderingarna formas. Det är värderingar som inte alltid går att klä i ord men som är så viktiga för att vi ska kunna leva och delta i samhällslivet. Det har tyvärr under en lång tid bedrivits en politik i det här landet som har gjort det lönsamt för många att separera. Nu är inte jag så naiv att jag tror att separationer beror på i första hand ekonomi. Men ekonomi eller snarare brist på den kan knäcka även det bästa förhållandet. 150 000 barn lever i familjer som är beroende av bidrag för att klara sig, trots att det gång på gång från den här talarstolen har uttalats att det går bra för Sverige. Det går inte bra för de här barnen, för de här familjerna. De tvingas leva under en ständig ekonomisk press. För många känns det som ett hån när man hör meningen: Det går bra för Sverige. Som kristdemokrat vill jag ge familjerna förutsättningar att kunna leva på sin lön. De ska slippa att vara beroende av bidrag. Men det skulle ta alldeles för lång tid att under 8 minuter presentera hela det åtgärdspaket som jag tror behövs för att skapa bättre förutsättningar för dem. För att det här ska bli verklighet tror jag att det krävs ett systemskifte. Det krävs ett helt nytt tänkesätt. Sverige tror jag behöver en ny regering efter nästa val. Familjen är viktig för att ge barn möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det är ju i den lilla gemenskapen som man har möjlighet att bli sedd och bli bekräftad på bästa sätt. Jag nämnde tidigare att det inte är alla barn som får växa upp med båda sina föräldrar. Jag vill inte på något sätt skuldbelägga någon. Det finns säkert många goda skäl till varför människor väljer att inte leva tillsammans längre. Men det vi konkret kan göra för att stötta familjen är att se till att det finns rådgivningsverksamhet i varje kommun och stöd för de människor som vill ha det. Vi kan också erbjuda föräldrautbildning inte enbart innan barnet är fött utan även efteråt. Politiskt kan vi också göra som Storbritannien. Där har Tony Blair infört att varje politisk fråga ska prövas utifrån hur den påverkar familjen. Det vore önskvärt om detta infördes även i Sverige. Fru talman! En av de viktigaste sakerna för en familj är tiden, att ge varandra tid. Det är flera som har varit inne på det tidigare. Det talas ju en del om det låga barnafödandet i Sverige. Jag tror att en bidragande orsak till att många unga människor i min egen ålder väntar med barn är att man känner att tiden inte räcker till. Det finns inte tid. Jag tror att de flesta föräldrar vill ge sina barn tid. Föder man barn vill man gärna uppfostra dem själv, inte lämna iväg dem till någon annan. Vi lever i det här samhället där tempot har blivit mer och mer uppskruvat. Undersökningar visar att föräldrar i genomsnitt talar sex minuter om dagen med sina barn. Jag vill inte på något sätt stå här med någon pekpinne. Jag vill vara med och forma ett samhälle där vi har tid för varandra, där tempot inte alltid är så uppskruvat, där arbetsmarknaden är så pass flexibel att det går att variera arbetstiden olika år. Många vill arbeta mindre när barnen är små och arbeta mer när barnen har flyttat hemifrån. Låt oss då skapa den möjligheten. Brist på tid är en orsak till att 20 % fler barn ringde till BRIS i december jämfört med tidigare år. En stor del av de barn som ringde dit vittnade om sprit och missbruk i hemmen. Jag tror att i det alltmer accelererande samhällstempot är det ganska vanligt att man tar till alkohol som ett avslappningsmedel. Tyvärr bidrar det här avslappningsmedlet till att öka bråken i hemmen. Jag är övertygad om att det här skulle minska om vi gav föräldrarna möjlighet att ge mer tid till sina barn. Vi har möjlighet i den här kammaren att skapa ett system och skapa lagar som gör det möjligt för föräldrarna att få mer tid för barnen. Fru talman! Jag tänkte avsluta med ett afrikanskt ordspråk som lyder: Den vite mannen har många klockor men ingen tid.

Fru talman! Rubriken på detta avsnitt av den allmänpolitiska debatten är Barns och ungdomars möjligheter. Jag gör tillägget: Hur stärker vi deras möjligheter? Rubriken rymmer mycket. Jag tänker begränsa mig till området utbildning i den här debatten. Låt mig börja med att konstatera att resultaten inom förskola, grundskola och gymnasium borde vara bättre än vad vi ser i dag. Det är nämligen så att aldrig någonsin tidigare har någon generation varit under pedagogisk handledning så länge och i sådan omfattning som dagens ungdomar. Det börjar med dagis, förskola eller hos dagmamma. Därefter är det grundskola och gymnasium. Således träffar barn pedagogiskt utbildad personal i stort sett fem dagar i veckan under de första femton sexton åren av sitt liv. Det borde stämma till eftertanke. Varför ser det då ut som det gör på så många håll? Vi är många som söker svaren. Vi befinner oss i en ny tid i den meningen att vi nu ser hur elever stämmer kommuner för att de har blivit mobbade och ingenting har gjorts. Vi ser skadegörelse och vi hör rapporter om våldsbrott. Vi ser elever med svårigheter - och de är många. Det borde stämma till eftertanke. Vad är det vi gör i dag som vi behöver göra annorlunda, eller vad är det vi gör i dag som vi skulle kunna göra på ett bättre sätt för att nå resultat som vi alla är så överens om borde vara bättre? Jag gör gällande att samtliga partier ger uttryck för den åsikten, inte bara här i Sveriges riksdag utan också i kommuner och andra politiska församlingar. Det är också en uppfattning som vi delar med elever, föräldrar och personal i den svenska skolan. Hur gör vi för att det ska bli bättre? Då måste vi väl börja med att ompröva det vi gör? Kanske inte allt, men något. Då handlar det inte bara om att säga att med en öronmärkning av någon eller några miljarder löser vi skolans problem. Jag vill påstå att vi måste ändra grundförutsättningarna. Jag tror att vi måste bli tydligare i kravet på resultat. Vi måste också bli tydligare i konsekvenserna av om resultat inte uppnås. Det är en föränderlig tid, visst är det det. Det finns möjligheter redan i dag - inte i tillräcklig omfattning, tycker jag. Men vi ser hur människor efterfrågar andra lösningar och vill göra verklighet av sina önskningar, trots vissa politikers motstånd. Skolor och andra verksamheter drivs i allt större omfattning i alternativa former och i andra lösningar - egna lösningar utifrån vad föräldrar, elever och skolans personal vill göra gällande. Det har visat sig vara bra för den svenska skolan. Därför är det lite oroande att nu se hur vissa politiker fylkar sig i ett motstånd mot den utveckling som vi har sett bara något lite av. Om vi ska uppnå de här förändringarna och ta vara på möjligheterna att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar och alla dem som arbetar med unga människor måste vi som är politiker börja med att ta ett steg tillbaka. Jag tror också att det handlar om att överlämna möjligheter från beslutsfattare, i form av politiker och tjänstemän, till dem som besluten berör, nämligen elever, föräldrar och personal. Vi ser i många kommuner i dag att man har s.k. kommunala skolpengar, där resursen knyts till eleven. Det tror jag är en första förutsättning. Jag tror, som jag tidigare sade, att förutsättningen måste vara att resultat och resurs har ett samband. Vi har kommunala skolpengar. Det är bra. Själv driver jag och Moderata samlingspartiet förslaget att staten ska överta finansieringen av skolan via en nationell skolpeng. Men vi får väl än så länge jobba utifrån ett kommunalt perspektiv och med de kommunala lösningarna beträffande skolpengen. Jag vill påstå att den utvecklingen har visat sig bra också för den kommunala skolan. Jag är inte ute efter att slå ihjäl den kommunala skolan. Jag tycker att det på många håll är en bra skola. På många håll har det också lett till att den kommunala skolan har visat sig överlägsen den friskola som etablerat sig. På många håll i kommunerna är socialdemokrater och moderater överens om att skolpeng är bra. Det är nämligen det verktyg som elever och föräldrar har möjlighet att använda sig av. Men det är också verktyget för en professionalisering av skolan som måste gå längre än vad vi ser i dag. Då borde det inte var helt omöjligt, menar jag, att moderater och socialdemokrater om några år kommer överens när det gäller finansieringen av skolan i den riktning som jag har gett uttryck för. Vi talar om elevinflytande. Det handlar oftast om att man ska ha elevråd och träffa rektorn och kanske ingå i en styrelse. Menar vi allvar med elevinflytande handlar det om det verktyg med hjälp av vilket elever kan utöva det yttersta inflytandet, nämligen att resursen är knuten till eleven. Då blir eleven också synlig på ett helt annat sätt än i dag. När det gäller skolan och skolans resultat måste det handla om ett individperspektiv. I dag handlar det i alltför stor utsträckning om skolan i egenskap av fastighet, sett ur ett kommunalt fastighetsbolagsperspektiv, eller sett ur ett perspektiv av en organisationsmodell. Sätt resursen närmare eleven så får vi en utveckling som ger de resultat som vi alla vill se.

Fru talman! Tomas Högström säger att resultaten borde vara bättre, och har ett långt resonemang om hur resursfördelningen inom skolan enligt Moderaterna skulle kunna se ut. Jag blev inte riktigt klar över vad Tomas Högström tyckte om öronmärkningen och att det är ett sätt att stärka resurserna inom skolan genom att säga att det är ett specialdestinerat statligt bidrag. Samtidigt som Tomas Högström kanske kan vara kritisk till det säger Tomas Högström att det egentligen finns en central organisation som ska ta hand om alltihop och att det är en nationell skolpeng. På vilket sätt kan det göra det lättare för professionen ute i skolan att påverka innehållet i skolans vardag?
Fru talman! När vi pratade om Socialdemokraterna och öronmärkning av pengar har jag sagt att det är fel väg. Jag menar att ni har öronmärkt pengar utifrån att det ska vara fler vuxna i skolan. Ni talar därmed om för de kommuner som ni betalar ut pengarna till att det är så de ska användas, annars får man inte använda dem. Nu är ni inne och petar i detaljerna igen. I hela mitt anförande utgick jag från att politikerna måste lämna ett utrymme när det gäller resursfördelning och hur pengarna används inom respektive skolenhet. Jag har också den uppfattningen att den instans som sätter upp målen, när det gäller skolan Sveriges riksdag, också ska svara för finansieringen. Jag anser också att vi måste skilja på finansiering, drift och utvärdering. I dag är det alltför ofta kommunen som sköter alltihop och dessutom mycket dåligt.
Fru talman! Enligt moderaternas resonemang ska varje elev följas av en speciell skolpeng. Vilket besked ger Tomas Högström då till en elev som har problem som medför behov av stöd i större omfattning än genomsnittet, så att elevens peng har tagit slut? På vilket sätt löser man det i en moderat skolvärld?
Fru talman! Jag förstår inte riktigt frågan vad som händer när pengen tar slut. Vi har i dag t.ex. kommunala skolpengar. Även i ett nationellt finansieringssystem måste skolpengen bestå av två delar: en som i största utsträckning täcker elevkostnaderna och en som är knuten till elever med särskilt behov. På det sättet får man den resursgaranti som eleven och skolan i dag saknar.

Fru talman! Enlargement, environment, employment och förhoppningsvis equality ska främjas, men var finns den minister som lyfter fram education? Tillsammans med familjen spelar skolan en ovärderlig roll för barns och ungdomars välfärd. Därför måste de mest kompetenta stimuleras att välja läraryrket. Sverige har nu ett ypperligt tillfälle att utveckla den pedagogiska debatten tillsammans med andra europeiska länder under vårt ordförandeskap, men det är tyst om education. Den pedagogiska debatten har dränkts i debatten om skolans misslyckande och diskussionen om hur alla ska klara godkända betyg. Denna debatt är i sig vällovlig, eftersom alla krafter måste samlas för att ingen elevs självförtroende ska knäckas i skolan. Skolministern har dock ett stort ansvar för att stimulera den pedagogiska debatten. Efter landsomfattande debatter om SIA, skolans inre arbete, LTG, läsning på talets grund, och PBI, problembaserad inlärning, tycks den pedagogiska debatten ha tystnat så när som på det som avser "ITis". Jag utmanar skolministern att samla den europeiska skolkompetensen för en omfattande pedagogisk debatt. Barns och ungdomars möjligheter är nämligen till mycket stor del beroende av skolan. Fru talman! Familjen har den grundläggande betydelsen för barns och ungdomars möjligheter, men skolans roll kan inte förringas. De elever som lyckas bygga upp ett eget självförtroende och känner sig trygga i sin roll har skapat en bas för sin fortsatta utveckling. Jag vill här börja med att uttala Skolverkets förre chef Ulf P Lundgrens pedagogiska credo: Skolan ska ge en kunskapsgrund och en värdegrund. Kunskapsgrunden avser grundläggande kunskaper. Vi behöver dels kunskaper för att kunna kommunicera, dels kunskaper för att förstå sammanhang och för att kunna skapa bra bilder och modeller över komplicerade tekniska, sociala, kulturella och politiska processer. Skolan ska ge utrymme för möjligheter för skapande, för möjlighet att uttrycka sig. Varje individ har möjligheter att uttrycka sig och att skapa. Varje individ har rätten att känna att det går att lära, att lära är lustfyllt. Det som lärs kan brukas och utvecklas. Skolan ska också skapa en trygg och harmonisk uppväxt. Behovet av skolan som samhälle, som social och kulturell miljö, kommer bara att öka. Fru talman! Jag vill därför i denna debatt lyfta fram lärarna, en mycket viktig profession i vårt samhälle. Lärarna är en ovärderlig grupp. Tänk er en yrkesgrupp som ska vara stilbildande föredöme, förhindra mobbning, främlingsfientlighet, rasism, tobak, alkohol, narkotika, anabola steroider, ätstörningar och tinnitus och som många gånger arbetar i trånga lokaler med dålig innemiljö! Denna yrkesgrupp har fått ta över mycket av kuratorers och psykologers arbete i samband med alla neddragningar. Yrkesgruppen ska spela en mentorsroll och kunna följa all utveckling. Se bara på den infekterade debatten om DAMP! Vem har rätt? Lärarna måste kunna hjälpa de berörda elever som har behov av särskilt stöd och kunna stimulera och stödja elever med behov av särskilt stöd över huvud taget. De måste kunna lära eleverna att klara källkritik i det enorma utbud som finns inte minst genom IT-utvecklingen, stå för jämställdhet, likvärdighet och allsidighet, bekämpa klasskillnader och känna det mångkulturella samhällets alla olikheter. Lärarna, denna yrkesgrupp, ska främja samverkan med föräldrar och mellan grupper, främja gemenskap och kamratskap och social kompetens och självklart kunna diagnostisera och betygsätta. Allt detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra den huvudsakliga uppgiften, nämligen att skapa inlärningstillfällen för barn och ungdomar och lära dem att värdera kunskap. Lärarnas status och auktoritet måste höjas. Lärarna är föräldrarnas förlängda arm vad gäller kunskapsförmedling och fostran. Vi behöver en vidareutvecklad demokrati, där skolan blir tredimensionell, har redskapen för att tillgodose andliga, kroppsliga och själsliga behov. Här behövs tre parter: elever, lärare och föräldrar. Fru talman! I juni 1990 tillsatte Kommunförbundets styrelse programberedningen Kommunerna och skolan. En skrift, Kommunerna och lärarbristen, handlade om personalförsörjningen i skolan med tonvikt på den hotande lärarbristen under 90-talet. Man kom fram till att behovet av att rekrytera lärare till grundskolan kommer att öka drastiskt. Andelen lärare i grundskolan utan lärarutbildning uppgick till 10 %. Man konstaterade att examinationen från lärarutbildningen fram till år 1995 endast skulle täcka hälften av rekryteringsbehovet. Skriften avslutades med följande synpunkter: "Läraryrket måste bli attraktivt för att locka såväl ungdomar som äldre att skaffa sig en behörighetsgivande utbildning. De höga lönelyften från förra avtalsrörelsen behöver följas av satsningar på att utveckla yrkesroll, arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Kompetensutveckling och lagarbete bör särskilt stimuleras." Vad har hänt efter tio år? Under 90-talet har det blivit fler elever per lärare. Aktuellt om skolan från Svenska Kommunförbundet pekar på en brist på ca 10 000 lärare år 2002. Sjukfrånvaron ökar. Många lärare känner sig lurade av det nya löneavtalet. Arbetsmiljön är eftersatt i skolorna, och under 90-talets nedskärningar har arbetsbelastningen ökat. En 4 procentig lönehöjning är mycket låg med tanke på samhällets utveckling. Riksgarantin ges inte kommunvis eller för individer. Flera äldre lärare i kåren är mycket besvikna över avtalet. På grund av svårigheten att rekrytera lärare går löneutrymmet till yngre lärare, vilket ju är positivt, men tyvärr i dag på de äldre lärarnas bekostnad. Det börjar bli alltmer vanligt att nyanställda har högre lön än lärare som arbetat länge på skolan. Fru talman! Om föräldrarna verkligen tänkte sig in i att lärarna är deras förlängda arm för utveckling och fostran av deras barn, skulle de tillsammans kunna bilda en mycket stark rörelse för en bättre skola. För att lärare ska trivas och stanna kvar vid sin uppgift i skolan krävs nämligen mycket av förändring inom skolans verksamhet. Man kan inte oförmärkt bara skära bort nästan två lärare per 100 elever. Det går inte att ha hur stora elevgrupper som helst. Det behövs också en stab av medarbetare med sociala, hälsoinriktade och kurativa uppgifter, något som inte alla kommuner tycks förstå. Om inget görs kommer rektorerna att få fortsätta att söka med ljus och lykta efter lärare också nästa höst och nästa och nästa höst. Så skolministern! Education är ett viktigt e under ordförandetiden. Jag kan inte fatta varför enlargement, environment, employment och förhoppningsvis equality inte hör ihop med education.

Fru talman! Sverige är ett bra land att växa upp i. Det beror på att vi har ett mycket väl utvecklat välfärds och utbildningssystem som gör att våra barn och ungdomar internationellt sett och som grupp betraktad har bästa tänkbara möjligheter till en bra uppväxt och ett rikt liv. Detta visar en mängd olika resultat bl.a. i flera internationella jämförande studier. Ett exempel är det omdöme som den svenska förskolan fått i en OECD rapport. Den visar på att kvalitet och innehåll i våra förskolor håller mycket hög klass. Man konstaterar att förskolan verkligen är anpassad för barnen och att det där bedrivs verksamhet utifrån barns behov och på barns villkor. Den svenska förskolan får ett mycket högt betyg totalt sett. Ett annat exempel är den jämförande studie som gjorts inom EU som visar att den svenska skolan hävdar sig mycket bra. Inget annat land ligger genomgående så bra till som Sverige i denna studie. Exempel på indikatorer där Sverige ligger i topp är i IT-undervisning, läsning, kunskaper i främmande språk, antalet studenter som slutför gymnasiet och också när det gäller faktorn som handlar om utvärdering av skolor. Talet om kris i svenska skolor, som ofta tas upp av oppositionen i denna kammare, har ingen grund utifrån de olika internationella utvärderingar som gjorts. Det är också djupt orättvist mot alla de lärare, förskollärare, elevassistenter, rektorer, ja all den personal som vi har ute i skolorna dagligen och som gör engagerade insatser och ett förnämligt arbete. Men vi kan aldrig vara nöjda så länge som det finns olika olikheter mellan vad skolorna presterar. Vi ska också hålla en hög ambition. Fru talman! Vi socialdemokrater har med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet här i kammaren lagt fram en av de mest expansiva budgetar vad gäller satsningar på barn, ungdomar och familjepolitik lagts fram på många år. Det är en viktig satsning, speciellt som vi kan konstatera att klyftorna i samhället har ökat under krisåren på 90-talet och att det har drabbat inte minst barn och ungdomar. I fredags presenterades en undersökning som genomförts av barnläkaren Staffan Jansson på uppdrag av kommittén mot barnmisshandel. Den visade glädjande nog att aga som uppfostringsmetod kraftigt har minskat i omfattning och att antiagalagen och konventionen om barns rättigheter har gett positiva effekter. Men vad rapporten visar är också att de barn som utsätts för misshandel, bevittnar våld i hemmet eller mobbas av jämnåriga i stor utsträckning kommer från familjer med svag ekonomi. Det indikerar att den ekonomiska stress som många föräldrar lever med riskerar att drabba barnen i hemmet men även i skolan och på fritiden. Detta är bara en av de signaler som visar på vikten av att ha en väl fungerande fördelningspolitk och ett medvetet fokus på barns uppväxtvillkor. Den successiva ökning av barnbidragen som nu genomförs tillsammans med andra förstärkningar av barnfamiljernas ekonomi är därför en helt riktig prioritering. Att kunna erbjuda en arbetslös förälder ett jobb är naturligtvis den allra bästa åtgärden. Maxtaxan och den allmänna förskolan är också utomordentligt viktiga reformer. Men vi måste komma ihåg att de reformerna först och främst utgår från barnens rätt till förskola med en bra pedagogisk verksamhet. Föräldrarnas plånböcker påverkas visserligen, men det är inte huvudmålet. Det är att det ska vara möjligt för alla barn - oavsett föräldrarnas inkomster - att kunna delta i förskolan. Fru talman! Att satsa på skolan med särskild inriktning på de elever som har behov av särskilt stöd är enligt vår bedömning en viktig rättvisefråga. Detta vill vi göra t.ex. genom att få fler vuxna i skolan. Det kan vara flera lärare, men det kan också handla om att vi får fler specialpedagoger, psykologer, logopeder eller andra som har specifika kompetenser för att ge kvalificerat stöd och hjälp till de barn och ungdomarna som bäst behöver det. Det är viktigt att skolan har en kompensatorisk roll och har förmåga att ge mer till de som behöver mer. Vi ska utbilda fler psykologer, fler lärare och fler specialpedagoger för att möta den ökade efterfrågan. Samtidigt gör vi en kraftig satsning på forskning inom området utbildningsvetenskap. Det förväntas ge bättre kunskaper om hur vi lär och utvecklas. Denna typ av tvärvetenskaplig forskning har speciell betydelse för att utveckla kompetenser för att bättre kunna möta de funktionshindrade barnens och ungdomarnas olika behov. Fru talman! Vi har anledning att se mycket positivt på det mesta av den utveckling som vi nu kan se ute i våra skolor, men vi kan inte vara nöjda. Vi ska arbeta vidare med att utveckla skolan utifrån ett tydligt barnperspektiv. Alla barn ska kunna känna sig trygga och välkomna i skolan samtidigt som de ska kunna ha roligt och känna att de växer och utvecklas.

Fru talman! Torgny Danielsson sade att den svenska skolan hävdar sig bra i internationella jämförelser. Det är riktigt när det gäller de områden som Torgny Danielsson tog upp i sitt anförande. Men det räcker inte. Det är direkt oroande att vi t.ex. har mycket sämre resultat i matematik. Vi har en låg utbildningsnivå hos män under 35 års ålder. Vi ser alltfler som misslyckas i grundskolan. Internationella jämförelser i all ära. Det är inte den ambitionsnivån vi ska ha, att hävda oss. Vi ska ligga betydligt bättre till än vad vi gör i dag. Det kräver åtgärder som vi i dag inte ser.
Fru talman! Att vi ligger bra till i internationella jämförelser kan aldrig ligga skolan till last. Jag tycker att det är väldigt viktigt att få en motbild till den krisbild som ständigt målas upp när det gäller skolan. Kris är ett mycket starkt ord. Att vi ska ha en hög ambition och att det finns mycket ogjort i skolan är jag helt överens om. Men det är en misskreditering av alla dem som jobbar dagligen i skolan att säga att den svenska skolan har misslyckats. Sedan kan vi göra mycket för att nå längre. Tomas Högström tar t.ex. upp matematikundervisningen som ett område. Det handlar också om att finna nya metoder och en pedagogisk utveckling som kan ske ute i skolan. Det är ett utvecklingsarbete som vi ska stödja och som sker ute i skolorna. På det viset kan vi också höja kvaliteten utifrån de förutsättningar som finns på varje enskild skola. Det tror jag också är viktigt att ta vara på.
Fru talman! Det jag framförde i min del av debatten var att resultaten inte var tillräckliga. Då är det glädjande att, som jag tolkar honom, att Torgny Danielsson i varje fall instämmer i den slutsatsen. Sedan kan vi båda konstatera att det finns överord från båda håll, men inte från Torgny Danielsson och mig här i kammaren i dag. Vad jag fortfarande efterlyser och vad jag saknar i Torgny Danielssons redovisning och i regeringens redovisning över aktuella åtgärder är de förändringar som är nödvändiga och som jag har redovisat. Det ser jag ingenting om. Det är ett fattigdomsbevis när det gäller svensk utbildningspolitik från socialdemokraternas sida. Det ansvaret bär Torgny Danielsson.
Fru talman! Det är helt klart att jag tar ansvaret för den skillnad som finns mellan den politik som förs av socialdemokraterna, eller den majoritet som vi har i riksdagen i dag, och den politik som moderaterna går i bräschen för. Det är en skillnad. Vi tror inte på att man ska införa en nationell skolpeng som följer varje elev. Vi tror på en annan modell. Vi tycker att det är viktigt att bygga underifrån. Bestämmanderätten och inflytandet över skolan ska finnas ute i kommunerna, och fördelningen av resurser ska ske efter behov. De skolor som har störst behov ska också få de resurser som de behöver. De elever som har störst behov ska få de resurser som de behöver. Att det ser olika ut är en av de stora utmaningar vi har. Om vi säger att vi har ett bra resultat generellt så är skillnaden mellan de olika skolorna stor i vissa fall. Det är viktigt att ta tag i det och se på vilket sätt vi kan utjämna skillnaderna.
Fru talman! Hur kan det då komma sig att ni i er politik redovisar ett ovanifrånperspektiv? Det är just det ni gör t.ex. med förslaget att öronmärka pengar till kommunerna. Det är detsamma som att erkänna att det nuvarande resursfördelningssystemet när det gäller finansieringen av skolan inte fungerar.
Ursäkta, men egentligen var replikväxlingen avslutad. Därmed får i konsekvensens namn också
Fru talman! Det särskilda statsbidrag som införs nu som en satsning på att öka antalet vuxna i skolan införs under en övergångsperiod för att vi ser att skolan just nu behöver återhämta en del av det som man har tappat under krisåren på 90-talet. Sedan kommer pengarna att finnas kvar, men de kommer att ingå i det generella statsbidraget. Det är också så att varje kommun bestämmer över hur man kommer att använda de pengar som är till personalförstärkning.
Fru talman! Torgny Danielsson pekar positivt på internationella jämförelser. Då är jag väldigt förvånad över att man inte lyfter fram utbildningen när Sverige har ordförandeskapet i EU. Sedan handlar det då om kris. Tack vare dem som arbetar i skolan är det inte kris, men det är faktiskt så att högskolorna har rekryteringsproblem. Vi har en stor utslagning i skolan, där många på gymnasieskolans individuella program inte kan känna sig betydelsefulla och värdefulla som individer. Regeringen har varit försumlig. Nu drar regeringen i gång med resurser, men med en mycket släpande bromssträcka. Varför segar man ut det så i tiden? Varför satsar man inte direkt?
Fru talman! Satsningen på skolan har pågått under en längre period men det är först nu, på senare år, som vi fått ett utrymme att med egna och inte lånade pengar kunna förstärka ekonomin ute i kommuner och landsting med syfte att pengarna ska gå just till skolan, vården och omsorgen. Ulla-Britt Hagström tog i sitt anförande upp behovet av att fler lärare skulle komma ut i skolan. Hon säger också att det är många som inte klarar av att rekrytera till högskolorna. Men det gäller inte lärarutbildningen. När det gäller lärarutbildningen har vi betydligt fler sökande än vad det finns platser ute i högskolorna och på universiteten. Undantagen är utbildningarna i naturvetenskap och teknik. Ulla-Britt Hagström har ju pratat om att lärarna har en svår arbetssituation. Stämmer det då inte med Ulla-Britt Hagströms politik att satsa mer pengar på att just förstärka inom skolan när det gäller personal?
Fru talman! Visst gör det det, Torgny Danielsson. Därför har kristdemokraterna tre och en halv miljard kronor mer än regeringen i budgeten för kommuner och landsting. Det beror på att vi tror på den kommunala demokratin och självstyrelsen. Man ska själv fördela och inte ha öronmärkta pengar. Det är också ett problem med högskolan. Men vad jag menade var att rekrytera elever. Då kan vi inte vara nöjda med skolan, om inte högskolan kan rekrytera elever för att det inte finns elever som anser att de har kommit upp till en sådan kompetens att de kan ta platserna.
Fru talman! Om nu Ulla-Britt Hagström och kristdemokraterna tror på ett kommunalt självstyre, hur kommer det då att kunna fungera i ett eventuellt regeringsalternativ där ni har Moderata samlingspartiet som kraftigt vill gå in och centralisera styrningen av skolan med en nationell skolpeng?
Fru talman! Torgny Danielsson sa att de skolor som har störst behov också ska få störst resurser. Jag skulle vilja rekommendera Torgny att slå en signal till Ekeskolan, landets enda specialskola för blinda och multihandikappade barn. Där får man förtidsstoppa intagningen av elever för att man inte har tillräckliga resurser. Det innebär i sin tur att åtta av landets allra mest behövande och utsatta barn nekas att komma till den enda skola som kan fungera just för dem. Det är inte att undra på att Torgny, när han pratar om underifrånperspektiv, pratar om kommuner men inte om barn och föräldrar. Man stänger specialskolor. Man har fullständigt ryckt undan förutsättningarna för valfrihet i skolan när det gäller just barn med funktionshinder. Man har en skolminister som nekar att ens undersöka hur kommunerna klarar undervisningen av barn med funktionshinder och se hur de sköter sig. Välfärdsstatens fernissa är tämligen tunn,
Fru talman! Den bild av Ekeskolan som Sten Tolgfors målar upp är ju en av hans käraste frågor. Han koncentrerar sig på en av alla de skolor som finns i landet och som har drygt 30 elever. Det finns för närvarande en kö när det gäller elever som vill till Ekeskolan. De kommer att få mer resurser just på grund av det jag sade, att en skola som behöver mer resurser också kommer att få det. Det svaret har Sten Tolgfors fått av utbildningsministern här i kammaren, att de här pengarna kommer. Så jag vet inte vad han är ute efter; kanske att få fram en sned bild av att vi inte kan leva upp till det ansvar som vi tar. Sedan säger Sten Tolgfors att det är ett fritt val när det gäller statlig specialskola. Det har det aldrig varit. Specialskolorna utgår ifrån att man genomgår en bedömning och har ett speciellt antagningsförfarande.
Fru talman! Det är inte alls så som Torgny Danielsson säger att skolministern, för det är faktiskt skolministern och inte utbildningsministern som hanterar detta, har lovat mer pengar till Ekeskolan. Hon har sagt att det här ska myndigheten i en framtid titta på. Det här ska Hans Karlssons utredning om organisationsfrågor titta på. Det är fortfarande inte alls så att de här åtta barnen har fått något löfte om att de ska få komma till skolan. Det trettiotal elever som Ekeskolan har i dag borde vara ett fyrtiotal, Torgny. Det utgår jag från att Torgny Danielsson och hans grupp i riksdagen nu kommer att klara upp. Det Sverige behöver, och det barnen behöver, är en ny rättighetslagstiftning för barn med funktionshinder som garanterar alla barn som har det behov som en specialskola är anpassad för att få komma dit om deras föräldrar och skolans experter är överens om att det vore det bästa. Det har Torgny och alla andra socialdemokrater avslagit här i riksdagen år efter år, och skolministern avvisar det också. Svaret jag gav på varför det är på det sättet är att underifrånperspektivet i socialdemokraternas värld är kommunerna. Det är system. Det är inte elever, föräldrar och de som jobbar inom skolans värld.
Fru talman! Enligt de konventioner som Sverige har skrivit under när det gäller handikappades rätt, FN:s konventioner och standardregler, har vi ställt upp på att varje barn - nu pratar jag om barn, varje enskilt barn - ska ha rätt att ha sin skolgång i den skola som ligger närmast bostadsorten. Det är naturligt. Vi delar inte på familjen och barnet under en period. Vi gör detta så långt möjligt, och det stöd barnen behöver ska ges i den skola som de väljer att gå på. Det gör att man oftast väljer att gå på den som ligger på hemmaplan. Sedan till vad skolministern har utlovat. Vad som gäller är att det är en omfördelning av medel inom ramen för det som i dag är SIH och att utredningen Statens stöd i specialpedagogiska frågor också har ett uppdrag att lösa frågan om resursförstärkning till

Fru talman! Både ur individ och samhällsperspektiv är en god utbildning den bästa och kanske också enda fungerande välfärdspolitiken. Utbildning ger människor möjlighet att växa, utvecklas och bli allt de kan bli. Drömmar blir till realiserbara mål. Gränsen för var tanken kan nå flyttas ut. Självförtroende och självkänsla växer när utmaningar klaras av. Styrkan att klara det oförutsägbara och svåra byggs av att klara det förutsägbara och kända. Insikter och kunskaper ger möjligheter att förstå, hantera och dra nytta av den snabba samhällsförändring som vi nu genomgår. Alternativet är ju motsatsen; att förändring skapar vanmakt och utanförstående. Men den som kan och förstår blir inte ett passivt offer för utvecklingen. Den som kan och förstår räds inte det nya. Men de barn som inte får lära sig läsa och skriva eller som inte får fulla baskunskaper kan inte heller ta sig an det avancerade. De som mobbas i skolan och får lära sig att han eller hon inte duger kommer heller inte att ta för sig på arbetsmarknaden. Och den som känner sig liten och osedd i skolan kommer inte att känna sig stor på andra håll i livet. Den som inte får verktygen för att hantera nuet kommer heller inte att söka framtiden. God utbildning är avgörande både för människors välfärd och för samhällens välfärd. Ingenting, inga bidrag i världen, kan kompensera ett barn eller en tonåring för förlorade år och bristande utbildning. En värdig skola måste bygga på att barn är olika. Och att barn inte är lika det vet alla som har träffat mer än ett barn. Barn har olika lätt för olika saker. De utvecklas i olika takt och har olika intressen. Men i dagens kommunala enhetsskola så görs barns individualitet ofta till ett problem. Den som avviker kräver särlösningar som bryter av från majoriteten och systemen. De barn som verkligen är olika, annorlunda eller reellt behövande kan fara riktigt illa på grund av likhetsideologin i skolan. Vi måste bryta med den skolpolitik där ordet lika har förvandlats från en beskrivning till en värdering. Lika för alla betyder nämligen inte att det blir lika bra för alla. Det kan inte vara insatsen som räknas utan resultatet. Och för att resultatet ska bli någorlunda lika för barn med olika förutsättningar måste insatserna tvärtom vara mycket olika. Och detta är något som är alldeles särskilt viktigt för barn med särskilda behov. De är per definition inte lika. Tvärtom är det att kränka deras särart att låtsas som om det regnar och att alla barn är just lika. Mycket talar för att skolan i dag fungerar bäst för barn med normala förutsättningar men sämre både för barn som har det lite svårare och för barn som har det lite lättare än andra barn. Och barn med problem blir alltför ofta själva betraktade just som problem, även om problemet består i att de själva blir utsatta för mobbning. Allra sämst fungerar den svenska skolan för de barn som har svårast förutsättningar. Särskilda klasser, insatser, grupper eller skolor för barn med särskilda behov möter hårt motstånd. Regeringen stänger specialskolor och avvisar friskolor med särskild kompetens för funktionshindrade. Jag har alldeles för ofta i kommunerna sett att barn med särskilda behov blir betraktade som kostnader, inte som människor som har alldeles särskilt goda möjligheter att utvecklas och växa om bara betingelserna är de rätta. Fru talman! Att förmedla en nyfiken attityd till att lära, lära nytt och lära om är en central uppgift för skolan, särskilt i det kunskapssamhälle som vi går in i. Det gäller mer än någonsin att förbereda barn och ungdomar för ett livslångt lärande. Hur ska vi då organisera skolan för det? Ja, lösningen är inte att genomföra någon ny politisk enhetslösning. Tvärtom behöver vi stöpa om skolsystemet från grunden. Alla barn ska ha rätt att välja skola på lika villkor. Alla skolor måste behandlas lika oavsett huvudman. Skolans verksamhet ska ledas av skolans medarbetare, inte av åtta lager av politiska beslut, vilket sker i dag. Skolans resurser måste styras till undervisningen. Vi ska ha profilering som hög kvalitet som gör att fler barn kan komma till sin rätt. Det måste vi uppmuntra. Kvalitetsgranskningen av skolan måste intensifieras och ske på exakt samma grunder för alla skolor oavsett huvudman. Och fokuseringen på barn med särskilda behov måste kraftfullt ökas. Den mångfald av skolor och profiler som kan skapas om vi genomför dessa förändringar gör att alla barn får bättre möjligheter att komma till sin rätt, att lära sig och att utvecklas. Och den välfärdsvinst som görs när tusentals barn får bättre möjligheter att trivas kan inte överskattas. Fru talman! Skolpolitikens portal, skolplikten, handlar om att barn ska vistas i en viss lokal under nio år. Men utbildningspolitiken ska, enligt min uppfattning, inte handla om vilken lokal man vistas i utan om vad man lär sig och vad man får med sig ut från lokalen. Som jag ser det är en viss mängd grundkunskap alldeles nödvändig för alla barn att uppnå för att de ska kunna klara sig bra senare i livet. Och inget barn ska behöva lämna den svenska grundskolan med mindre än erforderliga grundkunskaper. Så är det nämligen tyvärr i dag. Enligt Skolverket har 3-4 % av barnen i grundskolan svårigheter att skriva och läsa. 3,7 % av grundskolans elever fick inget avgångsbetyg i svenska 1999, och ännu fler, 4 %, klarade inte de nationella målen enligt de nationella proven i svenska. 12 % klarade inte de nationella proven i matematik 1999. Och samma år lämnade häpnadsväckande 22,7 % av eleverna grundskolan utan fullständiga betyg. Och det var 9 % av ungdomarna som inte vann behörighet till det nationella programmet på gymnasiet. Skolplikten bör avskaffas. I stället bör vi införa en individuell rätt till en viss definierad grundkunskap som alla svenskar behöver uppnå. Den uppfyllda kunskapsrätten kan sedan också tjäna som ett behörighetskriterium för gymnasieintagningen. Det kommer att ta olika många år för landets barn att nå detta kunskapsmål. För de flesta kan nio år säkert vara ett riktmärke. Men ingenting hindrar att en del barn klarar målen snabbare. Men jag tror att det viktigaste är motsatsen, nämligen att de som behöver det ska få den tid som de behöver för att lära sig det som de behöver för framtiden. Ingenting ska hindra att man går i skolan längre. Det är nämligen kunskapsmålet som är det viktiga, inte den tid som åtgår för att uppnå det. Fru talman! Till sist vill jag säga något om ett av skolans allvarligaste problem. 100 000 svenska barn är utsatta för mobbning i dag. Likväl vet vi att det är 10-20 % av landets skolor som saknar de obligatoriska arbetsplanerna mot mobbning. Vi vet att hälften av landets kommuner inte har undersökt hur vanligt det är med mobbning. Vi vet att ungefär en tredjedel av landets skolor inte heller har undersökt hur vanligt det är med mobbning. Vi behöver ställa betydligt hårdare politiska krav, ge tydligare direktiv och regler när det gäller hur skolan ska hantera mobbningsproblemen, hur man förebygger mobbning, hur man bygger nätverk för att upptäcka mobbning och hur man griper in för att stoppa mobbning när den väl har uppstått. Det är alldeles särskilt viktigt att politiskt markera att mobbning aldrig är den drabbades fel. Ansvaret bär alltid de som utsätter andra för den och vi vuxna som låter den ske.

Fru talman! Utifrån Sten Tolgfors redogörelse skulle det vara intressant att få svar på en fråga. Socialdemokratisk politik utgår ju från att man strävar efter målet att skapa en skola för alla, där alla elever har en plats, oavsett begåvning, handikapp och kulturell eller nationell bakgrund. Dessa ambitioner stöds av att vi ställer oss bakom de olika nationella konventioner som finns. Ställer inte Sten Tolgfors sig bakom det, när han talar så varmt om att skapa specialskolor för olika grupper? Hur många specialskolor anser han behövs? Han har bara talat om en under alla de år som jag har lyssnat på honom.
Fru talman! Varje barn har en rätt att gå integrerat, men inget barn har en skyldighet att gå integrerat. Det är det som socialdemokraterna förväxlar. Alla barn som finns i specialskolor har tidigare prövat ett antal kommunala skolor, där skolan har misslyckats och där eleverna tyvärr har fått känna sig misslyckade därför att de saknat det stöd, den kunskap och den sociala gemenskap som de behöver och har rätt till. Det är inte jag som väljer specialskola för vissa barn. Det är barn och föräldrar som önskar detta. I fallet Ekeskolan och en rad andra är det bokstavligen faktiskt så att socialdemokraterna lämnar barn och föräldrar i tårar och stänger skolan mot deras vilja. Det är ett översittarperspektiv som jag värjer mig emot, Torgny Danielsson.
Fru talman! När vi talar om Ekeskolan som har drygt 30 elever så är det 30 av en grupp på omkring 1 500 elever som har motsvarande behov. Vilket besked ger Sten Tolgfors till dem? Han har ju inte svarat på frågan om han ställer sig bakom principen om att målsättningen måste vara en integration. Han säger egentligen att han har kapitulerat och att han inte tror på integrationen. Han är beredd att säga att detta inte går, att vi måste skapa ett antal speciella institutioner för vissa. Vilken valfrihet är det?
Fru talman! Vilka möjligheter ger det i ett barns liv att det nekas rätten till en värdig skolgång? Vad säger det om socialdemokraternas syn på barns liv, att när alla andra barn springer in från rasten så är det funktionshindrade barnet fortfarande på väg ut tillsammans med sin assistent och sin rullstol därför att det blir sittande i en skrubb helt vid sidan av den ordinarie undervisningen. Det är nämligen den verklighet som barnen på Ekeskolan i de flesta fall kommer ifrån. Det är inte jag som ska svara på frågan hur många specialskolor för funktionshindrade som Sverige behöver. Det är barn och föräldrar tillsammans med de experter som jobbar med barnen som ska göra det. Om socialdemokraterna bara vågade ge barn och föräldrar valmöjligheten skulle de tala om hur många specialskolor som behövs. Söktrycket skulle styra det. I stället gör ni nu så att ni tvångsstänger i strid med barn och föräldrar. Vart ska de barnen ta vägen som har uttömt alla möjligheter i sina hemkommuner? För dem som kommer från små kommuner är det fullständigt orimligt att tänka sig att kommunen har vare sig ekonomiska, personella eller kunskapsmässiga resurser för att ge dem den kvalitet i utbildningen som finns på specialskolorna. Det är ett svek, det största utbildningspolitiska svek som vi sett i det här landet.

Fru talman! Jag tänker använda min tid till frågan om vikten av en bra och väl fungerande skolbarnsomsorg. Låt mig börja med skollagen. Den säger bl.a. att varje kommun ansvarar för att barn som är bosatta i tolv års ålder som går i skolan. Skolbarnsomsorgen bedrivs, säger skollagen, i form av fritidshem och familjedaghem. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av en öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgen ska ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan eller under lov. Lagen säger också att skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Den säger också att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av stöd kan ordnas på annat sätt. Kommunen ska vidare genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats utifrån speciella behov. Kommunen ska verka för att barnen nyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna. Fru talman! Det var lite grann om vad lagen säger. Men hur ser det då ut i verkligheten? Jag tänker ta upp fyra exempel som alla är hämtade från Skolverkets statistik. 1. Endast 60 kommuner, alltså ungefär var femte kommun, har över huvud taget någon öppen fritidsverksamhet. 3. Endast 8 % av 10-12-åringarna är inskrivna i skolbarnsomsorgen. omräknat blir det 184 000 barn - har ingen omsorg alls utan klarar sig själva när skoldagen är slut. Fru talman! Bland de barn som "klarar sig själva" efter skoldagens slut torde det finnas en stor grupp som skulle må bra av ett starkare stöd från vuxna i form av bl.a. skolbarnsomsorg. Det handlar dels om barn som behöver ett sådant stöd för sin egen personliga utveckling och trygghet. Men det handlar också om att barn som "klarar sig själva" ofta saknar vuxna i sin närhet. Det kan alltså röra sig om några timmars helt vuxenfri tid varje dag för en barngrupp. Under sådana förutsättningar kan barn från socialt utsatta miljöer löpa stor risk att dras in i negativa sociala mönster. För barn som i övrigt har jobbiga sociala förhållanden där det finns risk att hamna i utanförskap eller kriminalitet kan frånvaron av skolbarnsomsorgen innebära en katastrof. Skolbarnsomsorgens uppgift att komplettera skolan blir givetvis väldigt dåligt uppfylld när det inte finns någon skolbarnsomsorg. Detta får naturligtvis allvarliga konsekvenser för skolans möjligheter att nå målen i läroplanen. Det gäller både kunskaps och värdegrundsmål. Kommunernas skyldighet att erbjuda skobarnsomsorg innebär rimligen också att de bör informera föräldrarna om möjligheten att efterfråga sådan verksamhet. Min bild är att ytterst få föräldrar får en sådan information. I många kommuner upplevs det nog snarare som en självklarhet att fritis bara omfattar barn upp till tio år, de äldre barnen får lösa omsorgsoch tillsynsbehovet själva tillsammans med sina föräldrar. I en sådan situation blir givetvis efterfrågan liten. Jag tror också att få kommuner bedriver ett aktivt uppsökande arbete i syfte att "hitta" 10-12-åringar som behöver särskilt stöd i form av skolbarnsomsorg. Det är ju dessutom ganska svårt att få till stånd en bra verksamhet för dessa barn om skolbarnsomsorgen för 10-12-åringarna i övrigt är dåligt utbyggd. En stort utbyggd fritidsverksamhet av hög kvalitet måste vara den bästa lösningen. Här kan barn med behov av särskilt stöd, tillsammans med sina jämnåriga kamrater, få ett starkt stöd från vuxna pedagoger. Jag menar att skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar måste vara en av de verksamheter som de nya resurserna i skolmiljarderna ska användas till. Det är också viktigt att kommunerna lever upp till intentionerna i skollagen. Skulle det visa sig att kommunerna inte tar sitt ansvar måste enligt min mening skollagen förtydligas. Det är så att även barnen som är mellan tio och tolv år ska ha rätt till en bra skolbarnsomsorg.

Fru talman! Om barns och ungdomars lika möjligheter ska bli något mer än en skrift i vatten krävs målmedvetna insatser redan i barnomsorg och skola. Jag ska i detta anförande koncentrera mig på utvecklingen i den svenska skolan. Svensk utbildningspolitik har sett till helheten varit oerhört framgångsrik. Arbetarrörelsen vann, med stöd av den tidens liberaler, slaget mot elitskolan och för en skola tillgänglig för alla på lika villkor. Under fältropen "mångfald och valfrihet" och "kundval och konkurrensutsättning" är nu resursstarka grupper med tydliga ideal i full färd med att luckra upp denna svenska modell, som inte enbart haft som mål att även resurssvaga grupper skulle garanteras en fullgod undervisning. Den har också varit en viktig del i byggandet av välfärdssamhället. Strax före jul gick ett stort antal socialdemokrater ut i ett landsomfattande upprop mot de alltmer påtagliga tendenserna till systemskifte inom den svenska skolan och för en utveckling av en skola där barn med olika etnisk, religiös och ekonomisk bakgrund får utvecklas tillsammans redan från tidig skolstart. Vårt upprop stöds av ett brett skikt av socialdemokratin med representanter på riksnivå, på regional och kommunal nivå med särskild tyngdpunkt i de områden som genom tillkomst av s.k. fristående skolor tvingats försämra kvaliteten på övrig skolverksamhet. Uppslutningen från den socialdemokratiska ungdomsrörelsen är mycket stark. Gensvaret på vår aktion har varit närmast överväldigande och det är med stor tillfredsställelse jag noterar att Göran Persson i gårdagens partiledardebatt uttryckte samma oro över det starkt ökande antalet friskolor och den sociala skiktning av skolan som detta ofta innebär. Glädjande är också att utbildningsminister Thomas Östros nyligen har aviserat åtgärder för att värna allemansrätten på skolans område och förhindra en utveckling mot skolor med vinstkrav som drivmedel. Men minst lika viktigt som stödet från regeringens horisont är den stora uppslutning som vårt initiativ mött från gräsrotsnivå - ute i de kommuner som in på bara skinnet fått uppleva hur "den enes bröd" i form av s.k. ökad mångfald och valfrihet för fåtalet blivit den "andres död" genom att resurserna som ska betala fåtalets kalas får tas från övrig skol-, vård och omsorgsverksamhet. Detta nollsummespel kan illustreras med många färska exempel. Jag ska ta ett från en liten kommun från vilken jag fick ett brev från skolchefen efter den här aktionen. Det är Mörbylånga kommun på Öland. Där har den kommunala skolan byggt upp en undervisning och en pedagogik som rönt intresse även på nationell nivå. Decenniers reformarbete riskerar nu att spolieras genom tillkomsten av en s.k. friskola som inte i något avseende tillför själva undervisningen någon förnyelse. Däremot leder den till avsevärda merkostnader för kommunen och en åtföljande avlövning av övrig kommunal skolverksamhet. Exemplen kan mångfaldigas. I Stockholmsområdet är situationen närmast katastrofal. I Aftonbladet kunde vi i tisdags i en artikel under rubriken "Utvisade ur friskolan" läsa om hur Europaskolan krävt en familj på tusentals kronor för varje skolbarn, och sedan familjen med åberopande av att undervisningen i grundskolan ska vara gratis hängde ut mammans namn i rektorns månadsbrev, medan barnen sex och åtta år gamla visades ut från klassrummet. Jag citerar: "De sa att din mamma och pappa inte har betalat. Du får inte vara här." McDonaldsrestaurang, men de mindre duktiga fick stanna hemma. Herr talman! Det är nog hög tid att överväga en ordentlig lagerrensning av den här typen av klart diskriminerande sorteringsmaskiner i den svenska skolan. Tanken bakom friskolereformen var ju att skolor som drivs på idémässig grund skulle få bättre ekonomiska förutsättningar. Nu visar det sig emellertid att reformen också gör det möjligt att starta skolor på rent kommersiell grund. Sådana skolor drivs i allmänhet som aktiebolag, och den s.k. affärsidén i företag som Kunskapsskolan, Vittra och Pysslingen baserar sig uppenbarligen på tre grundprinciper: Man försöker optimera klasstorleken, man undviker barn med särskilda behov och man minimerar lokalytan genom att t.ex. avstå från gymnastiksal och skolgård. Kunskapsskolan säger rent ut att deras pedagogik inte passar för barn med koncentrationssvårigheter. Pysslingen AB tjänar ca 13 000 kr per barn och läsår genom att strunta i skolgård och gymnastiksal samt i övrigt tränga samman verksamheten på minsta möjliga yta. Man måste vara blind för de ekonomiska krafternas styrka om man inte förstår att privatiseringar av vård, omsorg och skola i många fall kommer att leda till en marknad där de som har pengar kommer att få förtur. Pågående privatisering av skolan förstärker den sociala snedrekryteringen och ökar därmed klassklyftorna. När kommunen tvingas betala ut pengar till nya grundskolor och gymnasieskolor i privat regi, minskar följaktligen möjligheterna att förbättra den kommunala skolan. Mindre pengar betyder färre lärare, sämre lokaler och äldre böcker. För att bryta den här utvecklingen mot privatisering och kommersialisering av skolans värld krävs ett antal centrala regeländringar: För det första måste det bli stopp för vinstdrivna kommersiella verksamheter på skolområdet. För det andra måste den lokala nivån, där man har den bästa överblicken, få ett avgörande inflytande vid etablering av fristående skolor. För det tredje behöver vi ett förändrat bidragssystem som bättre motsvarar den enskilda skolans verkliga åtagande och kommunens övergripande ansvar för den totala skolverksamheten. För det fjärde kan fristående skolor som bygger på ideella initiativ - t.ex. föräldrakooperativ i glesbygd där syftet är att hålla ihop barngruppen i stället för att skilja barnen åt, som är motivet i många fall - vara ett bra komplement till den kommunala skolan. För det femte ska vi ge den gemensamma offentliga sektorns personal samma frihet och befogenheter som har beviljats diverse friskolor och privata entreprenörer. Herr talman! Tiden i skolan är den enda period i livet då människor naturligt träffas över alla gränser. De intryck av världen och medmänniskorna som förmedlas under ungdomsåren präglar en människa resten av livet. Barngrupper ska inte delas utan vara tillsammans från tidig start i livet. Så läggs grunden för jämlika villkor och integration.

Herr talman! Bengt Silfverstrand ger en historiebeskrivning av hur liberaler och socialdemokrater en gång gemensamt arbetade för en bra skola för alla, och det är helt riktigt. Vi hade en gemensam ideologi när det gällde skolpolitiken i början av 1900-talet och i slutet av 1800-talet. Det handlade om att ge alla barn en bra skolgång. Nu handlar det om en fortsatt utveckling av denna djupt demokratiska modell, nämligen att ge alla en möjlighet att välja, inte bara de som är penningstarka. Så var det ju före den friskolereform som genomfördes av den borgerliga regeringen, att bara de som hade pengar att betala kunde sätta sina barn i en annan skola än en kommunal. För mig är det uppenbart att friskolor, oavsett om de är privatägda eller föräldrakooperativt ägda, tillför en mångfald och en konkurrens som på alla andra områden har visat sig vara bra och som naturligtvis också är bra på skolans område Egentligen är det tveksamt vad socialdemokraterna vill här, men jag kanske kan få tillfälle att ställa en följdfråga.
Herr talman! Jag vill bara erinra Ulf Nilsson om att det faktiskt var en socialdemokratisk regering som införde rätten att välja skola. Men rätten att välja skola skiljer sig avsevärt från den utveckling som nu är på gång. Det handlar långt ifrån alltid om att välja till någonting. Mycket ofta handlar det om att de privilegierade och köpstarka grupper som Ulf Nilsson nu menar att socialdemokraterna bara tänker på - det är precis tvärtom - ofta väljer sig bort från en skola. Vi har de senaste dagarna fått vittnesbörd om att i flera kommuner väljer välbärgade att ta sina barn från skolor i invandrartäta områden, för att ta ett exempel. Den valfriheten - det tror jag att vi kan vara överens om - kan vi skapa genom att ge dem som är aktiva och verksamma i den kommunala skolan större befogenheter och större frihet.
Herr talman! Jag har under de senaste 10-15 åren varit med om hur socialdemokrater har bekämpat ökad valfrihet. Från början var ni emot föräldrakooperativ, föräldrakooperativa dagis och privata dagis. Successivt har detta förändrats, men fortfarande finns det här sega motståndet. Och nu visar det sig på grundskolans och på gymnasieskolans område. Jag tror att vi måste inse, och att även socialdemokraterna måste inse, att år 2001 kan vi inte gå den negativa vägen. Vi kan inte förbjuda människor att välja, utan tvärtom måste vi underlätta för alla att välja det som de tror är bra för deras barn.
Herr talman! Det låter ju väldigt vackert att alla ska få möjlighet att välja. Nu går det till på det sättet, vilket Ulf Nilsson som skolpolitiker borde känna till, att det är ett centralt byråkratiskt skolverk som bestämmer. Och det är viktigt att det ska vara Skolverket som ska lägga fast om den skola som ansöker om att få etablera sig uppfyller läroplanen. Så långt är det riktigt. Sedan kommer beskedet till kommunen att man får vara vänlig att inrätta den här skolan. Sedan säger man från kommunens sida, exempelvis i Bjuv i Skåne för att ta ett exempel och det finns många andra: Det där klarar vi inte av, för då får vi försämra undervisningskvaliteten. Det beror på att det inte är några tillskott av ekonomiska medel uppifrån som det är fråga om, utan det är kommunen som får ta resurser från befintlig skolverksamhet. Det är väl ingen valfrihet om några vinner och andra, ofta kanske stora grupper, förlorar.
Herr talman! Jag vill hålla med Bengt Silfverstrand på en punkt. Han säger att samma frihet bör gälla för de kommunala skolorna som för friskolor. Det tycker vi också. Vi tycker att alla skolor ska vara fria och kunna bestämma över sin egen verksamhet och att man ska låta lärare, elever och föräldrar bestämma och inte så mycket skolstyrelse och kommunledning. Sedan gjorde Bengt Silfverstrand en historisk felbedömning. Han sade att en skola för alla startades av socialdemokrater och liberaler. En skola för alla startade 1842 - en folkskola för alla där alla skulle gå i en obligatorisk skola. Det var mer än 50 år innan det fanns några socialdemokrater i Sverige. Vem ska välja? Ska föräldrar, lärare och barn inte välja? Väljer de som väljer en friskola fel? Måste alla välja en kommunal skola om man inte vill? Bengt Silfverstrand har bara negativt att säga om friskolor. Därför bör de knappast finnas kvar enligt honom, med undantag av några föräldrakooperativ osv. Men jag har rest mycket runt i landet och tittat på skolor. Jag har sett många dåligt fungerande kommunala skolor. Med Bengt Silfverstrands logik skulle man alltså lägga ned kommunala skolor också.
Herr talman! Det är kommunerna som får betala både till den kommunala skolan - givetvis - men också till de friskolor som etableras. Då är det väl rimligt att de lokala politikerna får ha ett ord med i laget? De har ju överblick. Om det visar sig att etableringen av en friskola får svåra konsekvenser, som den ofta får, för övrig skolverksamhet så är det väl rimligt att de som lokalt har valts att företräda medborgarna har ett ord med i laget. Vi kan vara helt överens om att det är viktig att man från denna utgångspunkt har ett stort inflytande också från föräldrar och elever i skolorna. Därom råder ingen tveksamhet. Men för att lösa det problemet behöver man inte skapa börsnoterade företag som väljer elever.
Herr talman! Bengt Silfverstrand gillar inte Skolverket. Ett centralt byråkratiskt skolverk bestämmer, säger han. Om det vore så att Skolverket inte bestämde om enskilda skolor så skulle massor av kommuner inte få en enda enskild skola, utan alla skolor skulle vara kommunala i de kommuner där Bengt Silfverstrands partivänner styr. Det skulle endast finnas valmöjlighet i borgerligt styrda kommuner. Det tycker jag vore väldigt synd. Elever, föräldrar och lärare väljer i dag i stor utsträckning, om de har möjlighet, en enskild skola eftersom de tycker att den fungerar bättre än andra skolor. Är det inte bättre, Bengt Silfverstrand, att de som berörs närmast av skolan, nämligen eleverna, föräldrarna och de lärare som jobbar där, bestämmer vilken skola barnen ska gå i och vad man ska arbeta med?
Herr talman! Inom rimliga gränser ska självfallet den valfriheten finnas. Men ibland visar det sig att den valfriheten gäller för en begränsad grupp. Kunskapsskolan och andra väljer vissa typer av elever och utvisar andra. Här hörde vi i en debatt tidigare en företrädare för Moderaterna som slog vakt om barn med särskilda behov av stöd. Men här visar det sig att de blir utvisade! De får inte bara gult kort, utan de får rött kort i de skolor som Lars Hjertén så varmt omhuldar. När jag säger ett byråkratiskt skolverk så menar jag att det är kommunerna, den lokala nivån, som har bäst överblick över de behov som finns i den totala skolverksamheten. Det är rätt fantastiskt att höra att Lars Hjertén är rädd för att kommunerna skulle få större inflytande. Då får vi ju en vital debatt ute i kommunerna! Kommuner med borgerlig majoritet skulle naturligtvis ofta se till att det kom fler friskolor. Som socialdemokrat är jag inte rädd att vi får den debatten ute i kommunerna. Alla debatter om skolan behöver inte föras just från den här talarstolen.
Herr talman! Det socialdemokratiska initiativet som kom här före jul angående utvecklingen av privatiseringen välkomnar jag naturligtvis som vänsterpartist. Jag tycker att det är bra att vi får fler på den här kanten att diskutera med. Jag har en konkret fråga till Bengt Silfverstrand som rör åtminstone två av de fem punkter som han tar upp. Det gäller dels problemet med börsnoterade företag och vinstdrivande skolor, dels problemet med bristande kommunalt inflytande vid etablering av friskolor. Min fråga är: Vilka förutsättningar tror Bengt Silfverstrand det finns att den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att stödja de vänsterpartistiska motioner som finns med exakt den innebörd som han har redogjort för här?
Herr talman! Jag utgår naturligtvis till dels från det förändringsarbete som är på gång i Utbildningsdepartementet när det gäller bidragssystemet och där det pågår en översyn. Jag tar fasta på de uttalanden som har gjorts från mycket auktoritativt håll - både från utbildningsministern och i andra sammanhang också från skolministern och nu senast i gårdagens partiledardebatt från statsministern. Jag utgår från att detta kommer att innebära förändringar i denna riktning. Vi har ett socialdemokratiskt förtroenderåd som redan har uttalat sig mycket starkt för att kommunerna ska få ökat inflytande vid etableringar. Jag gör bedömningen att det finns en stark förankring för de här synpunkterna också i den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Jag är glad om Bengt Silfverstrand har rätt, för det skulle innebära att de vänsterpartistiska motioner som innehåller förslag som ligger i den riktning som Bengt Silfverstrand anger beträffande vinstdrivande skolor och ett ökat kommunalt inflytande skulle kunna vinna kammarens gehör.
Herr talman! Jag tycker att jag har varit tydlig. Jag har tagit fasta på vad som har sagts i diskussionen och i det förändringsarbete som pågår. Vi vet att bidragssystemet när det gäller exempelvis gymnasieskolorna är klart kontraproduktiv. När det gäller grundskolorna är det på papperet lika ekonomiska villkor, men i praktiken har, som jag har visat med ett par konkreta exempel, de enskilda skolorna, friskolorna och de privata skolorna ofta ett mindre utbildningsåtagande och en sämre skolmiljö. Därför behövs också en förändring. Den kan ske genom ett bidragssystem som det vi hade tidigare där de fristående skolorna fick 75 % av den genomsnittliga kostnaden för en grundskoleelev. Det vore ett steg mot rätt håll om man gick den vägen.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Silfverstrand. Varför tror Bengt Silfverstrand att föräldrar väljer att ta bort sina barn från skolan om allting är så bra som han säger?

Tror inte Bengt Silfverstrand alls på Skolverket?
Herr talman! Anledningen till att man på vissa håll och i vissa fall väljer en fristående skola framför den kommunala skolan är inte sällan att den kommunala skolan har blivit utsatt för mycket hårda påfrestningar under 90-talet av borgerliga regeringar, men också av en socialdemokratisk regering som tvingades till nedskärningar på grund av det som den regering där Kristdemokraterna ingick åstadkom under sin tid. Då förstörde man ekonomin, och vi fick sedan gå in och sanera. Det är grunden - en mycket viktig grund. Jag kan konstatera, och det är en av slutsatserna i förslaget, att det finns många intressanta initiativ, bl.a. pedagogiska sådana, från fristående skolor. Det kan finnas föräldrakooperativ som jag tycker kan vara viktiga komplement. Det är alltså inte på något sätt fråga om något avståndstagande från fristående skolor. Gränsen, som vi ser det, bör gå vid vinstdrivande skolor. Man ska inte kunna använda skattemedel på ett sätt som innebär att man i praktiken avlövar övrig skolverksamhet.
Herr talman! Om inte några privata alternativ hade fått finnas och om inte den här verksamheten hade kommit i gång - hur tror Bengt Silfverstrand att skolan skulle ha sett ut då? Den konkurrens som visar på de positiva effekter som jag har läst upp har lett till att det också blir ett ökat tryck på den kommunala sidan. Man får se till att visa på exempel på hur man vill ha det. Eleverna ska kunna välja, och få en bra undervisning. Varför har inte Socialdemokraterna sett till att den kommunala skolan har fått mer resurser förrän nu när man har dragit bort två lärare per hundra elever? Nu när det snart är för sent börjar Socialdemokraterna vända och sätter i gång att ge mer resurser till skolan i långsam takt.
Herr talman! Ulla-Britt Hagström måste ha varit både blind och döv under den här tiden när skolan faktiskt har tillförts mycket kraftigt ökade resurser. Men på grund av de stora nedskärningar som av ekonomiska skäl delvis påtvingades skolan under 90-talet som en följd, i mycket stor utsträckning, av ert regeringsinnehav tar det lite tid. Vi har hört tidigare i debatten i dag, bl.a. från Torgny Danielsson, att nu får skolan ytterligare resurser. En anledning till uppkomsten av vissa friskolor är resursneddragningarna i den kommunala skolan. Nu kan vi komma bort från det problemet mer och mer genom att satsa mer på den kommunala skolan. Vi låter den kommunala nivån få mer att säga till om när det gäller hur man vill fördela resurserna och om man ska satsa mer på den kommunala skolan, vilket vi hoppas. Men man ska också kunna släppa fram t.ex. föräldrakooperativ och liknande. Om man står inför hotet att en skola i glesbygd ska läggas ned kan det vara positivt med ett föräldrakooperativ så att man kan hålla samman gruppen i en sådan situation.

Herr talman! I julas fick vi riksdagsledamöter en julgåva från riksdagen, ett porträttgalleri. Det var porträtt av tidigare riksdagsledamöter som vi ser runtomkring oss på väggarna här i riksdagen. En av de porträtterade tidigare kollegerna hette Carl Persson i Stallerhult. Han representerade ungefär samma valkrets som jag gör, men den hette förstås inte Västra Götalands östra på hans tid. Det berättas om honom att han väldigt ofta när ett beslut skulle fattas sade: Jag undrar hur det här kommer att påverka oss hemma i Korsberga? Korsberga var hans hemsocken och hemkommun. Jag tror att hans konstaterande var klokt och giltigt även för oss i vår tid. Jag ska ta upp utbildningsfrågor, och speciellt sådana som gäller vuxenutbildning. För ett tag sedan ägnade jag en eftermiddag åt att tillsammans med en utbildningschef i en mindre kommun gå igenom vilken vuxenutbildning som man planerade i den här kommunen inför det nya året. Man hade ett ganska digert program. Först skulle man inrätta ett kompetenscentrum som man kallade Mötesplats för vuxenbildning. Här skulle det finnas representanter för kommun, arbetsförmedling, folkhögskola, företag och näringsliv, i alla fall till en början. Sedan skulle man bredda underlaget för detta. Själva utbildningen skulle vila på tre ben. Det första benet omfattade högskolan, om möjligt decentraliserad till kommunen, och KY, dvs. kvalificerad yrkesutbildning. Det andra benet var det vanliga komvux, Kunskapslyftet eller Kunskapsbygget som man säger numera och sfi, svenska för invandrare. Det tredje benet omfattade olika uppdragsutbildningar i projektform eller på det sätt som efterfrågas. Man har också skickat en enkät till alla företag, lite drygt 100, som har svarat på vilken utbildning man önskar och särskilt om man är intresserad att gå in i samarbete om en KY, dvs. kvalificerad yrkesutbildning. Om jag hade talat med en utbildningsansvarig i en motsvarande kommun för 10-15 år sedan gissar jag att jag hade fått svaret: Vuxenutbildningen här är komvux med grundskoleutbildning, viss gymnasieutbildning och samarbetet med arbetsförmedlingen. Jag frågade vilka problem man hade i dag. Svaret blev: Det individuella programmet i gymnasiet. Det programmet infördes för att hjälpa elever som misslyckats i grundskolan genom att ge dem den undervisning som krävs för att man ska kunna börja på ett nationellt program i gymnasieskolan. Meningen var ju att det individuella programmet skulle vara som störst vid höstterminens början och som minst vid vårterminens slut. Nu var det i den här kommunen, liksom i många andra kommuner, precis tvärtom. Programmet fylls på hela tiden. Det kan man ju åtgärda genom att gymnasieskolorna anpassas efter eleverna, och inte tvärtom, och genom att man ger elever möjlighet att läsa på olika nivåer och ger dem ämnen som de klarar av så att de inte ständigt misslyckas. Det andra problemet var enligt den här utbildningsansvariga personen att komvux har en alldeles för stor andel ungdomar som kommer direkt från gymnasiet och går sitt fjärde år i komvux. En väldigt stor grupp ungdomar betraktar i dag gymnasiet som fyraårigt när det i teorin ska vara treårigt. Detta kan man åtgärda genom att återinföra möjligheten att komplettera gymnasiebetyg under de tre åren i gymnasiet. Det är förbjudet i dag, som vi vet. Den borgerliga regeringen införde den möjligheten, men den togs tillbaka av den socialdemokratiska regeringen. Vi får en proposition, Vuxnas lärande, om drygt en månad. Då ska vi mer i detalj diskutera de här frågorna. Jag ska bara ge några synpunkter, egna och moderata, på utbildning för vuxna. Gymnasieutbildning ska vara en rättighet för alla, även för vuxna. Tidigare har det varit grundskoleutbildning som har varit en rättighet. Det duger inte längre. Kvaliteten ska bestämma vilken utbildning som ska ges. Volymen, dvs. kvantiteten, ska bestämmas av behov, av människors val och av situationen på arbetsmarknaden. Vi ska ha friskolor inom vuxenutbildningen, precis som vi har i ungdomsskolan. Jag tänker då inte bara på folkhögskolor, där ju de flesta i dag är friskolor. Kommunen ska ha ansvar för information om vuxenutbildning. All vuxenutbildning ska upphandlas. Det sker i dag med stor framgång i Göteborgs kommun. Det fungerar mycket väl där. Validering av varje individ ska ske innan studierna påbörjas. Det är särskilt viktigt för elever med invandrarbakgrund eftersom vi känner till deras meriter väldigt lite och deras betyg sällan går att överföra till svenska förhållanden. Därför är en validering av deras kunskaper väldigt viktig. Studiestödet ska anpassas till vuxnas behov. Jag fick ett frågesvar från utbildningsminister Östros där han säger att just för de vuxna är det viktigt att man har kompetenskonton som kompletterar övriga studiemedel när det gäller det livslånga lärandet. Det är ju bra. Det räcker inte med studiemedel för ett helt liv av studier. Studiemedel ges för sex år, och det har man kanske klarat av redan under grundutbildningen efter gymnasiestudierna. Därför är det mycket bra med kompetenskonton. Det finns en utredning som har lagt fram förslag om detta nyligen. OECD har talat om kompetenskonton och sagt att det är tre olika som ska betala kompetenskontot. Det är dels den enskilde, dels arbetsgivaren och dels staten. Statens bidrag kan ju t.ex. vara avdragsrätt för insättning på ett kompetenskonto, ungefär som man får dra av insättning på ett individuellt pensionskonto i dag. Herr talman! Ett särskilt problem i Sverige är att utbildningspremien är för låg för många studier. Det finns med i betänkandet från Kunskapslyftskommittén. Där vill jag minnas att vi hänvisar till en OECD rapport som påtalar just att det lönar sig mindre att studera i Sverige än i nästan alla andra jämförbara länder. Då har man ändå inte tagit hänsyn till det höga skattetrycket, som ju är högre i Sverige än på många andra håll. Jag såg en intervju med nyutbildade sjuksköterskor i Skövde förra veckan. Den gemensamma kritiken var att det är alldeles för låga löner. Studierna är långa och kostsamma, men lönerna är alldeles för låga. Man sade att det absolut inte lönar sig ekonomiskt att vidareutbilda sig från undersköterska till sjuksköterska. Och det beror ju inte alls på att undersköterskorna är överbetalda på något sätt. De höga skatterna gör som sagt inte saken bättre. När en rapport om Sveriges ekonomiska läge nyligen presenterades av EU inför det svenska ordförandeskapshalvåret har det höga svenska skattetrycket framhållits som någonting som är negativt när det gäller förvärvsarbete i Sverige. Det finns en uppenbar risk för att vi tappar goda medarbetare, både på kort och lång sikt. En rapport som lades fram i dag, som jag har här, visar att vi har ett nettoutflöde av välutbildade akademiker, civilingenjörer, ekonomer och naturvetare, på nästan 1 000 personer om året. Det är alltså ett nettoutflöde. Det har vi inte råd med, varken på kort eller lång sikt. Vi får snart möjlighet att återkomma till den kvalificerade yrkesutbildningen, KY, eftersom det läggs fram en proposition i det ärendet. Jag har redan fått signaler från folk på fältet med synpunkter om att vi måste beakta den praktiska yrkesutbildningen. Annars är risken att vi får för få praktiker i Sverige och för många teoretiker. Vi behöver folk med praktiska färdigheter, inte minst ute i näringslivet. Vad vi behöver är alltså en vuxenutbildning med stor flexibilitet, med många olika utbildare och valfrihet för den enskilde. Jag vill arbeta för att vi får den grunden genom de beslut som vi kommer att fatta under våren här i riksdagen.

Herr talman! Skola och utbildning är avgörande för hur barn och ungdomar ska kunna förverkliga sina drömmar. Genom utbildning kan människor få så likvärdiga livschanser som möjligt. Skolan, särskilt grundskolan och gymnasieskolan, och dess problem har nu under några år stått i centrum för debatten. Alltfler hoppar av gymnasieskolan utan att ha klarat av utbildningen. Vi liberaler har kritiserat den svenska skolans likformighet. Vi tycker t.ex. att det är dåligt att elever som är mer yrkesinriktade måste läsa högskoleförberedande gymnasiekurser och att elever som är riktigt studieintresserade däremot inte får tillräcklig stimulans. Men högskolan har inte stått i centrum för debatten på samma sätt. Ändå är högskolan det som många ungdomar siktar på efter gymnasieskolan. Och det är där som framtiden kan avgöras. Många har nöjt sig med uppgiften om att Sverige slår rekord i antalet nya högskoleplatser och att alltfler går vidare till högre utbildning. Men nu är det dags att fråga sig vilken högskola som väntar ungdomarna efter gymnasiet. Aldrig någonsin har så många gått vidare till högskoleutbildning som i dag. Det är sant. Men samtidigt tar människor allt längre tid på sig genom utbildningssystemet. Alltfler ungdomar tvingas också läsa utbildningar som de egentligen inte vill ha. Det finns en rapport som heter Utbildningens omvägar. Där konstaterar man att svenska ungdomar tar lång tid på sig genom utbildningssystemet om man jämför med andra länder. Det har blivit svårt för ungdomar att gå direkt till högskolan från gymnasiet, och det är svårt att komma in på den utbildning ungdomarna vill läsa. Studieavbrotten och avhoppen är många, och de som examineras har inte tillnärmelsevis ökat på samma sätt som utbildningsplatsernas antal. Särskilt detta att det är så svårt för ungdomar att komma in på högskolan ser jag som ett stort problem. Det är frustrerande för en ung människa som gått ut gymnasiet att vänta, kompletteringsläsa i vuxenutbildningen, räkna betygssnitt, göra högskoleprovet om och om igen. Det känns också hopplöst att ha dyra lån för utbildningar man egentligen inte velat ha eller önskat eller utbildningar som man inte klarat av. Men det är den verklighet som alltfler ungdomar ställs inför. Herr talman! Jag tror att det grundläggande felet ligger i att politiken för den högre utbildningen fortfarande genomsyras av idén om planstyrning. Examensmål sätts upp för varje högskola, och pengar får inte föras över till utbildningar eller högskolor med högt sökandetryck. Nya utbildningsplatser inrättas efter uppgjorda planer utan att ta hänsyn till om resurserna räcker till för att behålla kvaliteten i utbildningen. Det centrala antagningssystemet skapar långa köer samtidigt som platser står tomma på andra håll. "De som söker kommer inte in och de som kommer in börjar inte". Så sammanfattade en rapport om antagningssystemet läget förra året. Vi liberaler har en rad förslag om hur den högre utbildningen ska bli mer meningsfull för studenterna och hur studenterna ska få makt över sina studier. Bygg ut de utbildningar som studenterna söker sig till, avskaffa det centrala antagningssystemet och höj kvaliteten i grundutbildningen. Herr talman! Studenten vet oftast bättre än politikerna vad som är bra att satsa på för framtiden. Men regeringens politik bygger i grunden på att det enkelt går att värdera vilka utbildningar som är nyttiga för samhället. Vi liberaler menar att det måste bli ett slut på den här uppdelningen i "nyttig" och "onyttig" kunskap. Varken studenter som läser humaniora eller studenter som läser naturvetenskap kan peka på hur deras verksamhet i framtiden ska resultera i högre ekonomisk tillväxt. Men människor som har genomfört en framgångsrik utbildning hittar oftast en plats i yrkeslivet i motsats till människor som tvingat sig igenom motvilligt. Inte minst humanister är för övrigt efterfrågade inom de mest skilda sektorer - marknadsföring, medier, kommunal och statlig administration, IT Naturligtvis har samhället också ett stort intresse av att täcka behovet inom bristyrken. Det saknas lärare, sjuksköterskor, civilingenjörer. Men då måste staten stimulera intresset för utbildningen på ett positivt sätt, inte tvinga människor att läsa den. Det handlar om att skapa intresse för naturvetenskap genom rolig undervisning redan i grundskolan. Det handlar om att ge bra lön för lång utbildning. Det handlar om att ändra skatterna så att dyra och långa utbildningar lönar sig bättre. Långsamma studier är oekonomiskt för samhället och dyrt för den enskilda studenten. Därför är det viktigt att studenten får en bra undervisning redan från början på högskolan. Men resurserna för undervisning har i stället minskat de senaste åren. I utredningen Högskolans styrning som kom i våras eller kanske i höstas konstaterades att den s.k. prislappen per student minskat med 20 % de senaste tio åren. Riksdagens revisorer påpekar också i sin rapport att antalet lärartimmar har minskat drastiskt. I dag får många studenter på den lägsta nivån, A-nivån, lika lite undervisning som studenterna förr hade på C Vilka drabbas av detta? Alla naturligtvis, men särskilt unga och studieovana studenter som behöver mycket undervisning och handledning. Den utredning som jag nämnde föreslår att humaniora och samhällsvetenskap ska få ökade resurser på bekostnad av naturvetenskap, teknik och medicin. Jag tror inte att lösningen är att sätta ämnen mot varandra utan att kvaliteten helt enkelt måste höjas över hela linjen. Folkpartiet föreslår därför i sin mycket strängt finansierade budget att prislappen för studenter skrivs upp så att undervisning och handledning kan komma i samma nivå som för tio år sedan. Folkpartiet välkomnar en bred debatt om ideologin för den högre utbildningen. Vi kommer att fortsätta att driva kraven på en ändrad inriktning av svensk högskolepolitik. Vår grunduppfattning är att med större frihet för studenter att välja och med en satsning på kvalitet i utbildningen blir möjligheterna större att den högre utbildningen bidrar både till kunskapsutveckling för den enskilda människan och till ökad ekonomisk tillväxt.

Herr talman! Först ett välkommen till fru minister och till kvällens debatt, och inte minst till regionalpolitiken. Det ska bli skojigt att känna varandra lite grann på pulsen nu i denna stund. Den gamla regionalpolitiken avvecklas, välkommen den nya regionalpolitiken. Så kan man kort sammanfatta den regionalpolitiska utredningens slutsatser. Det var en efterlängtad och väntad slutsats. Drygt 30 år av bidrags och kompensationstänkande borde enligt utredningen ersättas av en mer tillväxtorienterad regionalpolitik. Regionalpolitiken har under dessa år blivit mer av en symbolpolitik där bristen på helhetstänkande och vilja att lyssna har ersatts av riktade bidrag i olika former. Utgiftsområde 19 har blivit samvetet som kompenserar för bristerna i helhetstänkande och verklighetsförankring inom andra utgiftsområden. När vägarnas kvalitet sjunkit långt under anständiga nivåer har lösningen varit regionalt utvecklingsbidrag. När dyra drivmedel förhindrat rörlighet på arbetsmarknaden har lösningen varit sysselsättningsbidrag. När företagen vill ha färre och enklare regler har lösningen varit samtalsgrupper. När näringslivet har efterlyst konkurrensbefrämjande åtgärder heter lösningen tillväxtavtal. Så här kan det inte fortsätta. Skogslänen, de orter och kommuner där befolkningen minskar, de län där arbetslösheten är fortsatt hög, skriker efter aktivitet från regeringen - en aktivitet som inte primärt är bidrag och andra konstlade medel för att minska effekterna av en svag näringsstruktur. Vi väntar med spänning på en proposition om regionalpolitiken. Den ska komma någon gång under senare delen av 2001, säger regeringen. Varför vänta när det finns en katalog med förslag från utredningen, och när remissförfarandet är överstökat? En måttfull önskan vore att regeringen redan under våren kunde presentera ett förslag till ny regionalpolitik. Vägar, vägar och vägar. Regeringen måste kasta loss även på detta för regionerna ute i landet så viktiga område och prestera en proposition som tar sikte på att förbättra det svenska vägnätet. Att invänta ett ja till väginvesteringar från partier som vill minska biltrafik och föra över allt gods på järnväg blir en långbänk som står i direkt motsats till människors och företags önskan att vägnätet runt om i landet måste förbättras. Regeringen hukar och passar. Det är viktigare att hålla ihop vänsterfamiljen än att åstadkomma bättre vägar. Att jag väljer att här diskutera frågor inom kommunikationsområdet beror på vägarnas enorma betydelse för näringslivet. Den regionalpolitiska utredningen konstaterar också att den viktigaste förutsättningen för regional utveckling och tillväxt är att vägarna är farbara året runt. Bara som exempel kostar det dåliga vägnätet svenska skogsindustrin Industrierna tvingas ha större lager, och behovet av kemikalier i processerna ökar. En annan regionalpolitiskt viktig näring, turismen, lider också av det usla vägnätet. Bra vägar är bra för turismen. Det existerar alltså oerhört goda skäl till varför regeringen snarast borde återkomma till riksdagen med förslag både vad gäller regionalpolitik och infrastruktur. Men med den snigelfart som regeringen skrider till verket med viktiga propositioner kan man misstänka att det är taktiskt tänkande från regeringsmakten som ligger bakom. Det är självklart till förfång för alla regioner som vill ha strategibyte nu och åtgärder för farbara vägar. Det sägs att regeringens inaktivitet beror på att partiet har kongress nu i höst inför valåret. Då planeras ett lika stort miljardregn som vid kongressen i Sundsvall - allt för att muta in så många grupper som möjligt i den socialdemokratiska valfållan. Låt vara att man med detta egoistiska taktikspel kan tjäna röster i en valrörelse, men det är vår svenska landsbygd som är förloraren. Men för regeringen är den taktiska avvägningen kanske viktigare än att åstadkomma bättre vägar och en regionalpolitik värd namnet. Vidare är det än mer viktigt just i det här läget att komma till skott just därför att vi ser kulmen i högkonjunkturen och kan förvänta oss en avmattning, i varje fall i början, för exportföretagen. Herr talman! Den politik som varje land vill driva för att skapa rikedom och välfärd för sina människor måste grundas på en genuin förståelse för företagandets villkor. De förutsättningar som vi politiker ger näringslivet är helt avgörande för hur stort välstånd vi kan förvänta oss. Uttryckt på ett annat sätt: Förutsättningar som ger människor framtidstro leder till förkovran, sparande och investeringar och en vilja att gå framåt som ökar möjligheterna till ett bra liv för varje individ varhelst han eller hon befinner sig. Med detta som utgångspunkt har vi moderater kritiserat den gamla, unkna och förlegade regionalpolitiken. Vi har haft anledning till detta. Bidrag hit och bidrag dit - ibland paket - och nästan alltid har åtgärderna haft karaktären av ad hoc över sig. Det har varit en avsaknad av strategi och långsiktighet. Den inriktning som funnits har varit kompensationstänkande och rätta-till-felen-agerande, som åstadkoms av den reguljära politiken. Nästan självklart, skulle jag vilja säga, kan inte ett politikerområde mötas med respekt när grunden för agerandet utgår från felaktiga utgångspunkter, otydliga mål och dålig utvärdering. Vill vi förändra regionalpolitiken, och inte bara definitionen, måste den nya inriktningen utgå från regioners och orters egna möjligheter. Min utgångspunkt är då att politiken inriktas mot att eliminera tillväxthinder. Därmed skapas en grund för företag och individer att själva lösa sina problem och inte som nu att debatten fokuserar på den hjälp som alltid ska komma från annat håll. Hjälp ska orterna och regionerna få, men hjälpen eller stimulansen ska ske i form av konkurrensbefrämjande åtgärder och inte som nu i form av olika typer av bidrag. Härigenom främjas en utveckling som baseras på regionernas egen duglighet, tradition och kreativitet. Summan av alla regioners ekonomiska styrka är ju Sveriges samlade styrka. Mot bakgrund av mitt resonemang finner jag att den regionalpolitiska utredningen har gjort ett gott jobb. Utredningen talar om tillväxt och tillväxtmiljöer på ett förtjänstfullt sätt vilket ur mitt perspektiv lovar gott inför framtiden. På en rad punkter städar utredningen bort det gamla kompensationstänkandet och ersätter det med förslag som ska gagna regional konkurrenskraft. Det är riktigt tänkt. Herr talman! Till sist: Regionalpolitik behöver inte vara så svårt. Vi politiker kan inte garantera vare sig det ena eller det andra. Men det som ska krävas av mig är att jag jobbar häcken av mig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för tillväxt i vårt land. Vidare ska det också krävas av mig att jag ska försöka förändra de villkor i vanliga människors vardag som är ett hinder för deras utveckling. Lyckas jag inte med det hjälper varken bidrag, tillväxtavtal eller retoriska fraser om att hela landet ska leva. satsningar, bättre förutsättningar för företagande och sänkta skatter är - det vet jag, för jag är en lantis - en bra bit på väg för den landsbygd som vi alla säger oss försvara.

Herr talman! Vi hade så sent som den 14 december en debatt när näringsutskottet diskuterade regionalpolitiken och många av de frågor som Ola Sundell nu tar upp. Jag vill bara påpeka att det inte är av några partipolitiska skäl som man inte förlägger en regionalpolitisk proposition tidigare. Vi diskuterade då också frågan om infrastruktur i förhållande till regionalpolitiken. Det är oerhört viktigt att det här också blir en bra regionalpolitisk proposition. Så sent som den 14 december hade vi exakt samma debatt med samma talare i denna kammare.
Herr talman! Det är korrekt. Ingenting har hänt. Och ingenting har hänt på alla de här åren. När jag talade om åren menade jag dels infrastrukturfrågorna dels regionalpolitiken. Detta lilla utgiftsområde kommer ju inte på något sätt att frälsa landet. Vi vet alla att det är främst infrastrukturfrågorna som är de primära. Där har vi väntat över ett år på en proposition som har legat någonstans i tågordningen. Den har flyttats fram av olika anledningar. Vad är det, om inte taktik?
Herr talman! Ola Sundell, som också har suttit i den regionalpolitiska utredningen, vet mycket väl när utredningen blev klar och det arbete som nu ligger på remiss i det sammanhanget. Låt oss ändå enas om att det är oerhört viktigt att få till stånd en bra regionalpolitik för framtiden. Det är inte så kategoriskt, Ola Sundell, som att bara säga att de regionalpolitiska åtgärder som vidtagits inte har gett något resultat. Vad hade effekterna varit om man inte hade satt in åtgärder? Det gäller naturligtvis att utvärdera och se över helheten.
Herr talman! Det började med ett taktikresonemang från Sylvia Lindgren om att det inte var på detta sätt. Nu övergår Sylvia till att framhålla att landet hade sett helt annorlunda ut utan den regionala politik som har förts. Bakgrunden till att utredningen har kommit till stånd och till att landet ser ut som det gör är naturligtvis de sammantagna effekterna av politiken på alla politikområden. Många har upplevt regionalpolitiken så att den har varit inriktad på att kompensera och försöka sopa igen spåren av misstag inom andra politikområden beroende på bristande helhetssyn eller verklighetsförankring. Grunden för den regionalpolitiska utredningen är att skapa ett underlag och ge en ändrad inriktning och en legitimitet för detta politikområde. Gudarna ska veta att detta minsann är något som har saknats i vårt land.

Herr talman! Regionalpolitiken i vårt land står vid ett vägskäl. Den regionalpolitiska utredningen har på ett förtjänstfullt sätt belyst och analyserat de svårigheter det innebär att hela Sverige ska leva. Den har också visat att 1980 och 1990-talens regionalpolitik har nått vägs ände. Jag har just avslutat läsningen av förre talmannen Thage G Petersons bok Resan till Berg. Titeln syftar på resan till hans hembygd i hjärtat av Småland, i Kronobergs län. Jag känner den bygden väl, eftersom mina rötter, min hembygd och min bostadsort inte ligger mer än ett par mil från den bygd som Thage G Peterson skildrar. Han både minns sin ungdom där hemma och tänker framåt. Därmed blir hans bok ett inlägg i den pågående regionalpolitiska debatten just nu. Det är inte så lite märkligt att ta del av hans kritiska reflexioner till den förda politiken. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det ändå är samme Thage G Peterson som nu - jag hade så när sagt äntligen - ser resultatet av sin egen politik. Han har varit verksam i s-regeringar sedan 1970-talet, inte minst som ansvarig minister för regionalpolitiken under sina sex år som industriminister 1982 till 1988. Nåväl, de schematiska förslag han i slutet av sin bok lägger fram liknar i mångt och mycket de som den regionalpolitiska utredningen för fram i sitt slutbetänkande. En grundförutsättning är bosättningen, att människor vill bo på landsbygden, i småorter eller i glesbygd. I dag går det knappast att bygga nytt inom dessa områden. Risken är för stor att man blir fast i bostaden med sina lån. För många blir ett sådant val det sista valet av bostad som man kan göra i livet. Detta leder till att kreditmarknadsförhållandena för att bygga och bo på landsbygden och i små tätorter måste genomlysas och förbättras. Likaledes måste strandskyddsreglerna mjukas upp för att möjliggöra sjönära bebyggelse. Vi vet nu att detta är det slags boende som många vill skaffa sig. Glesbygdsverket skriver om detta i sitt remissvar på Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande. Man har identifierat en viss återflyttning till landsbygden och vilja att flytta till denna. Just strandskyddet spelar en roll för återflyttarna när det gäller var och hur man kan välja att bo. När nu motionerna om strandskyddet ska behandlas här i riksdagen under vintern är detta alltså en viktig fråga att ta på allvar. Herr talman! Människor måste få chansen att ta fatt i den egna situationen, att ta egna beslut. Det politiken kan stimulera till är att med de landsbygdsboendes medverkan skapa vad vi kristdemokrater kallar lokala nav på landsbygden och ute i kommunerna. Thage G Peterson kallar dem sockenorter och i ett läns eller regionperspektiv regionala stödjepunkter. Kommunerna har ett stort ansvar i detta skeende, som mycket mer handlar om att locka till initiativ än om att besluta åt invånare. Det handlar också om att kommunerna måste på något sätt säkerställa en viss grund eller minimiservice på dessa orter. Oerhört viktiga för landsbygd och glesbygd är vägar och kommunikationer. Det har Ola Sundell påpekat, och det vet vi allesammans. Finns det vägar kan både privatbilism och linjenät för bussar skapa en av de förutsättningar som krävs för en fungerande landsbygd. Dock måste kostnaden sänkas för det enda tillgängliga kommunikationsmedlet inom stora områden i vårt land, dvs. för den privata bilen. Jag ska inte orda mer om detta utan hänvisar i stället till kristdemokraternas regionalpolitiska kommittémotion N332, där vi utvecklar vår syn på en möjlig framtida regional politik. Herr talman! Regionalpolitiska utredningen tar i sitt förslag till regional stimulanspolitik upp några delmål, varav ett är stärkt företagsamhet och ett utvecklat entreprenörskap. Ja, vi måste ha ett näringsliv också på landsbygden och i glesbygden, ett näringsliv som kan fungera på sina egna villkor. Det är ju näringslivet som bl.a. ska ge oss de ekonomiska förutsättningarna för välfärd, som arbete, barnomsorg, sjukvård och pensioner. När vi talar om företag och företagande vill jag återknyta till debatten i kammaren före jul, den 14 december förra året. Jag påminde då om att statsrådet Mona Sahlin vid ett ministerrådsmöte i Feira i Portugal i november 1999 fick igenom en europeisk stadga för småföretagande. I denna stadga finns en del mycket långtgående förslag, och jag undrar nu vad det blivit av dem eller hur regeringen tänker implementera dem i lagar och förordningar i vårt land. I stadgan står t.ex.: "Småföretagen måste betraktas som de främsta pådrivarna till förnyelse, sysselsättning samt social och lokal delaktighet i Europa." Det heter dessutom: "Bästa möjliga klimat för småföretagande och entreprenörskap behöver därför skapas." Vidare: "För att driva på denna utveckling vill vi applådera framgångsrikt företagande, som förtjänar att belönas." Det är starka ord. När jag samtalar med småföretagare hemma i Kronoberg får jag dock inte den uppfattningen att de känner sig särskilt belönade. De drabbas t.ex. av en regel som innebär att vinsten i företaget läggs ovanpå det man har tagit ut som en rimlig lön och beskattas som intäkt. Om han i stället hade haft finansiell kraft nog att bilda aktiebolag hade vinsten i bolaget beskattats med 28 %. När, statsrådet Messing, kommer staten genom t.ex. skattelagstiftningen att "applådera framgångsrikt företagande, som förtjänar att belönas" i stället för att utforma den som en bestraffning? Ännu en fråga: Kommer statsrådet att lägga fram förslag om en utredning om riskkapitalförsörjning och kreditmarknad med speciell inriktning på att försöka finna lösningar på de tidigare i mitt anförande skisserade regionalpolitiska problemen för företagande och boende på landsbygden? Till sist: Sverige har i EU-kommissionen fått underkänt på beslutet att fortsätta med nedsättning av socialavgifterna för små företag i vissa trakter av norra delen av stödområde 1. Kristdemokraten Lennart Sacrédeus ställde i november i EU-parlamentet en muntlig fråga riktad till EU-kommissionen huruvida det finns något hinder som gör att EU-kommissionen kan komma till en annan slutsats än den Efta drog genom att godkänna reducerade arbetsgivaravgifter i de norska fjällregioner som gränsar till de ovan nämnda områdena i Sverige. Norge är medlem i EES och berörs därmed av denna form av etablerad regionalpolitik. EES godkände det norska systemet 1997. Kommissionens svar är i korthet att man kommer att undersöka hur man ska gå till väga för att säkerställa att bestämmelserna för statligt stöd tillämpas på samma sätt inom hela EES, dvs. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad avser statsrådet Messing att företa sig i denna fråga? Kommissionens avsikt tycks vara att tvinga också Norge till underkastelse i denna för många småföretag i den berörda regionen uppe i norr så viktiga konkurrensfråga. Svaret från kommissionen tyder på det. Både frågan och svaret avgavs dessutom före EU

Herr talman! Även jag vill först av allt välkomna statsrådet till den här debatten likaväl som till uppdraget som ansvarig minister för regionalpolitiken. Det är ett synnerligen viktigt uppdrag, inte minst därför att någonstans mellan 95 och 98 % av Sveriges yta i dag blöder eller i vart fall inte har en positiv utveckling. Det innebär att man tappar människor och därmed utvecklingskraft. Det är alltså ett viktigt engagemang som statsrådet har iklätt sig. Herr talman! Tron på människans förmåga som skapande varelse är en naturlig utgångspunkt för mig och för oss i Centerpartiet. Skapande och kreativitet är inte bara grunden för ekonomiskt välstånd utan även en förutsättning för att individer och regioner ska växa. Detta synsätt måste genomsyra samtliga politikområden för att få genomslag i vårt samhälle. Statens roll är enligt min och vår uppfattning att skapa och ansvara för de grundläggande förutsättningar som är nödvändiga för att kreativiteten och entreprenörskapet ska utvecklas. Vad är det då för saker jag talar om? Det finns många saker jag skulle kunna tala om. Jag ska emellertid begränsa mig till fem saker som jag tycker är synnerligen viktiga för att de förutsättningar som staten har ansvar för ska anses vara uppfyllda. Jag kommer att ta dem i ordning. Det är dock ingen rangordning. Samtliga är för mig lika viktiga. Det första som är viktigt är att kommunikationerna fungerar i alla delar i vårt land. Det må gälla allt från det vanliga vägnätet över flyg och järnvägsnät till de digitala kommunikationer som i dag är nödvändiga för att människor ska leva och utveckla verksamheter i alla delar av vårt land. Så är inte fallet i dag. Vägnätet och det digitala nätet är inte utbyggt på ett sådant sätt att vi kan säga att alla delar av vårt land har förutsättningar för att utvecklas. Det andra är kunskapen och lärandet. Vi behöver ständigt få till oss ny kunskap för att vi ska utvecklas som människor. Utvecklas vi som människor så utvecklar vi också den verksamhet som vi är delaktiga i. Får vi inte ny kunskap snart sagt varenda dag så utvecklas vi inte som människor, och den verksamhet som vi representerar utvecklas inte heller utan står stilla och går därmed tillbaka. Vi måste alltså se till att kunskapen och lärandet kommer alla delar av vårt land till del. För det tredje står de areella näringarna för mycken företagsamhet och näringsverksamhet i alla delar av vårt land. Uttrycket areell näring säger i sig att den finns i alla delar i vårt land. Likväl ger den upphov till mycken service som alla människor som bor i området utöver dem som är näringsidkare har nytta av. Inom de areella näringarna måste man ha likvärdiga förutsättningar med konkurrenter och kolleger i omvärlden för att de ska kunna utvecklas på ett bra sätt i alla delar av vårt land. Det fjärde är välfärden. För att man ska leva ett bra liv måste man ha någon form av grundtrygghet. Det måste vara samhällets ansvar att se till att den grundtryggheten finns i alla delar av vårt land. Då talar jag inte bara om undervisning, sjukvård och liknande saker. Jag talar också om saker som att postoch telekommunikationen likväl som elströmmen ska komma varje dag, alla årets dagar, till alla delar av landet. Så är det inte i dag. Då finns inte förutsättningen för att utveckla alla delar av landet. Utvecklas man inte står man stilla eller går möjligen tillbaka. Det är också viktigt att vi är överens om att vi fortsatt ska ha ett skatteutjämningssystem som är grunden för att kommunerna ska kunna bibehålla den grundtrygghet som kommunerna står för och som för det mesta är den grundtrygghet som är närmast människorna. Det femte är kulturen. Man måste ha kul. Ska man framleva ett bra liv måste man få upplevelser. Man måste tycka att det är roligt att bo på en ort. Tycker man det så utvecklas man också, och den verksamhet man står för utvecklas likväl. Alltså måste samhället se till att de ofta ideella organisationer som finns får förutsättningar för att utveckla verksamhet som gör att människor tycker att det är spännande och kul att få sig till del de upplevelser som jag har talat om. Då utvecklas de som människor, och det samhälle de bor i utvecklas också likväl som den verksamhet som de representerar utvecklas. Herr talman! Så till en sak som jag uppmärksammade i dag på morgonen. Det har kommit ett TT meddelande om att det finns förslag om att lägga om stödet och förutsättningarna för det allmänna vägnätet i vårt land. Enligt de pressmeddelanden och annat som jag har tagit del av föreslås det att en stor del av de allmänna vägarna skulle övergå till att bli enskilda vägar. Det innebär först och främst att staten fråndrar sig sitt ansvar för det allmänna vägnätet och lastar över det på kommuner. Det är för det mesta kommuner som redan är hårt utsatta och därtill redan i dag har ett bristfälligt vägnät. Förutom att de inte har ett bra vägnät får de alltså bära ökade kostnader. Jag skulle i den här debatten vara väldigt glad om statsrådet i sitt anförande kunde redan nu säga att hon avser att avfärda de propåer som tydligen är på väg att framföras från den av regeringen tillsatta utredningen i det här avseendet. Herr talman! Avslutningsvis förutsätter jag att den regionalpolitiska propositionen kommer vid den tid som är utsatt likväl som att den följs av den infrastrukturella propositionen. Jag vill i sammanhanget påtala att om det behövs hjälp för att genomföra de saker som är nödvändiga för att utveckla alla delar i vårt land är jag och Centerpartiet beredda att ställa upp i de delarna.

Herr talman! Också jag vill givetvis säga välkommen till Ulrica Messing. Det ska bli ett spännande samarbete som jag ser fram emot. Det rapporteras ständigt hur bra det går för Sverige. Senast i gårdagens partiledardebatt framhöll statsministern att Sverige är ett land som alltfler tittar på, att vi har en framgångsrik välfärdspolitik. Ja, det må gälla stora delar av vårt land, men inte hela landet. Vi som bor i Norrlands inland vet att utvecklingen är negativ i många kommuner. Befolkningen minskar. Antalet äldre ökar. Det föds få barn. Och vi har brist på arbetskraft på många ställen, även om det också finns arbetslöshet. Många känner hopplöshet: Hur ska vi kunna vända den här nedåtgående spiralen? För min del är jag övertygad om att det går, men då måste det bli slut på konservativt tänkande. Vi måste våga tänka nytt, ha en vision om en bra framtid - annars finns det stor risk för att stora delar av vårt land förtvinar långsamt. Hur ska vi då tänka nytt? Jag tror att vi, trots att ett antal remissinstanser gjort tummen ned för Regionalpolitiska utredningens förslag att minska de selektiva bidragen, måste sluta att betrakta bidrag som det viktigaste för att överleva. Utredningen lade - som flera talare redan har sagt - fram sitt slutbetänkande i höstas. I stora delar var vi helt eniga. Vi lade ned väldigt mycket tid på att hitta en gemensam grund att stå på, och den grunden var bl.a. att vi vill försöka skapa förutsättningar för regional balans. Det skapar man inte i första hand genom en mängd selektiva bidrag utan genom att se till att hela landet har en bra infrastruktur, ett bra utbildningsutbud och rimlig tillgång till grundläggande service. Inte minst socialdemokraterna i utredningen stod bakom de tankegångarna. Därför blev jag minst sagt häpen när jag i gårdagens Västerbottens-Kuriren kunde läsa rubriken "Krafttag för regionalpolitiken - Landshövdingarna i norr hjälper regeringen med egen utredning". Flera av dessa är socialdemokrater, eller i varje fall f.d. Norrlands landshövdingar är missnöjda med utredningens förslag och kommer att lägga fram egna konkreta förslag för att komplettera utredningen. Det får de naturligtvis gärna göra, men jag hoppas att slutresultatet inte blir att regeringen känner sådan rädsla för förändringar att propositionen blir inriktad på att behålla bidragsfloran. Vi ska naturligtvis fördela resurserna så rättvist som möjligt över landet, men jag tror inte att bidrag är rätt modell. Utredningen var överens om att vi ska ha nationell solidaritet, men det är självfallet så att vi aldrig kan uppnå hundraprocentig likformighet. En fråga som diskuterats mycket är någon form av kompensation till kommuner som producerar vattenkraft. Vi hittade ingen lösning i utredningen, men det finns fortfarande starka krafter som arbetar för en särskild utredning om den frågan. Vi får väl se var det leder. I gårdagens debatt nämnde Göran Persson också att regeringen till hösten ska lägga fram en infrastrukturproposition. Det har flera talare tidigare nämnt. Det har också sagts att det sannerligen är på tiden. I den regionalpolitiska utredningen har vi, precis som Ola Sundell och flera andra har sagt, understrukit bl.a. vägarnas betydelse för att hela landet ska fungera. Jag har t.o.m. reserverat mig för att utredningen skulle föreslå "att det snarast upprättas en tioårsplan för väginvesteringar. Målsättningen för denna ska vara att samtliga allmänna vägar i hela landet ska hållas öppna och farbara under alla delar av året." Det låter enkelt, men många av oss vet att många och långa vägsträckor är totalt oframkomliga - framför allt i tjällossningen. Vi kan alltså konstatera att behoven är stora. En infrastrukturproposition är alltså verkligt välkommen. Men jag tycker att regeringen skulle utnyttja tillfället att vara lite innovativ. Det är samma departement som ska lägga fram en proposition om regionalpolitiken. Varför inte slå ihop det hela till en enda proposition med förslag på flera av de områden som behöver åtgärdas för att vi ska få ett land i regional balans? Jag tittar på statsrådet och ser att det kanske är något sådant ni tänker på. Vi får väl höra senare i anförandet. Jag tycker att helhetssynen är bland det viktigaste vi har, så att det inte blir lapptäckespolitik. Som jag tidigare nämnt är befolkningsutvecklingen oroande. Om inget drastiskt görs kommer vi fyrtiotalister förmodligen inte att ha någon som kan ge oss vård när den dagen kommer då vi inte längre kan ta hand om oss själva. Att påverka födelsetalen tar lång tid, även om vi skulle införa världens bästa familjepolitik. Det som kan ge en ökning ganska snabbt är att tillåta och bejaka en ökad inflyttning, kanske i första hand från Östeuropa. Många kommuner och landsting har börjat arbeta så smått i den riktningen, och jag vädjar till regeringen att bidra till att underlätta och stimulera sådan inflyttning. I en diskussion om ett land i regional balans är det otroligt viktigt att understryka att det inte enbart är glesbygden som har problem. Jag som bor på landsbygden har många och stora fördelar jämfört med dem som bor i förorternas täta höghusbebyggelse. Jag har tillgång till skog och mark och skidspår utanför knuten. Jag kan ta mig fram utan att trängas. Mitt hus har ett ganska lågt taxeringsvärde. Men bilresorna blir långa och dyra. Jag har ingen teater inom någorlunda räckhåll och inte heller någon symfoniorkester. Apropå kultur, som Eskil Erlandsson var inne på, hörde jag häromåret en man säga att han aldrig i livet skulle kunna tänka sig att bo där det inte fanns minst två symfoniorkestrar. Prioriteringarna är olika. Den som i stället bor i eller runt storstaden har nära till det mesta i kilometer räknat. Men ofta är det väldigt trångt på vägar och i tunnelbana. Det är ont om bostäder till rimligt pris, fastighetsskatten är dyr osv. Sammantaget kan vi konstatera att det mesta, både det som är bra och dåligt, är ganska ojämnt fördelat. Vi kommer aldrig att få ett land där allt är lika överallt, men vår uppgift som företrädare för folket måste vara att göra det möjligt för varje människa att följa parollen i Folkpartiets regionala handlingsprogram, nämligen: Bo där du vill!

Herr talman! Jag vill prata om avstånden, om miljön och om gemenskapen. För människorna handlar det om avstånden till studieorterna, de många jobben, kultur, service och händelser. För företagen handlar det om avstånd till marknaden, långa dyra resor. De flesta av oss skulle gärna sänka arbetsgivaravgifterna i stödområdet för att kompensera de långa avstånden, men vi lär inte få göra det på grund av EU-medlemskapet. Då spelar det ingen roll att de svenska arbetsgivaravgifterna är skyhöga jämfört med andra europeiska länders. Vi får ändå inte sänka dem i stödområdet. Det är trist, men det ser ut att bli resultatet av alla förhandlingar med EU. Kanske tycker de andra EU-länderna att vår billiga energi är kompensation nog till företagen. Desto viktigare blir det då att kommunikationerna fungerar väl. Där har vi bl.a. frågan om tredje generationens mobiltelefoni. Se till att UMTS verkligen når ut. Se till att företagen inte tar russinen ur kakan utan att de bygger ut i hela Sverige. Och se till att de bygger ut i glesbygden först. Men värna om elallergikerna! Ha med deras bekymmer när planer görs. Använd försiktighetsprincipen. Tågtrafiken är också viktig. Botniabanan får inte stanna i Umeå. Då kommer hela Norrland ovanför Umeå i bakvatten. Börja planera Norrbotniabanan snarast. Och, Ola Sundell, Miljöpartiet anser att grusvägarna ska vara farbara hela året. Utflyttningen har i huvudsak varit ungdomars flytt till utbildningsorter. De har sedan i många fall inte återvänt. Det förklarar också den lägre utbildningsnivån i glesbygden. De som inte for iväg till högskolor och universitet bildade familj på hemorten. De utbildade bildade familj på utbildningsorten eller någon annan större ort. Födelseunderskottet på landsbygden härrör också från detta. Duktiga ungdomar är landsbygdens största och kostsammaste bidrag till storstäderna. Hur locka tillbaka utbildade ungdomar till landsbygden? Lite olika morötter behövs. En gradvis avskrivning av studiemedlen kan vara ett sätt. Men ett annat och säkert viktigare är naturligtvis att det finns en spännande miljö att återvända till. Det som utgör styrkan i ett samhälle kan vara en svaghet i ett annat. Många bruksorter har svårt att ta sig ur den sedan lång tid uppbyggda starka inre sammanhållning som utgår från att alla vet sin plats. Det sociala kapitalet och humankapitalet utgör ett hinder för förnyelse och omvandling. Friktion - olika människor med olika erfarenheter och intressen - sätter fart på en bygd. Locka invandrare till mindre orter och glesbygd. De behövs där. De kan bidra med influenser och ett mer spännande kultur och entreprenörsklimat. Homosexuella orkar oftast inte bo kvar eller vara öppna om sin läggning på landsbygden. Jag och flera andra har motionerat om att orsakerna till detta ska kartläggas men det tycks tyvärr inte ligga inom Glesbygdsverkets område. Det är viktigt att inte alla som är lite annorlunda försvinner, för då försvinner så småningom dynamiken i samhället. När det blir goda cirklar kan det sociala kapitalet på en ort ge styrka och det som alla nu talar om: nätverksekonomi. I nätverksekonomin är samarbetskraft viktigare än konkurrenskraft. Samtidigt som verksamheter blir mer globala, tycks de också bli mer lokala. Global överblick måste kombineras med lokal inblick. Här tror jag vi måste ändra perspektivet något. Bortsett från den inflyttning som sker till studieorter och arbete för ungdomar så sker den största inflyttningen nu till tätortsnära landsbygd. Människor blir alltmer avståndsoberoende och söker sig till en boendemiljö snarare än till ett jobb. Den kvalitet ett område har ger utslag i fler inflyttare. Orörd och ren natur, en tyst miljö, kommer att bli alltmer lockande för dem som har möjlighet att välja. Spännande kulturell miljö och social delaktighet kommer också att få alltmer betydelse vid val av bostadsort. En god service har också betydelse för ett områdes attraktivitet. Vi måste fundera på vad vi menar med lägsta acceptabel samhällsservice. Vi måste också fokusera på möjligheterna, se de goda exemplen och göra något åt uppgivenheten. En god social miljö är där medborgarna bryr sig om sin närmiljö och är aktiva för att förbättra den. När samhället styr, ställer, bestämmer och utför skapas inte engagemang hos medborgarna. I stället för att varje år kolla hur det förhåller sig med budgeten och informera en by i taget om att skolan nu läggs ned och att vårdcentralen läggs ned måste problemet ut till berörda tidigare. Man måste ge berörda rådrum och möjlighet att delta i kommunens planering och ge möjlighet till lokala initiativ. Man måste väcka den sociala ekonomin. I detta är också folkbildningen central, inte bara högskolor som förvisso är jätteviktiga utan även folkhögskolor och studieförbund som kan hjälpa till med kunskaper som behövs i den sociala ekonomin. Det är viktigt att detta arbete kommer i gång ordentligt medan vi fortfarande har tillgång till strukturfondernas externa delfinansiering. Vi ska inte som en ESO rapport uttryckte det nyligen snubbla in i framtiden. Det är synd att den regionalpolitiska utredningen behandlade frågan om vattenkraftens kompensation så lättvindigt. Det är en ansenlig vattenkraftsproduktion som finns i de sju skogslänen. Drygt 90 % av elproduktionen kommer från skogslänen. I Norge har Stortinget slagit fast att vattenkraften är en nationell resurs med stark lokal tillhörighet. Där råder det enighet över alla partigränser om att vattenkraftskommunerna har rätt till återbäring. Jag anser att man bör se denna återbäring som en kompensation för de skador och det intrång i naturen som kommunerna åsamkats. Kommunerna har historiskt haft nytta av vattenkraftsutbyggnaden. Det är sant. Men nu alstrar vattenkraften mycket få jobb. Den alstrar däremot en massa infrastrukturella kostnader, och kommunerna har väldigt svårt att upphöra att underhålla detta. Dessutom hindras kommunerna i utvecklingen av ett antal näringsgrenar som turism, skogsbruk, renskötsel, jakt och fiske. Det handlar också om en fattigare miljö för kommuninvånarna och naturligtvis om mindre attraktionskraft för inflyttade och återflyttade. Det som vattenkraftskommunerna har förlorat kommer att betinga ett allt högre värde i framtiden, och en kompensation är rimlig. För övrigt anser jag, herr talman och fru minister, att laxfisket ska reserveras för älvarna. Yrkesfiskarnas laxfiske i Östersjön innebär ett enormt samhällsekonomiskt slöseri, eftersom laxen skulle generera oerhört mera i älvdalarna. Dessutom skulle man då kunna rädda vildlaxen från utrotning.
Herr talman! Grusvägarna beskyddas av Ingegerd Saarinen. Hur är det med de belagda vägarna? Min andra fråga gäller längden på lastbilarna. Vi vet att Vänsterpartiet driver frågan om att förkorta lastbilarna från 25 till 18 meter. Delar Miljöpartiet den uppfattningen? Den tredje frågan gäller drivmedelsskatterna. Vi hade en diskussion här före jul. Då delade Ingegerd Saarinen min uppfattning om att drivmedelsskatterna var för höga. Min fråga till Ingegerd Saarinen nu är mer konkret: Är dagens nivå på bensinpriset en rimlig nivå?
Herr talman! Ja, Miljöpartiet värnar om småvägar, även belagda småvägar, landsortsvägar. Beträffande den andra frågan om lastbilarnas längd kommer jag inte ihåg vilket ställningstagande som vi har gjort i den frågan. Men det kan vi tala om privat sedan. När det gäller bensinpriset är jag förvånad över att Ola Sundell uppfattade mig på det sättet. Naturligtvis tycker jag att drivmelspriserna ska höjas. Det står i vårt partiprogram. Någonting annat har jag verkligen inte sagt. Det kanske var svaret på frågan.
Herr talman! Min fråga vid det förra tillfället handlade om sambandet mellan höga bensinpriser och satsningar på vägar. Jag uttryckte då min undran över om Miljöpartiet kanske inte hade någon större lust att vara med och satsa på vägnätet när man vill ha bort bilismen, vill ha bort bilarna och föra över allt till järnväg. Det är ju rimligt när man vill ha ett jättehögt bensinpris som partiledningen för Miljöpartiet har gett uttryck för. Det var mot bakgrund av det icke logiska sambandet som jag ställde frågan. Det är därför som frågan nu måste återkomma. Hur kan man tänka sig att satsa pengar på vägar om man inte vill ha bilar på vägarna? Det tycker jag är att kasta pengar i papperskorgen.
Herr talman! Det är på det sättet, Ola Sundell, att vi inte lär klara oss helt utan bilism. Det finns faktiskt stora områden i vårt land där det inte finns något annat sätt att ta sig fram. Miljöpartiet vill inte avskaffa bilismen. Däremot vill vi inte bygga ut motorvägar. Det är motorvägar som vi vill spara in på till förmån för t.ex. landsortsvägar, vägar i glesbygden och andra typer av vägar. Vi tycker att motorvägar i huvudsak alstrar en större och snabbare biltrafik. Och det kan inte vara i samhällets intresse att göra det. Vi anser att bensinpriset ska höjas. Vi har ju en överenskommelse med regeringen om att vi ska skatteväxla 30 miljarder på tio år. Det innebär en höjning av bensinskatten med 1:50 på tio år.

Herr talman! Jag är glad att statsrådet säger att man ska ge möjligheter för alla regioner att växa. Det värmer ju självklart väldigt gott. Vi har en bra tillväxt i Sverige, men det växer inte lika fort på alla håll i landet. Även om arbetslösheten minskar i Norrbotten går det inte lika fort som i de centrala delarna av landet. Med statsrådets positiva inslag i sitt anförande tycker jag mig kunna se fördelar med att lyfta fram Haparanda och som utan tvekan skulle bidra till att öka tillväxten i de områden i Norrbotten där arbetslösheten är bland de högsta. Dessutom skulle vi få full effekt av de transporter som vi ska kunna genomföras med den nya Haparandabanan, även innan Botniabanan är färdigutbyggd. Jag hoppas naturligtvis att statsrådet tar med sig dessa uppgifter och driver dem i regeringen så att vi kan nå ett bra mål med vår infrastruktur i Norrbotten. Det hoppas jag att statsrådet också har förståelse för.
Herr talman! Jag har förståelse för det, och det är ingen tvekan om att infrastrukturen är en av de avgörande förutsättningarna för att alla regioner i vårt land ska kunna utvecklas, inte minst möjligheter för företag att komma närmare sina kunder och expandera. Som ni säkert har hört tidigare är den infrastrukturproposition som regeringen arbetar med aviserad till hösten. Jag utgår från att Lennart Klockare vid något tillfälle har möjlighet att tala kanske om Haparandabanan med Björn Rosengren som är ansvarig för den frågan. Men jag delar Lennart Klockares principiella uppfattning om att infrastrukturen är en förutsättning för den regionala utvecklingen.
Herr talman! Tack för det positiva beskedet. Det gläder mig naturligtvis mycket att statsrådet har en så positiv inställning i den här frågan. Det är klart att jag kommer att arbeta med frågan också med näringsminister Björn Rosengren. Men jag utgår från att, som statsrådet säger, hon har förståelse och att vi kanske kan få ett stöd. Men jag hade inte förväntat mig att hon skulle lova att det skulle bli mer, men jag tolkar det på mitt sätt och tolkar det väldigt positivt.

Herr talman! Jag är glad att mitt hemlän Blekinge inte längre betecknas som ett krislän. Blekinge växer, och det är glädjande. Statsrådet Messing talade om infrastrukturen, och jag tänker senare i kväll i mitt anförande tala om infrastruktur i sydöstra Sverige. Statsrådet sade att det handlar om en nationell politik som behövs och att det ska ges möjlighet för regionerna att växa. Då vill jag föra in en aspekt och en fråga här. Sverige arbetar för att EU ska utvidgas. Polen och de baltiska staterna vill komma med i EU och Sverige driver denna fråga. Då undrar jag. Om vi nu vill detta och ökar handeln och utbytet med dessa länder, får det inte konsekvenser för de regioner som ligger nära de här länderna - Blekinge, Småland etc. när det gäller att bygga ut infrastrukturen?
Herr talman! Jag tror inte att det bara är utvidgningen i EU som får konsekvenser för vårt land och för olika regioner i vårt land. Vi är redan aktiva medlemmar i EU. Men det är också ett faktum att världen på många olika sätt har blivit mindre. Avstånden har krympt och tekniken har vuxit. Vi vet mer om olika människor och om olika länder i dag än vad vi gjorde tidigare. Och det betyder att vår hemmamarknad har ökat. Den utvecklingen är oerhört positiv. Det är ett samarbete mellan människor, mellan föreningar, mellan företag och mellan regioner på ett mycket naturligare sätt i dag än någonsin tidigare. Och det är klart att ett utökat regionalt samarbete också kommer att påverka de prioriteringar vi gör i framtiden.
Herr talman! Det som statsrådet har sagt har jag förståelse för. Men i Blekinge känner vi påtagligt att det redan i dag finns mycket handel och kontakter med länderna på andra sidan Östersjön. När jag talar med företagare, fackliga organisationer, högskolan och kommunföreträdare är det oftast en sak som de fokuserar på, nämligen infrastrukturen. Vi har en Europaväg där man på vissa ställen bara får köra i 30 kilometer i timmen. Vi har en järnväg som behöver rustas upp, två stycken närmare bestämt. Min slutliga fråga blir då om inte ministern är beredd att väga in sådana saker i regeringens kommande arbete med infrastruktur och regionala frågor.
Herr talman! Infrastrukturpropositionen som vi presenterar i höst kommer att ha ett nationellt perspektiv. Jag vill också understryka det som jag sade i inledningen av mitt tal, att infrastrukturen är viktig för att alla regioner ska kunna utvecklas och växa. Och då menar jag alla regioner. Men det betyder inte att alla regioner just i dag behöver hjälp med samma sak. Det kan skilja sig åt lite grann. Men att stötta den utveckling som vi ser med ökad handel och ökat samarbete också gentemot andra länder är viktigt. Det som vi kanske skulle kunna uppmana flera att fundera på är hur vi kan öka samarbetet på politisk väg för att hjälpa dessa länder att utveckla sin demokrati, så att deras välfärd kan skapas lite snabbare och lite bättre.
Herr talman! Jag tycker att det var en bra problem och målbeskrivning som statsrådet Ulrica Messing gav. Men jag saknar naturligtvis de konkreta åtgärderna. Jag tror att det är viktigt att vi går från ord till handling, och det brådskar. Jag ska begränsa mig till ett område som jag saknade i statsrådet Messings anförande, nämligen betydelsen av att stärka och utveckla den sociala ekonomin. Jag tror att alltfler människor försöker täcka sina behov genom att hitta gemensamma samarbetsformer för att klara dessa. Inte minst på landsbygden kan den sociala ekonomin spela stor roll på den lokala arbetsmarknaden. Min fråga är: Hur ser statsrådet Messing på den sociala ekonomins betydelse?
Herr talman! Att organisera verksamheter inom det som vi brukar kalla för den sociala ekonomin är ju ofta på landsbygd och glesbygd ett gammalt sätt att få ett arbete utfört eller en service gjord som inte blir gjort på kommersiell väg. Det är ett oerhört bra sätt att organisera sig. Jag tycker att det är ett bra komplement till andra sätt att bedriva verksamheten. Det betyder inte att den sociala ekonomin kan ersätta den service som en kommun ska svara för gentemot sina medborgare, men den kan komplettera den. Genom den sociala ekonomin får man ju inte bara ett arbete utfört eller en service gjord, utan den skapar ju också ett mervärde i samhället genom demokratiskt arbete, en demokratisk fostran och en vilja att vara aktiv som medborgare. Det välkomnar jag också i fortsättningen på landsbygden, men också i våra stora städer. Där tror jag att just den sociala ekonomin skulle kunna betyda oerhört mycket genom att bygga broar mellan olika etniska grupper.
Herr talman! Jag tycker att det var en bra kommentar. Jag har samma uppfattning som statsrådet Messing, att det gäller att stärka och utveckla den sociala ekonomin. Bekymret tycker jag är att det händer för lite och går för sakta. Jag uppmanar statsrådet att sätta full fart med att jobba på i den delen. Jag tror att det handlar om att se över förutsättningarna för ekonomiska föreningsformer, finansieringsformer, skattelagstiftning. Det handlar om att ha strategier inom den offentliga sektorn. Jag tror också att det handlar om att förbättra kunskaperna om den kooperativa företagsformen. Jag uppmanar statsrådet Messing att sätta fart i den här delen så att vi får gå från ord till handling.
Herr talman! Jag tror att vi just nu har ett gyllene tillfälle att faktiskt sätta fart, som Kenneth Johansson säger. I juni ska ju Sverige stå värd för den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi. Det blir en stor konferens med över tusen deltagare från hela Europa. Inför denna europeiska konferens anordnar vi regionala konferenser runtom i hela Sverige. Det är konferenser som ger tillfälle för den sociala ekonomin i vårt land att visa upp sig, att utbyta erfarenheter och att sprida goda exempel. Så min förhoppning är att konferensen inte bara blir en rolig happening just då, utan att den också ger ringar på vattnet efter konferensen. Jag kan också berätta att vi på ministernivå inom EU nu arbetar med ett direktiv som vi hoppas ska gå igenom. Det skapar möjligheter att ha europeiska kooperativ, alltså kooperativ mellan olika länder.
Herr talman! Jag kan läsa i Västerbottens Folkblad att Ulrica Messing mötte LO-folk i Umeå i förra veckan och att hon vid det tillfället redogjorde för sina tankar kring den regionalpolitiska utredningen. Det som jag noterar är att hon ville ha råd från LO folket om propositionen skulle läggas fram tidigt på hösten, som det står, med en chans att genomföra förändringar från den 1 januari 2002 eller sent på hösten efter Socialdemokraternas partikongress. Där, står det, var mötet enigt om att det måste bli en fråga för kongressen, annars tappar partiet trovärdighet. Vilken är Ulrica Messings uppfattning? Ska propositionen läggas fram i så god tid i höst att den kan träda i kraft den 1 januari, eller ska taktiska överväganden ligga till grund för en senareläggning av propositionen?
Herr talman! Först skulle jag vilja säga att demokratisk förankring aldrig kan kopplas ihop med taktiska överväganden. Det är att underskatta demokratins betydelse. Just nu väntar vi in alla remissvar på utredningen. Det har ännu inte kommit in alls så många som man hade kunnat önska med tanke på att det är 192 remissinstanser som har fått tycka till. Men jag utgår från att de allra flesta av dem, och gärna ytterligare några, kommer att ta den chansen. Beroende på synpunkterna, hur mycket vi behöver bereda vidare och vilka idéer som har kommit fram under remissomgången kommer vi att bestämma det datum under hösten då vi ska lämna propositionen. Men det är hösten 2001 som är aviserad, och det är hösten 2001